Fru talman! Eskil Erlandsson har ställt tre frågor till mig om följande saker: 1 om jag avser att verka för att lansera svenskt jordbruk när Sverige tar över ordförandeskapet i 2 om jag avser att ta kontakt med kommissionen och andra medlemsländer för att diskutera den situation som Eskil Erlandsson beskriver i interpellationen och vilka möjligheter det finns för att förbättra utgångsläget för Sveriges jordbruk samt 3 vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra situationen för Sveriges bönder. Först och främst vill jag påpeka att den statistik som Eskil Erlandsson hänvisar till bygger på statistik från enskilda medlemsländer som inte är direkt jämförbar länderna emellan. Eurostat har nu övergett den beräkningsmetod som ligger till grund för den statistik som de publicerat. Inom kort kommer Eurostat att publicera ny statistik. Statens jordbruksverk och Livsmedelsekonomiska institutet kommer att utifrån denna nya statistik jämföra den svenska jordbrukssektorns kostnader, intäkter och nettoöverskott med situationen i andra medlemsländer. Jag är säker på att denna jämförelse kommer att ge ett bättre underlag för en fortsatt analys. Att lansera svenskt lantbruk är inte bara en fråga om svensk primärproduktion, utan om hela den svenska livsmedelskedjan. I Sverige finns en bred samsyn när det gäller livsmedelsproduktionen och att det är viktigt med en helhetssyn på livsmedelskedjan. Det innebär ett tydligt samband mellan det sätt på vilket livsmedelsproduktionen bedrivs och kvaliteten på de livsmedel som blir resultatet. Under Sveriges ordförandeskap i EU avser regeringen att verka för att förankra denna vår syn ytterligare hos övriga medlemsländer. Ett exempel är genom en särskild konferens, Food Chain 2001 - safe, sustainable, ethical, om helhetssynen på livsmedelskedjan. Situationen för både svenskt jordbruk och europeiskt jordbruk diskuterar vi fortlöpande med både kommissionen och andra medlemsländer. Precis som Eskil Erlandsson påpekar har vi en mycket miljövänlig och ren livsmedelsproduktion och vi producerar livsmedel av en hög kvalitet. De konkurrensfördelar som detta innebär bör även internationellt överväga de eventuella merkostnader som vissa strängare regler medför. Det gäller att ta vara på den möjligheten.
Fru talman! Tack för svaret på min interpellation. Jag tycker att det finns många tecken som tyder på att jordbruket i Sverige tappar i förhållande till andra länder inom EU. Med tanke på att jordbrukets förmåga att hävda sig blir än mer viktig när EU utvidgas mot central och östeuropeiska länder och vi kanske får ett nytt WTO-avtal som innebär sänkta skyddsnivåer tycker jag att utvecklingen är oroande. Därav mina tre frågor i den ställda interpellationen. Beträffande frågan om ordförandeskapet och ordförandeskapsåret tycker jag inte att det är mycket mer att säga än att även jag ser vikten av att vi visar upp en enad front från svensk sida när det gäller livsmedelskedjan. Men, det blir dock något svårt att visa upp den svenska modellen för livsmedelsproduktion som en förebild om vi tappar produktionsvolym innan och under ordförandeskapsåret. Allt tyder på att så är fallet. Det vore inte bra för Sverigebilden om vi får det förhållandet bekräftat. Vi ser nu att produktionen minskar vad beträffar nöt och griskött. Vi kan bli överens i denna debatt att de svenska livsmedlen är på väg att trängas ut från butikshyllorna av livsmedel från andra EU-länder. Det beror främst på regeringens agerande, eller möjligen brist på agerande. Trots att jordbruksministern och regeringen i övrigt har full vetskap om det pressade läget för Sveriges bönder, tycker jag att man gör lite för att förbättra läget. Regeringens agerande är inte bara ett problem för Sveriges konsumenter, utan det hotar också det öppna landskapet - jag hade förmånen att debattera frågan med miljöminister Kjell Larsson i eftermiddags - likväl som några hundratusen jobb i svensk livsmedelsindustri. Statistiken som ligger till grund för min interpellation måste vara en väckarklocka för regeringen. Det är möjligt att det finns en del felaktigheter i det material som är presenterat. Det finns andra undersökningar som tyder på att den statistik som jag refererar till äger sitt berättigande och är till en viss del riktig, bl.a. från Statens jordbruksverk. Jag har fått i uppdrag att analysera inte bara årets siffror utan även tidigare års siffror redovisade i en rapport som heter Hur går det för svenskt jordbruk - en jämförelse med några konkurrentländer. Jag behöver inte referera vad som står i rapporten, men i ett antal punkter visar man att utvecklingen för det svenska jordbruket är sämre än vad det är i många av våra andra medlemsländer inom unionen. Därmed tycker jag inte att jordbruksministern har svarat på min fråga nr 3: Vilka åtgärder är jordbruksministern beredd att vidta för att förbättra situationen för Sveriges bönder?
Fru talman! Får jag först komplettera lite om ordförandeskapet. Det är inte bara en sådan konferens vi kommer att hålla. Det kommer att vila ett särskilt ansvar på mig under det halvåret att vi också vid de tillfällen det ska ätas - middagar, luncher och frukostar - att vi då visar upp det svenska, regionala, landskapsrätter osv. för att på det viset visa den bredd som finns i Sverige på vår fina produktion och vår goda mat. Vi kommer också att göra särskilda insatser för journalisterna. Sedan planerar vi en landsbygdskonferens, där vi ska ta upp det som alla ministrar i alla EU-länder oroar sig för, nämligen att lönsamheten sjunker och att de små gårdarna slås ut. Då måste man hitta fler ben att stå på. Det är ett ständigt återkommande tema när vi träffas i jordbruksministerrådet. Hur ska vi se till att de bönder som inte kan leva på sina små gårdar får fler ben att stå på så att de kan bo kvar? Därmed kan vi hålla landskapet öppet, ha levande djur och helt enkelt ha folk på landet. Vi ägnar rätt mycket tid åt det, och vi kommer att försöka genomföra en konferens på det temat. Det är en angelägenhet för oss alla. Det är möjligtvis en liten nedgång av nötproduktionen, men den är inte dramatisk. Däremot gäller det gris. Det är något som vi inte är ensamma om. Det har att göra med den överkapacitet som byggdes upp under den tid det var svinpest i vissa EU-länder. När de länderna kunde börja producera igen blev det en överkapacitet. Grisproduktionen är inte reglerad, utan den är föremål för marknaden. Där har länderna en för stor kostym. Det håller vi på att åtgärda på olika sätt. Eskil Erlandsson säger att svensk produktion trängs ut av annan produktion. Ja, det är klart. Men det ligger i själva kärnan för den inre marknaden att också mat ska kunna komma in och åka ut ur Sverige. Nog kommer den in, och vi försöker också att exportera den. Men tyvärr kan vi säga att andra länders bönder och organisationer är duktigare på att exportera till oss än vi själva är att exportera ut. Där hjälps regeringen, LRF och industrin åt för att se vad vi kan göra för att lansera svensk mat utomlands. Det finns felaktigheter i Eurostats redovisning. Det handlar t.ex. om stora variationer i arbetstid. Det handlar om räntekostnader som har överskattats för Sverige. Det handlar om att vi har en hög andel arrenderad areal. Det handlar om avskrivningskostnaderna för den enskilde bonden. Nu har Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet fått ett uppdrag att försöka att se genom detta. Det är orimligt att hävda, som statistiken visar, att vi skulle ligga näst sämst i EU och att bara Portugal skulle vara sämre. Jag vill inte tala illa om något land - det skulle mig vara fjärran att göra det - men vi som reser mycket kan ändå med ögonen se hur det ser ut i en del länder och jämföra med Sverige. Då kan man med hjälp av okulärbesiktning konstatera att det måste vara något fel på statistiken.
Fru talman! Det är bra om jordbruksministern och andra framhåller Sverige - svensk landsbygd, svenskt jordbruk, svensk turistnäring osv. - och allt som gör att vi kan fortsätta att utveckla de svagt utvecklade delarna av Sverige. Däri är jordbruket och vad därtill hör en viktig del. Jag bejakar en sådan utveckling. Om det går att göra under det ordförandeskapsår vi har framför oss blir jag mer än glad. Så går jag åter till sakfrågan. Vi har ju ett bra jordbruk i Sverige. Det är till större delen miljömässigt riktigt och borde med detta som grund ha konkurrensfördelar. Trots detta når vi inte dit vi vill nå, dvs. näringen och statsmakten har tillsammans inte förmågan att nå ut på den Europamarknad som vi borde nå ut med. Det borde vidtas en del politiska åtgärder. Det finns redovisat i bl.a. våra partimotioner, som vi har debatterat flera gånger förut i kammaren. Jag tycker att regeringen borde kunna ställa upp med större satsningar vad beträffar exportfrämjande åtgärder, men också satsa mer på forskning och utveckling inom livsmedelssektorn, för att vi ska kunna nyttja de konkurrensfördelar som det är bra att vi har arbetat fram tillsammans i Sverige. Risken är annars att ytterligare produktion trängs bort från Sverige, dvs. produktion som är bättre ur miljösynpunkt än den produktion som finns i vår omgivning och vi får in i våra butikshyllor.

Den svenska modellen kan på så sätt inte påtalas med alla de fördelar som den har.
Fru talman! Att vara politiker är att ständigt ompröva och ständigt förändra för att uppnå någonting som man tror är bättre, så också på det här området. Eskil Erlandsson känner väl till att vi har gjort en hel del. Under Agenda 2000-arbetet var det vissa saker som var förmånliga för Sverige, t.ex. stödet till gräsensilage. Det innebär ett tillskott på 350 miljoner kronor till jordbruket. Det innebär också att hela basarealen kommer att utnyttjas. Vi fick ett torkstöd till norra Sverige. Den 1 juli tas el och eldningsoljeskatten bort för jordbruket. Vi har likställt jordbruket med tillverkningsindustrin. Jag kan också säga att vi kommer att avskaffa den s.k. kartavgiften fr.o.m. innevarande år. Det betyder att jordbrukets årliga kostnader för denna, som är 30 miljoner kronor och berör 72 000 jordbruksföretag, kommer att försvinna för den enskilde bonden. Det kommer också att medföra vissa förenklingar i administrationen för den enskilde. Vi har också ett miljö och landsbygdsstöd som går ut på 23-24 miljarder under programperioden, och här har vi lagt en större tyngd på riktade åtgärder, för att vi ska stärka landsbygden och jordbrukets konkurrenskraft. Investeringsstödet utökas med 90 miljoner kronor per år. Startstödet förändras för att möjliggöra en större nyrekrytering till lantbruket. Vi har alltså höjt åldern för när man kan få startstöd. Stöd till ekologisk produktion, där vi har en efterfrågan som inte kan uppfyllas, har i stort sett fördubblats.

Fru talman! Jag kan konstatera efter den här debatten att vi tycks vara överens om att jordbruket måste stå väl rustat inför de utvidgningar av unionen som är förestående. Eljest kommer svensk landsbygd att lida mer än vad den gör i dag. Oaktat hur det går med den delen tycker jag också att det är viktigt, som sagts tidigare i debatten, att vi satsar på jordbruket som en framtidsnäring av den anledningen att det är en av motorerna i svensk landsbygdsutveckling. Alltför många bygder i vårt land tappar människor och därmed utvecklingskraft, vilket gör att även annan service försvinner från de här bygderna. Jag skulle bli väldigt glad om jordbruksministern kunde ge mig ett löfte om att fortsätta med de kostnadsreduktioner som tydligen kommer här beträffande borttagandet av kartavgiften. Det är kanske en nog så viktig del men alldeles för liten för att ge den positiva signal som jag tycker att svenskt jordbruk och svensk landsbygd behöver i dag för att man ska återfå utvecklingskraften. Tack än en gång för svaret.

Fru tallman! Göte Jonsson har frågat vad jag avser vidta för åtgärd i syfte att förbättra lönsamheten och därmed konkurrenskraften i svenskt jordbruk. Göte Jonsson hänvisar i sin interpellation bl.a. till att utredningar inom EU skulle bekräfta att svenska bönder har näst lägst nettoinkomster bland EU:s jordbrukare. Genom alla de kontakter och besök jag har haft med lantbrukare såväl i Sverige som i andra medlemsländer kan jag konstatera att den statistik som nyligen publicerats av Eurostat inte är rimlig. Statistiken bygger på vad enskilda medlemsländer har skickat in till Eurostat samt en beräkningsmetod som Eurostat nu själv har övergivit. Under april kommer Eurostat att publicera nya uppgifter utifrån en ny beräkningsmetod. För att gå igenom de verkliga förhållandena så har jag bett Statens jordbruksverk och Livsmedelsekonomiska institutet att utifrån detta material studera jordbrukssektorns kostnader, intäkter och nettoöverskott i Sverige och jämföra dem med förhållandena i andra EU länder. Jag tycker att det är viktigt att ha en helhetsbild av situationen innan man bryter loss och diskuterar enskilda skatter, avgifter eller sakförhållanden för lantbrukare i olika länder. I dag sker det en kraftig storleksrationalisering inom svenskt lantbruk. Lantbruksföretag läggs ned, men det sker inte en motsvarande minskning av produktionen. Samtidigt som äldre lantbrukare slutar investeras det i stor omfattning på andra företag, inte minst i nya, mer rationella djurstallar. Särskilt markant är detta i mjölkproduktionen. Denna utveckling ger en konkurrenskraftig primärproduktion. Samtidigt som strukturrationaliseringen förstärker konkurrenskraften är den bekymmersam inom vissa glesbygdsområden där denna utveckling är negativ för såväl sysselsättningen på landsbygden som naturoch kulturmiljövärden i landskapet. Detta är något som på olika sätt måste uppmärksammas. Det finns även exempel där nedläggningen av företag leder till en minskad produktion inom Sverige. Ett exempel är inom svinproduktionen, där de låga priserna inom hela EU innebär sämre lönsamhet. Genom att Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet nu ser över förhållandena för svenskt jordbruk är jag säker på att vi kommer att få ett mer rättvisande underlag för en fortsatt analys från regeringens sida.
Fru talman! Tack för svaret, jordbruksministern! Nu har vi återigen ändå fått ett bevis på att svenskt jordbruk kämpar i motvind när det gäller lönsamhet och konkurrensförutsättningar. Det är tredje gången. Först var det Livsmedelspolitiska utredningen. Sedan har Jordbruksverket gjort motsvarande analyser. Nu är det också inom EU som man har gjort motsvarande analyser. Det går inte, Margareta Winberg, att bara underkänna de rapporter som kommer och säga att vi nu ska analysera rapporterna för det måste vara fel på dem. Vad var det för fel på Livsmedelspolitiska utredningen? Vad har det varit för fel på Jordbruksverkets tidigare redovisningar? Där ser vi såväl dålig lönsamhet som att vi tappar exportandelar. I stället för att söka fel när det gäller utredningar måste vi rätta till felen i svensk jordbrukspolitik. Det är ju det som är det viktiga i det här sammanhanget. Vi ser dagligen hur situationen är. Tre mjölkbönder försvinner per dag. Det är inte bara mindre jordbruk som försvinner. En av mitt läns största mjölkproducenter lägger ned sin verksamhet i sommar. Det här visar att situationen faktiskt är ohållbar. När vi har detta faktum klart belagt, utifrån vad som har redovisats och utifrån de erfarenheter som också det praktiska livet ger, ställer man sig frågan: Vad kan vi göra? Det är en rimlig fråga. Vi vet att produktionsskatterna är tunga i svenskt jordbruk och i livsmedelsproduktionen. Kan jordbruksministern svara mig: Varför ska en bonde betala högre dieselskatt när han kör på åkern än vad man behöver göra när man kör i gruvan med motsvarande dieselfordon? Det är precis lika orimligt att ha höga produktionsskatter på svenskt jordbruk som det skulle vara att ha höga produktionsskatter på svensk malm. Vi skulle, Margareta Winberg, ta varandra i hand på hederligt bondemanér och säga: Nu tar vi itu med det här, nu ser vi till att vi sänker de konkurrenssnedvridande produktionsskatterna för svenskt jordbruk. Om Margareta Winberg och jag kunde göra det vet vi att vi skulle ha en stor majoritet i Sveriges riksdag för att klara hem den modellen. Vi vet också, fru talman, att detta väsentligt skulle stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Det skulle öka förtroendet för framtiden när det gäller svenska bönder och svenskt jordbruk. Det är precis som har sagts tidigare i den debatt som föregick denna, att det inte bara rör sig om primärproduktionen. Det rör sig om den näst största näringen volymmässigt och den tredje största näringen sysselsättningsmässigt om vi ser till hela livsmedelssektorn. Det är svenska livsmedel som är basen för hela denna sektor. Det är det som är basen. Om vi inte kan upprätthålla svensk livsmedelsproduktion i bassektorn då kommer vi heller inte att klara sysselsättningen i den tredje största sektorn i Sverige. Vi måste se det i hela detta perspektiv. Därför är min invit till jordbruksministern: Låt oss ta varandra i hand för att skapa en bred majoritet för att sänka dessa orimliga produktionsskatter på det svenska jordbruket och därmed också de orimliga produktionsskatterna på den svenska livsmedelsproduktionen.
Fru talman! Det är naturligtvis inte som Göte Jonsson säger, att jag försöker bortförklara detta. Jag är nämligen inte ensam om att ha insett att den statistik som detta bygger på inte är korrekt. T.o.m. lantbrukspressen har gjort det, och jag ska gärna citera ur ATL, som jag för övrigt har här, den 24 mars 2000: EU är en myt." I tidningen Land från samma dag, i en ledarartikel, skriver Torbjörn Wennebro så här: "Den viktigaste slutsatsen är ändå att fokus förhoppningsvis är på väg att flytta fån konjunktur och "ryggsäck" till vad man i föreningar och företag kan och måste göra av egen kraft". Jag förstår att ni gärna utifrån er oppositionsroll fortsätter denna debatt om kostnader och om ryggsäck, för det är en enkel debatt. Det handlar bara om att man ska sänka, så blir allt blir bra. Men ta och räkna ut det, om ni nu tror på de siffror som finns uppställda i tidningen ATL. Sverige hamnar näst sist med en nettoinkomst per årsarbete på 5 205 euro. Så säger man att vi måste sänka dieselskatten, ta bort handelsgödselavgiften och kadmiumavgiften och allt vad det är. Ta och räkna ut hur mycket det gör och hur mycket högre upp den svenske bonden då skulle hamna. Det är en väldigt liten del. Det är också ett belägg för att denna statistik innehåller felaktigheter. Också Jordbruksverkets tidigare rapport byggde delvis på uppgifter från Eurostat. Jag har gett ett uppdrag till Jordbruksverket och till Livsmedelsekonomiska institutet - vi har ju ett nytt sådant med stor kompetens när det gäller ekonomi - och bett dem att titta bakom dessa siffror och se efter. Är det verkligen jämförbart? Är det verkligen korrekta siffror? Har länderna levererat in samma uppgifter? Vi kan redan nu se att så inte är fallet. Jag ser fram emot den analysen, men jag ser också fram emot att föra en debatt då. Sedan säger Göte Jonsson att tre mjölkbönder försvinner per dag. Ja, jag vet detta. Vi har pratat mycket om strukturrationalisering. Vi må gilla det eller ej - det kan man ha olika åsikter om - men det sker. Vad man kan konstatera, som en förlängning av det Göte Jonsson sade om mjölkbönder, är att mjölkproduktionen inte går ned. Den är inte mindre. Det har alltså att göra med strukturen. För att man ska vara lönsam i Sverige, precis som i andra länder, krävs det större och större enheter. För att vara konkurrenskraftig måste man ha större och större gårdar. Det får andra konsekvenser, t.ex. igenvuxna landskap och att folk flyttar. Då måste man möta det genom en aktiv miljö och landsbygdspolitik. Där har vi vårt program, som jag talade om i den tidigare debatten, som ändå är ett steg framåt på den vägen.
Fru talman! Det är mycket möjligt att det är fel i denna statistik. Men jordbruksministern läste inte vidare i Landartikeln, t.ex., för där står det att det inte alls är säkert att det bara är Sverige man behöver justera statistiken för. Det kan även gälla andra länder. Efter den justeringen vet vi inte hur den inbördes ordningen blir. Vad jag menar, Margareta Winberg, är att vi inte kan fördjupa oss i petitesser i statistik när verkligheten visar att svenskt jordbruk lever under mycket besvärliga konkurrensförutsättningar. Det är den bortförklaring som jordbruksministern gör som jag är besviken på. Det är alldeles klart - både inhemska utredningar och denna utredning visar det, även om det kan finnas felaktigheter i statistiken - att svenska bönder har det mycket dåligt ställt när det gäller lönsamhet. Sedan är det riktigt som ministern säger att vi måste göra rationaliseringar i jordbruket. Det tycker jag också. Men när även stora mjölkbönder börjar lägga ned, och när vi tittar på fläsk och köttproduktionen, inser vi att vi inte är självförsörjande längre. Det kanske vi inte ska vara, men det är fel om det är på det sättet att det beror på dålig lönsamhet i svenskt jordbruk. Det är det som är det allvarliga i detta sammanhang. Jag vill återgå till den debatt som fördes tidigare. Vilka signaler ger det inför ordförandeskapet i EU, där vi ska profilera svensk livsmedelsproduktion med världens strängaste djurskyddsregler och världens strängaste miljöregler, när Sveriges bönder samtidigt lägger ned sin verksamhet och när fläskproduktionen minskar och slås ut av danskarna och köttproduktionen minskar och slås ut av irländarna, beroende på höga produktionskostnader? Hur ska vi då kunna säga att man ska följa svenskt exempel? Då ser ni hur det går. Då säger fransmän och tyskar och italienare att de inte vill följa svenskt exempel, för de ser just hur det går. Det är därför vi måste ha rimliga konkurrensfördelar. Vi förlorar ju vår positiva image när det gäller jordbrukspolitiken om vi inte själva ser till att vi har den riktiga basen - det riktiga utgångsläget - när det gäller att bedriva jordbruksproduktion. Det allvarliga i detta sammanhang är också att det drabbar konsumenten. Vi står snart i den situationen att svenskt jordbruk inte klarar efterfrågan på svenska livsmedel till svenska konsumenter. Då drabbas också konsumenten. Detta innebär att svenskt jordbruk och livsmedelsproduktionen hamnar i en negativ nedgångsspiral som är självuppfyllande. Efterfrågan finns. Vi klarar inte produktionen. När vi inte klarar produktionen måste konsumenten söka andra vägar för att klara sin konsumtion, och i och med detta slås svensk livsmedelsproduktion konkurrensmässigt ut även på svensk marknad. Det är allvarligt, Margareta Winberg. Det är allvarligt för svenskt jordbruk. Det är därför som jag säger så här: Låt oss på hederligt svenskt bondemanér ta ett handtag och se till att vi, utifrån den situation som vi kan klara i Sveriges riksdag, ger näringen samma konkurrensförutsättningar som näringen har i andra länder. Vi kan inte fortsätta på detta sätt. Här måste till kraftåtgärder. Jag måste fråga jordbruksministern om hon inte själv är orolig för utvecklingen. Rationaliseringar måste komma. Men när det i stället blir så att rationaliseringar inte ger ökad lönsamhet och bättre produktion utan minskar lönsamhet och produktionsvolymer måste man även som jordbruksminister vara orolig över modernäringen.
Fru talman! Det sista förstod jag verkligen inte. Det är klart att en rationalisering ger ökad lönsamhet. Det finns det många belägg för runtom i landet. Jag tänker under vårt ordförandeskap visa upp exempel på unga framgångsrika bönder som har organiserat sig på ett lite annorlunda sätt och därmed skapat mycket goda förutsättningar för att kunna konkurrera. De visar också att man inte enbart kan ha matproduktion, om man säger så, utan man måste också hitta nya ben att stå på. Jag vet inte hur det är i Jönköping och Jönköpings län, men i Jämtlands län, t.ex. - vi är kanske vana vid att alltid strida för vår överlevnad - finns det en stor investeringsvilja. Det finns väldigt många exempel på hur man t.ex. genom att olika gårdar går samman och arbetar tillsammans - det är ett sådant exempel jag tänker visa mina kolleger under ordförandeskapet - ökar sin konkurrenskraft och tjänar mera pengar. Jag tycker inte att man ska måla allting i svart. Det finns också en framtidstro. Det är fel att ständigt hålla på med denna debatt och tro att ett avskaffande av skatterna på handelsgödsel, bekämpningsmedel och diesel kommer att välsigna världen och jordbruket. Så är det inte. Det krävs framför allt en sak, och det är duktiga företagare. Det är också någonting som LRF hela tiden numera - det tycker jag är väldigt bra - försöker att predika. Det behövs ett entreprenörskap. Det behövs ett företagande i botten. Sedan är det klart att alla de saker vi håller på med, med stöd av olika slag, skatter och avgifter, spelar roll, men det spelar roll på marginalen. I grunden är det företagandet som är det viktiga.
Fru talman! Sätt en smålänning på en klippa i havet, jordbruksministern, och han klarar sig. Jag tror inte att det är så stor skillnad mellan smålänningar och jämtar när det gäller detta. Det finns exempel på sådana som vågar satsa. Jag har också sådana hemma i Småland - hemma i Jönköpings län. Men det går inte att driva svenskt jordbruk volymmässigt på ett och annat gott exempel, Margareta Winberg. Jag blir bekymrad om jordbruksministern tar ett och annat exempel som intäkt för att den nuvarande jordbrukspolitiken är positiv när det gäller svenskt livsmedelsproduktion för framtiden. Det är ju alldeles klart - jordbruksministern kan inte förneka det - att vi tappar exportandelar då det gäller livsmedel. Vi minskar produktionen när det gäller både kött och fläsk. Här är nu stora mjölkproducenter som lägger ned verksamheten. Jämförelser i både svenska utredningar och internationella, även om det finns vissa felaktigheter i dem, visar att lönsamheten är dålig i svenskt jordbruk. Även en minister måste väl ändå vara bekymrad över detta. Om inte jordbruksministern ser de här problemen är läget egentligen ännu mer allvarligt. Det är därför som jag ändå hoppas, utifrån de mycket klara redovisade siffror som har kommit fram i olika sammanhang, att jordbruksministern är beredd. Sedan delar jag uppfattningen att det inte bara är 1 miljard i produktionsskatter som räddar svenskt jordbruk. Men 1 miljard är ungefär en fjärdedel av jordbrukets nettoinkomst i Sverige, och det är inte dåligt. Men sedan måste vi ha, och vi har, duktiga bönder. De måste driva verksamheten rationellt. Men basen, den politiska basen, har också vi ansvaret för. Och det är där vi kan dra vårt strå till stacken i det här sammanhanget.
Herr talman! "Klara redovisade siffror" - ja, de är redovisade, men jag tycker inte att de är särskilt klara. Det var det jag försökte säga. Det finns ett fel. Jag tror nog att Göte Jonsson har varit i olika EU länder, inget nämnt och inget glömt, och tittat på jordbruk. Det gör ju jordbruksutskottet om inte annat. Man kan också göra det själv, och man kan med sina egna ögon se hur det ser ut i olika länder. Och sedan kan man komma hem till Sverige och också här se hur det ser ut. Om han är klarsynt - och det tror jag att Göte Jonsson är - ser också han att det inte kan vara rimligt att Sverige ligger näst sist. Det kan inte vara rimligt. Det är därför jag tycker att det är så angeläget att vi nu ordentligt får reda på hur det är och framför allt att vi får en jämförande statistik inom EU så att vi verkligen kan jämföra oss med varandra. Det är inte så stora skillnader. Vi har en gemensam jordbrukspolitik. Sedan har vissa länder fått tillstånd, kanske under en övergångsperiod, att lägga på nationella stöd av olika slag. Men det är ändå något som så att säga går över. Finland är ett sådant exempel. Det tar slut. Den dag det tar slut ska man också konkurrera på en marknad utan sina speciella stöd. Jag har den uppfattningen att inte minst på grund av 1990 års beslut, då vi ändå påbörjade en avreglering i Sverige, har svenskt jordbruk på lite längre sikt en god chans att konkurrera.

Herr talman! Lars Gustafsson har ställt ett flertal frågor till mig angående folkhälsoarbetet. Frågorna spänner över ett stort verksamhetsområde, men jag ska försöka att så kortfattat som möjligt besvara frågorna i turordning. Den första frågan berör vilka åtgärder jag avser vidta för att särskilt lyfta fram kvinnors hälsoproblem i folkhälsoarbetet. Ohälsan fördelar sig olika mellan olika grupper i befolkningen, beroende på ålder, kön, var man bor och om man är arbetare eller tjänsteman. Folkhälsoarbetet måste därför anpassas efter dessa skillnader. Lågutbildade, ensamstående kvinnor med barn är en riskgrupp som uppvisar flera ogynnsamma hälsotecken, bl.a. stressrelaterade sjukdomar och ökad rökning. Folkhälsoinstitutet har i sitt uppdrag att arbeta för att förbättra hälsan hos de grupper som är mest utsatta för hälsorisker. Myndigheten bedriver inom ramen för sitt främjandeprogram ett omfattande arbete kring kvinnor och hälsa. En konkret åtgärd som vidtagits inom Socialdepartementet är det s.k. Genderprojektet, som nu är inne på sitt tredje år. Det långsiktiga målet med projektet är att fokusera på genderperspektivet i all statlig verksamhet. Den andra frågan handlar om vilka åtgärder jag avser vidta för att den psykiska hälsan bland barn och ungdomar ska förbättras. På basis av bl.a. Barnpsykiatrikommitténs betänkande, Det gäller livet, har frågan om barns och ungdomars psykiska hälsa uppmärksammats. En konkret åtgärd inom Socialdepartementet är den överenskommelse som träffades förra året mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet om en resursförstärkning av hälso och sjukvården. Uppgörelsen innebär att 8 miljarder kronor kommer att tilldelas vård och omsorgssektorn under perioden 2002-2004. Ett av fyra områden som särskilt utpekas i överenskommelsen är insatser inom psykiatrin, och i det sammanhanget ingår insatser för barn och ungdomar. I arbetet med den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården kommer även barn och ungdomspsykiatrin att uppmärksammas. Den tredje frågan hänförs till vilka åtgärder jag avser vidta för att komma till rätta med det ökade antalet stressrelaterade sjukdomar. För att minska stressen i samhället krävs insatser på flera olika samhällsnivåer. En förklaring till den ökade stressen är oron för den egna ekonomin och försörjningsförmågan. Omvandlingen i arbetslivet har för många inneburit en ökad känsla av otrygghet och maktlöshet. Förvärvsarbete är inte bara en inkomstkälla, utan även en möjlighet att bli delaktig i samhällets aktiviteter, såsom möjligheten att lära nya saker och träffa andra människor. En grupp som ofta förknippas med stress är kvinnor. Folkhälsoinstitutet, FHI, bedriver ett omfattande projekt om kvinnors hälsa. I projektet har hälsoutvecklingen relaterad till stress uppmärksammats i flera rapporter. Resultat tyder bl.a. på att för många kvinnor är brist på inflytande i arbetslivet, särskilt i kombination med hög arbetsbelastning, en stor riskfaktor för att utveckla stressrelaterad ohälsa. Inom Institutet för psykosocial medicin, IPM, pågår även ett omfattande forskningsarbete inom stressområdet. Regeringen följer både IPM:s och FHI:s arbete i dessa frågor. Den fjärde frågan handlar om vilka åtgärder jag avser vidta för att lyfta fram den icke materiella välfärdens betydelse för hälsan. Även här måste åtgärder skapas inom samtliga samhällssektorer. Det handlar om samhällsplanering, arbetsliv, bostad och kultur. Svaret hänger nära samman med Lars Gustafssons sista fråga, om vilka åtgärder jag avser vidta för att bättre samordna folkhälsoarbetet på statlig nivå med de lokala och regionala enheterna och för att tillvarata deras kompetens. Här vill jag hänvisa till Nationella folkhälsokommitténs omfattande arbete. År 1995 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, Nationella folkhälsokommittén, med uppgift att utarbeta förslag till nationella folkhälsomål och strategier för hur målen ska kunna uppnås. Syftet med kommitténs arbete är att ange vilka folkhälsoproblem som är mest angelägna att lösa och hur man ska gå till väga. Kommittén ska formulera en vision med mål och strategier för ett hälsovänligt samhälle, inbegripet både den materiella och den icke materiella välfärden. Man avser att ta fram strategier för hur samhällets samtliga aktörer inom området ska arbeta för att tillsammans skapa detta samhälle. Detta inbegriper såväl statlig som kommunal och regional nivå. Kommittén ska slutföra sitt uppdrag under hösten 2000. Därefter avser regeringen att under år 2001 återkomma till riksdagen med konkreta åtgärdsförslag.
Herr talman! Först vill jag tacka ministern för svaret. Det var med avsikt som den här interpellationen lämnades på den internationella kvinnodagen för att lyfta fram kvinnors hälsa i folkhälsoarbetet. Undersökning efter undersökning visar att kvinnor, och då särskilt ensamstående lågutbildade kvinnor med barn, är en riskgrupp. De är oftare långvariga socialbidragstagare. Hos de yngre kvinnorna ökar de psykiska och psykosomatiska besvären. Till detta kommer ökad tobaks och alkoholkonsumtion. Det är inget direkt lysande utgångsläge. Det bästa vore att verka för att människor inte hamnar i sådana här situationer. Nu kan inte problemen avgränsas till låginkomsttagare. Även personer med god inkomst upplever skadlig stress därför att man inte får tillräckligt med tid för familj, barn och återhämtning. Att detta sammantaget inte skapar trygghet hos barn som lever under dessa omständigheter är uppenbart. I socialministerns svar lyfts fram några projekt, vilka i och för sig är vällovliga. Men jag tror inte att det är tillräckligt. Komplexiteten i problemställningar rörande många kvinnors situation är så omfattande att åtgärder måste vidtas över ett stort fält. Nationella folkhälsokommittén säger i sitt delbetänkande att bland de grupper som drabbats av nedskärningarna under 90-talet är just ensamstående föräldrar. Det hade varit insiktsfullt att värna de svagaste grupperna, bland vilka ensamstående kvinnor med barn ingår, under denna tid. Barn och ungdomar är en annan grupp som också drabbats av de gångna årens nedskärningar. I svaret på min fråga om barns och ungdomars psykiska hälsa lyfts en kommande resursförstärkning av hälso och sjukvården fram. Resursförstärkningen är som bekant ett tänkt resultat av besparingar inom försvaret. Med ett liknande resonemang kan man också komma fram till att man kan använda delar av förväntade intäkter från försäljning av Teliaaktier till stora investeringar på bostadsområdet eller inom hälso och sjukvården. Mycket av stressrelaterad ohälsa beror på bristande utrymme för egna val. Nationella folkhälsokommittén framhåller vikten av att man kan påverka sin egen situation. Det kan knappast sägas att valfrihet för den enskilde är det stora svenska kännetecknet. Snarare är det kollektivistiska tankegångar som präglat samhällsutvecklingen till den grad att den enskildes möjligheter inskränkts. Möjligheter att påverka sin egen situation relaterar givetvis till områden som utbildning, ekonomi, boende, familjebildning osv., men en del rör områden som inte enbart är materiella. En människas behov av sådant som inte kan förmedlas av samhällsinstanser uppmärksammas lyckligtvis alltmer. Trygghet i sociala relationer, sammanhang i tillvaron och meningsfullhet kan skapas bara i gemenskap med andra människor. Detta borde ingå som en naturlig del i folkhälsoarbetet. Nationella folkhälsokommitténs fortsatta arbete ska nu gå in i folkhälsoarbetets strukturer och leda till förslag om hur framtida organisation och samverkansformer ska se ut. På det lokala och regionala planet finns många aktörer, både offentliga och andra, t.ex. olika organisationer. Sammantaget finns det i landet stora resurser. Frågan är om dessa används på bästa sätt. Trots stora kampanjer och insatser av diverse slag, exempelvis mot alkohol och droger, är resultatet begränsat. Detta beror ofta inte på bristande kunskap utan på svagheter i själva informationsöverföringen. Jag vill med anledning av detta fråga socialministern vilka möjligheter han ser att förbättra överföringen av information till den enskilde. Anser ministern att folkhälsoarbetet kan organiseras på ett annat sätt än som nu sker, ofta uppifrån?
Herr talman! Folkhälsan är ju oerhört viktig för oss alla. Lars Gustafsson har här räknat upp vilka människor som speciellt ligger i riskzonen. Jag ska inte i första hand beröra dem. Interpellationen berör ju folkhälsoarbetet i stort, och vi är överens om att det kan göras mycket som ännu inte är gjort för en bättre folkhälsa. Jag brukar ofta peka på tandvården som ett bra exempel. Det går att förebygga ohälsa i munnen, att man får många hål osv., och detta lär vi barnen redan från början. Den sida av folkhälsoarbetet som jag skulle vilja ta upp är sekundärpreventionen, dvs. det förebyggande arbete som börjar när man redan har drabbats av en sjukdom. Det kan gälla hjärtinfarkt, för att ta ett ganska vanligt fall. En person som kanske är stressad och har ett antal riskfaktorer drabbas plötsligt av en hjärtinfarkt. Patienten blir naturligtvis oerhört ängslig över att ha utvecklat sin hjärtinfarkt. De flesta vet om att man kan insjukna på nytt.

Vi känner oss väl alla lite kluvna - vi vet att vissa saker är farliga, men vi kan inte riktigt ta till oss detta. Ingen människa i dag vet inte att det är farligt att röka, och likväl röker många människor. Man vet också att det för den som får den första varningen, för den som känner att kroppen säger ifrån, är lättare att ta till sig informationen.
Herr talman! Socialministern har i sitt svar angett att ohälsan fördelar sig olika mellan olika grupper i befolkningen beroende på ålder, kön, var man bor och om man är tjänsteman. Men, socialministern, det finns en grupp av människor, främst kvinnor, som mer än andra drabbas av ohälsa - oavsett ålder, var de bor eller vilket yrke de har. Det gäller den stora gruppen anhörigvårdare. Den gruppen berör socialministern tyvärr inte i sitt svar. Trots återkommande motioner och frågor verkar det svårt att synliggöra denna grupp. Jag tycker att socialministern tillsammans med oss andra här har ett stort ansvar. Jag hoppas att socialministern har läst rapporten från Livsvillkorsprojektet. Av den framgår det tydligt att föräldrar och i synnerhet mammor till barn med funktionshinder drabbas av ohälsa, såsom belastningssmärtor och psykisk utmattning. 8 av 10 mammor med svårt rörelsehindrade barn har problem med belastningssmärtor. Andra hälsoproblem är psykisk utmattning och ofta återkommande spänningshuvudvärk. Också oro för barnet, för operationer och för framtiden påverkar hälsan, liksom ilska och maktlöshet vid kontakterna med myndigheter. Drygt 40 % av mammorna upplever att de har sämre hälsotillstånd än andra föräldrar. Detta är alltså ett mycket allvarligt folkhälsoproblem, som har uppmärksammats väldigt lite. Jag har under två dagar deltagit på Anhörigrådets anhörigting. När man hörde de livsöden som anhörigvårdarna, till största delen kvinnor, redovisade trodde man inte att det var möjligt i ett land som kallar sig en välfärdsstat. Dessa livsöden skär igenom alla yrkesgrupper och socialgruppstillhörigheter. Jag tycker - och jag hoppas att socialministern håller med mig - att den fysiska och psykiska hälsan hos anhörigvårdare måste förbättras och bevaras. En väg går via studier och forskning om vad hälsokontroller, hälsovård och andra stödåtgärder innebär för anhörigvårdares hälsotillstånd. Jag tycker att socialministern har en möjlighet att bidra till att stödja detta initialt, ekonomiskt och psykologiskt. Jag vill ha ett svar på hur socialministern har tänkt sig detta framöver.
Herr talman! Det är inte första gången som vi här diskuterar frågan om den icke materiella välfärden. Jag har tagit chansen att påpeka att alla studier och undersökningar av folkhälsan pekar på att den väsentliga faktorn i det sammanhanget är materiella problem. Det är ganska viktigt att komma ihåg detta. Lars Gustafsson säger att Sverige knappast kännetecknas av individens valfrihet utan av ett kollektivistiskt tänkande. Det är faktiskt inte en beskrivning av det samhälle som vi lever i, utan det är en sorts föreställning som grundar sig på politisk mytbildning. Vad det handlar om i Sverige är att vi har haft en strävan att ge människor en chans att förverkliga sina egna ambitioner genom att ge dem möjlighet till utbildning, förutsättningar att skapa ett eget arbete och en egen försörjning. På den grunden kan man göra sina livsval. Det är när man förnekas detta, när man inte klarar sin egen försörjning, inte får ett eget arbete eller får syssla med uppgifter som man inte har önskat sig eller som man inte passar för som vi skapar de djupa ohälsoproblemen. Folkhälsokommittén har hittills pekat på att hälsan i högsta grad är klassbunden. Det är de människor som känner otrygghet i sin materiella välfärd som främst drabbas av ohälsa. Det är viktigt att framhålla det. Vi bör också diskutera det som kallas den icke materiella välfärden, som en djupare frågeställning, men vi får inte bara vifta bort angelägenheten av att skapa en social trygghet, en trygghet på arbetsplatsen och en trygghet för varje individ. När vi diskuterar frågor vid sidan om det sociala trygghetssystemet, vid sidan om en fungerande välfärd - också det som vi kallar materiell välfärd - handlar det om att stödja människor som kanske har ett åtminstone på ytan hyggligt materiellt tillstånd. Det gäller att stödja deras val av livsstilar och sökande efter sanningar bortom de materiella. Då handlar det exempelvis också om att ge stöd för människor att skapa sig en tillvaro bortom de miljöer där man riskerar beroende av alkohol, narkotika eller tobak. Det intressanta är hur vi har använt instrumenten vid upplysningsarbete. Lars Gustafsson gjorde ett ganska viktigt påpekande. Vi har föreställt oss att kunskap förmedlad uppifrån kan fungera. Flera undersökningar pekar nu på att den typen av upplysning kan bli kontraproduktiv. Den skapar snarare en sorts nyfikenhet kring exempelvis droger än att den skapar en vaksamhet. Därför har vi från regeringens sida sagt att Folkhälsoinstitutets primära uppgift inte är att driva egna kampanjer utan att ge stöd till organisationer och fria folkrörelser som på sina villkor och bland sina medlemmar, och genom att engagera sina medlemmar, bedriver folkupplysningsarbete. Jag tror att det är viktigt. Statliga värderingskampanjer kan aldrig lyckas. Men staten kan ge ett gott stöd till dem som vill uppmärksamma värderingsfrågor och den här typen av problem. Chatrine Pålsson ställer i likhet med Rosita Runegrund frågor som inte omedelbart har ingått i Lars Gustafssons interpellation. När det gäller sekundärpreventionen har jag inte fått någon upplysning om att den bortprioriteras. Däremot har jag fått klara besked om att i ekonomiskt svåra tider har sjukvårdens möjligheter att ge sekundärprevention inte utnyttjats, dvs. att det finns uppenbara brister. Det finns anledning att uppmärksamma detta när vi diskuterar prioriteringar i vården. Till Rosita Runegrunds fråga om anhörigvårdare ska jag påpeka att vi har diskuterat även den frågan tidigare. Anhörigvårdarna får faktiskt ett ganska stort samhälleligt stöd. Det behöver bli bättre. Det är viktigt att utveckla samhällets stöd till anhörigvårdarna.
Herr talman! Det är intressant att notera att vi är två män som diskuterar kvinnors hälsa. Det borde kanske fler män göra. Vi kan ju knappast klara oss utan dem. Vi kanske skulle kunna starta en ny hälsorörelse jag och ministern här och nu. Vad gäller valfriheten osv. menar jag nog att den har kommit lite efterhand något under korset. Vi har väl insett att vi har gått till vägs ände med att försöka lösa allting kollektivt. Det tycker jag är väldigt positivt. Jag delar också ministerns uppfattningar om livsstilar. De är numera också en folksjukdom. Vi kan få sådana influenser genom modern kommunikation som leder till ganska mycket prövande av unga människor. De ska pröva än det ena och än det andra. Det håller jag med om. Jag är också väldigt glad för ministerns inslag om Folkhälsoinstitutets roll. Den bör renodlas på ett annat sätt än tidigare. Jag vet att det har pågått ett arbete, men jag kan knappast säga att jag har varit förtjust i det som har pågått. På något vis är avsikten att man ska få ut budskapet till avnämarna. Ministern tog också upp frågan om droger och alkohol. Halland, som jag kommer ifrån, är känt för ett mycket duktigt folkhälsoarbete. Ändå kunde vi notera att vi hade rekord när det gällde beslagtagande av svartsprit. Det visar på att det inte räcker att vara duktig och ha kompetens osv. Det gäller också att få anklang hos befolkningen. Jag skulle vilja att socialministern yttrade något om vilka tankar han kan ha inför Folkhälsokommitténs slutbetänkande. Vi kommer att få en del förslag om hur vi ska utveckla detta arbete på lokal och regional nivå. Vi vet att i många landsting finns det forskningsdelar där man lägger ned mycket pengar på att forska om hälsa kontra sjukvård osv. Det finns också hälsoråd i kommunerna. Det bedrivs ett mycket stort folkhälsoarbete. Jag har en känsla av att vi inte tar till vara den stora kunskap och de stora resurser som vi i Sverige totalt avsätter. Jag har inför interpellationsdebatten ställt en fråga till riksdagens utredningstjänst. Jag ville ha reda på hur mycket vi satsar lokalt och regionalt på forskning om folkhälsa osv. Jag har tyvärr ännu inte fått något svar. Annars hade jag tänkt nämna den siffran här.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om att det sekundärpreventiva arbetet är viktigt och också att Lars Engqvist är beredd att ta upp den frågan när vi diskuterar prioriteringar. Det finns en annan viktig dimension i detta. Folkhälsoarbetet och de förebyggande åtgärderna får kanske en lite högre status när den etablerade sjukvården i form av läkare, sjuksköterskor och övrig personal lyfter fram frågorna. Människor har ofta en mycket god tilltro till vårdpersonal, och det ska vara så. Hela folkhälsoarbetet kan då lyftas till en nivå där det hör hemma. Även utifrån det perspektivet är det viktigt att vi ser till att det blir så. Det är också viktigt för oss som arbetar lokalt och regionalt ute i våra landsting och kommuner att se till att dessa frågor lyfts fram på allvar på alla nivåer. Jag tror i likhet med Lars Engqvist att hela samhället måste genomsyras av detta arbete. Det gäller också när vi utformar skolor, och det gäller skolmaten. Alltihop måste genomsyras av det friska tänkandet. Jag har också tänkt mycket på de hälsoundersökningar som fortfarande genomförs i våra landsting. Jag tänker på gynekologkontroller och mammografiundersökningar, för att ta två exempel. Kostnaderna för det borde ingå i högskostnadsskyddet så att vi visar att också detta är viktigt. Vi vet att det är besparingar. Avslutningsvis vill jag under mina återstående fem sekunder av talartiden lyfta fram frågan om forskning om hälsoekonomi. I framtiden kommer det att behövas att vi gör ordentliga beräkningar av vad vi verkligen tjänar ekonomiskt på att arbeta med folkhälsan.
Herr talman! Socialministern svarar mycket kort att de anhöriga får stöd. Vi kan se att Anhörig 300 har synliggjort vilket oerhört stöd som de framtida anhörigvårdarna kommer att behöva. Vad jag främst vänder mig mot är inte att man ska behöva nämna gruppen mammor till rörelsehindrade barn som en särskild grupp när man talar om folkhälsa. Vad jag vill ha in är att socialministern tar med kvinnorna i den gruppen och inser att detta är ett folkhälsoproblem. 30 % av dessa kvinnor anser t.ex. att de inte har samma möjligheter i sitt förvärvsarbete som andra. Det orsakar stress och gör att de inte känner delaktighet i arbetslivet. Jag tycker inte att man som socialministern bara kan säga att de får stöd. Jag vill att socialministern lyfter denna fråga och synliggör gruppen när vi diskuterar just folkhälsa. Det är oerhört viktigt för framtiden.
Herr talman! Jag gör förmodligen Lars Gustafsson lite besviken när jag säger att jag inte kan tala om vilka förslag som regeringen kommer med till riksdagen med anledning av Folkhälsokommitténs betänkande, som inte kommer förrän i september. Jag väntar mig ganska mycket av Folkhälsokommitténs rapport. Det arbete som den har gjort sedan den kom i gång år 1995 har varit mycket fruktsamt. I morse hörde jag, förmodligen i likhet med Lars Gustafsson, ett inslag om Folkhälsokommitténs initiativ att diskutera möjligheten att förbjuda rökning på restaurangerna. När jag sedan kom till departementet var det många som trodde att det var ett lagförslag som låg på riksdagens bord. Det var det inte. Det var faktiskt Folkhälsokommittén som ville pröva möjligheten och hade gjort en egen remiss bland 200 organisationer. Så har man arbetat för att lyfta in nya perspektiv och diskutera hur vi skulle kunna skärpa folkhälsoarbetet. Jag är mycket spänd på att ta del av kommitténs betänkande. Jag menar att om vi detta år fastställer en plan för sjukvårdens utveckling blir det naturligare att nästa år fastställa en liknande handlingsplan för folkhälsoarbetets utveckling som en komplettering. Detta sagt lite grann som ett svar på Chatrine Pålssons fråga. Delvis måste man skilja sjukvårdens uppgifter från det övriga folkhälsoarbetet. Men till väsentlig del har också sjukvården ett folkhälsoansvar. Det handlar väldigt mycket om att delta i det förebyggande arbetet men också att se den ordinarie sjukvården som ett led i det förebyggande arbetet. Det står nu alldeles klart att om läkaren, eller för den delen övrig sjukvårdspersonal, i sitt möte med patienten också på ett naturligt sätt tar upp frågor om exempelvis alkohol eller tobak så lyssnar människor noggrannare på detta än om de får råd från någon annan. Om vi kunde få alla läkare att i sina kontakter med patienten ta upp frågan om alkohol, om man befarar att det finns problem med för hög konsumtion, så skulle detta förmodligen få en väldigt stor effekt. På det sättet kan man, utan att det egentligen kostar särskilt mycket mer, få sjukvården att fungera lite mer strategiskt när det gäller väsentliga folkhälsoproblem. Jag är inte beredd att svara på frågan om möjligheterna att lägga in hälsoundersökningar som mammografi under högkostnadsskyddet. Jag tror nämligen att vi just nu står inför sådana problem att de resurser som förs till sjukvården måste användas för att lösa sjukvårdens absolut akuta problem - brist på tillgänglighet i primärvården, brister i psykiatrin, brist när det gäller den medicinska medverkan i äldreomsorgen. Vi måste se till att vi kommer framåt på de här punkterna innan vi börjar diskutera andra problem. När jag sade att de anhöriga får stöd var det därför att jag tolkade Rosita Runegrund som att samhället inte observerade anhörigvårdarnas situation. Det har samhället gjort! Men om man diskuterar detta som ett folkhälsoproblem och ett stressproblem har vi samma uppfattningar. Jag ska gärna ta med mig detta. Jag har nämligen mött många anhörigvårdare som pekar på hur svårt det är att klara de krav man har som vårdare, att klara det övriga livet och att klara kontakterna med omvärlden. Det leder till en stressituation. Där finns det någonting att uppmärksamma, och det är inte alldeles säkert att det bara handlar om resursfrågor. Det handlar också om att ge ett socialt stöd och ett stöd i arbetet samt att uppmärksamma insatser. Jag är gärna beredd att ta med mig detta i det fortsatta arbetet.
Herr talman! Vad gäller rökning på restauranger hade det räckt att majoriteten hade stött vår folkhälsomotion. Då hade vi fixat det redan för några veckor sedan. När det gäller forskning om folkhälsa vill jag också lyfta fram den frågan något i mitt slutanförande. Jag tycker att den måste få nedslag i verkligheten. Vi kan inte gå omkring i 10-20 år och vara rädda för salt för att sedan upptäcka att det hade vi inte behövt vara! Det är förstås inget jättebra inslag för folkhälsostimulerande forskning. Angående alkohol kan jag säga att det finns en primärvårdsenhet som jag har talat med och besökt. Där har man gjort studier kring alkoholrelaterade skador. Det gäller personer som hade upplevt problem, och som hade hög kolesterolhalt. En grupp fick återkommande komma tillbaka för kontroller, och en annan grupp fick bara den gängse informationen. Det visade sig att man sänkte dödligheten i infarkter med 50 %. I och med detta var man motiverad att hålla igen på sin alkoholkonsumtion. Detta var inte människor som hade drabbats av alkoholism, utan som låg i riskzonen. Detta visar att det går att förebygga mycket för oss, både till kropp och själ. Vi får kanske fortsätta att prata om den icke materiella välfärden vid ett annat tillfälle. Jag tror att det kommer att betyda väldigt mycket för ministern, och även för mig. Tack så mycket!

Herr talman! Desirée Pethrus Engström har frågat mig om jag avser att komma med ett förslag avseende tak för avgifterna inom äldreomsorgen före sommaren samt på vilket sätt jag avser att "stimulera" kommunerna att ställa upp på ett maxtak. Under senare år har flera problem uppmärksammats när det gäller avgifterna inom kommunernas äldreomsorg. Det gäller bl.a. förbehållsbeloppet, nivån på de högsta avgifterna samt den ekonomiska situationen för make eller maka när den ena parten t.ex. flyttar till ett särskilt boende. Regeringen tillsatte därför i oktober 1997 en utredning med uppdrag att bl.a. utreda avgifterna inom äldreomsorgen. Utredningen överlämnade till regeringen sitt slutbetänkande Bo tryggt - betala rätt När det gäller avgifterna inom kommunernas äldreomsorg är frågan om ett eventuellt tak en frågeställning. Det som bekymrar mig är att de befintliga reglerna i socialtjänstlagen avseende förbehållsbelopp och make eller makas ekonomiska situation inte tilllämpas i många av landets kommuner. Det är inte rimligt att den som är i behov av kommunernas vård och omsorg, efter det att avgifterna är betalda ska behöva leva på samma nivå som, eller lägre än, nivån på försörjningsstödet, dvs. socialbidraget. Som meddelades redan i budgetpropositionen inför år 2000 avser regeringen att återkomma till riksdagen under år 2000 när det gäller avgifterna inom äldreomsorgen.
Herr talman! Jag har i min interpellation ställt två frågor till socialministern, och jag vill tacka för svaret. Men tyvärr tycker jag inte att jag riktigt fått svar på de två frågorna. Frågorna är: Kommer det ett förslag avseende maxtaket före sommaren? Och kan man tänka sig att stimulera kommunerna, precis som ministern har sagt vid något tillfälle, att ställa upp på förslaget om maxtak? Enligt 19 § i socialtjänstlagen ska socialnämnderna verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Det är just detta med trygga förhållanden som verkligen kan ifrågasättas när det gäller avgifterna i äldreomsorgen. År 1993 fick kommunerna genom en lagändring stor frihet att utforma avgifterna inom äldreomsorgen. Men på grund av kommunernas svåra ekonomiska läge har de alltmer skinnat pensionärerna på deras tillgångar. Man kan förstå att kommunerna behöver mer resurser till äldreomsorgen, men det får inte ske på ett godtyckligt sätt som i dag. Progressiviteten i taxesystemen har ökat och avgiftstaken har höjts. En pensionär kan spara 100 000 kr netto på att flytta till en annan kommun. Jag har en artikel här om en dam som i Falköping betalar 25 285 kr i månaden för det särskilda boendet. Det är ingen rimlig avgift, med tanke på att man på Öckerö betalar som mest 2 400 kr! Det kan inte vara en rimlig skillnad. Vi måste skydda våra medborgares rättigheter till trygghet och integritet. Det måste löna sig att spara till sin ålderdom. Jag anser inte att kommunerna ska bedriva fördelningspolitik - det ska staten göra. Jag anser att riksdagen bör agera i frågan. Vi här i riksdagen ska naturligtvis respektera kommunernas självstyre, men vi måste också vara de som tar det övergripande ansvaret för att medborgarna behandlas någorlunda rättvist i hela landet. En statlig utredning om att bo tryggt och betala rätt låter bra. Den har föreslagit ett maxtak på 1 200 kr i månaden inom äldreomsorgen, och att man har kvar ett förbehållsbelopp på minst 3 900 kr. Socialstyrelsen har också uppmärksammat frågan och i en utredning lyft fram den. Går det inte att säga om ett förslag är på gång före sommaren?
Herr talman! Jag gick upp i den här debatten också. I svaret som socialministern ger talar han om vad han bekymrar sig för, nämligen att de befintliga reglerna i socialtjänstlagen avseende förbehållsbelopp och make eller makas ekonomiska situation inte tilllämpas i många av landets kommuner. Jag har en fråga till socialministern, som han gärna får ta med sig. Jag vet att detta kanske inte riktigt ingår i den här interpellationsdebatten. Men det ingår i Bo tryggt - betala rätt. Det gäller de funktionshindrade. Förtidspensionärer får högre pension än ålderspensionärer därför att de unga har högre levnadsomkostnader än de äldre. Det högre beloppet kommer från statskassan. De flesta kommuner gör ingen skillnad på äldre och yngre när de bestämmer taxor. Helt lagligt kan alltså en kommun tillgodogöra sig det högre beloppet som staten betalar ut till de unga. Socialministern får gärna ge sin syn på saken - jag är tacksam om jag kan få svar. Om inte, kan socialministern ta detta med sig. Hur man beräknar taxorna är nämligen en väldigt viktig fråga för de funktionshindrade.
Herr talman! Det är en smula lustfyllt att få två frågor. Den ena handlar om vad som står i budgeten som ska presenteras den 15 april och den andra om den proposition som vi har sagt ska komma under året, kommer före sommaren. Jag tänker inte berätta vad som kommer i vårpropositionen den 15 april. Men det hoppas jag att vi ska få möjlighet att informera riksdagen om under sedvanliga former. Såvitt jag förstår kommer den att innehålla ganska mycket på det sociala området, och det kommer också, såvitt jag förstår, att vara en mycket ambitiös budget för att hävda Sveriges välfärd i framtiden. När det gäller frågan om när propositionen med anledning av utredningen kommer, kan jag inte ge besked om det i dag. Det pågår ett beredningsarbete. Det som jag emellertid skulle vilja uppmärksamma på är följande problemställning. I vilka frågor ska staten ta över kommunernas ansvar? Om staten tar över kommunernas ansvar, ska vi då också ta över finansieringsansvaret? Det är den viktiga och grundläggande frågan. Om vi har en kommunal demokrati och tycker att det är ett värde i den kommunala demokratin, måste det innebära att vi ska kunna vända oss till kommunalpolitikerna och säga att de ska ta sitt ansvar och införa ett avgiftssystem som är rättvist och överskådligt och som inte innebär att människor känner otrygghet när de är i behov av vård eller omsorg. Diskussionen nu handlar om i vilken mån vi ska reglera kommunernas avgifter. Då finns det tre alternativ. Om riksdagen fattar ett beslut om att bestämma vilka avgifter som ska tas ut, har man sannolikt en skyldighet att kompensera kommunerna, eftersom kommunerna då kan hävda att staten tar över ansvaret. Om man inte kompenserar kommunerna får vi bestämma oss för att den kommunala verksamheten och den kommunala demokratin blir beskuren på ytterligare ett område. Nästa möjlighet är, vilket jag har sagt, att vi överväger att hitta en form där man anger en norm och i stället hittar en möjlighet att stimulera kommunerna. Det är möjligt att det är en framkomlig väg. Vilken av de här tre vägarna vi kommer att välja har vi inte tagit ställning till. Det redovisar vi när propositionen kommer.
Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att regeringen ser över pensionärernas hela situation. Många har det bra, men många har också mycket svårt att få ekonomin att gå ihop. När de äldre behöver vård och hjälp sliter många med frågan om de t.ex. ska sälja huset eller inte. Vad är bäst för att det ska bli lite pengar över? På vissa håll när man beräknar avgifterna lägger man t.ex. taxeringsvärdet på huset uppe på inkomsten. För att en del inte ska få för höga avgifter rekommenderas de att sälja huset. Men har man sedan för mycket kapital kan man skinnas på det också. Hur pensionären än vänder och vrider sig har man på något sätt hamnat i klistret. Många som har det lilla förbehållsbeloppet kvar och lever knappt kring socialbidragsnormen har det väldigt svårt. De får fundera på om de har råd att ta ut sin medicin, gå till doktorn, gå till tandläkaren eller kanske, som någon berättade, om de har råd att köpa en födelsedagspresent till barnbarnet. Det är många pensionärer som har det mycket svårt på äldre dagar. Jag tror att regeringen har mycket kvar att göra för att våra pensionärer ska kunna känna sig trygga i Sverige. Om vi diskuterar kommunernas ekonomiska situation, innebär ett maxtak förstås minskade intäkter för många kommuner. Kommunerna har ett självstyre som ska respekteras. Det är viktigt. Det håller jag med om. I Stockholms stad är taxorna inte onormalt höga. De här taxorna står egentligen inte för så stora inkomster till kommunerna. De står för 2-3 % av kostnaden i äldreomsorgen. Men de 10 miljoner netto som man skulle förlora i Stockholms stad på ett maxtak är kanske de 10 miljoner som kan användas till att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Siffror pekar på att kommunsektorn kommer att förlora ungefär 600 miljoner kronor i intäkter enligt det här förslaget. Man har pratat om att kompensera dem med 140 miljoner. Men det räcker förmodligen inte. En del kommuner klarar det kanske, men många gör det inte. Vi har ju många som nu står i tur på kommunakuten. I en intervju har socialministern sagt att han kan tänka sig ett stimulansbidrag till kommunerna. Jag har frågat hur det här skulle kunna se ut. Min fråga är: Kan socialministern här i kväll ge ett svar på hur kommunernas incitament skulle kunna se ut? Finns det någon antydning som socialministern skulle kunna ge på hur det skulle kunna se ut?
Herr talman! Nej, det kan jag inte av ett mycket enkelt skäl, nämligen att vi håller på att bereda frågan. Jag tycker att det är ganska viktigt att också i den offentliga debatten försöka redovisa vilka avvägningar vi står inför. Jag tycker att det är besvärande att vi i alltfler frågor drar det kommunala ansvaret hit till det här huset. Om de politiska partierna i en kommun inte sköter sig eller inte uppträder på ett sätt som vi kan tycka är rimligt från olika utgångspunkter, är vi beredda att omedelbart dra ansvaret in till riksdagen. Jag tror att det är allvarligt. Jag tror att det är en allvarlig utveckling. Om vi på område efter område tar över ansvaret och reglerar verksamheten, blir vi också skyldiga att faktiskt finansiera verksamheten, och därmed minskar utrymmet för den kommunala demokratin. En anständig äldrepolitik och ett anständigt avgiftssystem - och det rör faktiskt inte bara de äldre utan även de funktionshindrade, vilket är ett viktigt påpekande - är rimligtvis en fråga för fullmäktigeförsamling efter fullmäktigeförsamling. Det är där man ska utkräva ansvaret. I och med att vi har fört diskussionen på det här sättet - och jag säger inte att det beror på det ena eller andra politiska partiet, utan det finns en tendens att vi snabbt lyfter in frågorna i Riksdagshuset - betyder det också att väldigt många människor som är engagerade i detta mycket snabbt säger att det blir riksdagens ansvar. Sedan blir vi skyldiga ett svar. Vad gör vi för att se till att inte kommunen x eller kommunen y tar ut fel avgifter? Sedan bestämmer vi oss för att det ska vi göra någonting åt. Utredningen talar om förlorade intäkter på 600 miljoner. Sannolikt är de förlorade intäkterna runt 1 miljard, eller kanske rentav ännu mer. Om vi skulle bestämma oss för att tvinga samtliga kommuner att göra detta, kräver Kommunförbundet med all rätt att staten i så fall tar hela det ekonomiska ansvaret. Det är möjligt att det skulle kunna finnas ett sådant utrymme i framtiden, men det principiella problemet blir att vi därmed tar över hela ansvaret. Jag har sagt att det vore bättre att försöka stimulera kommunerna och betona att det är kommunernas ansvar. Så har man gjort i andra avgiftssammanhang tidigare, t.ex. när det gällde dagisavgifter på 80-talet. Det gäller att hitta en väg och ange en vilja från riksdagens sida samt att också ge en stimulans till de kommuner som väljer den här vägen. Det skulle vara ett sätt att behålla det kommunala ansvaret och ändå peka ut att det finns ett nationellt intresse av att man går i en viss riktning. De kommuner som inte vill detta av ett eller annat skäl, som tycker att en annan avgiftssättning är rimligare efter sin utgångspunkt, får göra det valet. Men än en gång, detta är en fråga för en beredning som pågår. Vi ska så småningom återkomma. Då kan vi ge detaljer och tala om mer precist hur vi tänker gå till väga.
Herr talman! Jag skulle vilja poängtera att vi kristdemokrater hellre ser ett maxtak i äldreomsorgen än en maxtaxa i barnomsorgen. Vi tror att det är en riktig prioritering. När det gäller detta att vi klampar in på kommunernas självstyre finns det en viktig rågång som vi måste hålla. Mycket handlar om att kommunerna haft ett svårt ekonomiskt läge. Vi har svårt att finansiera äldreomsorgen. Här har vi nog också mycket att fundera över framöver. Hur ska vi kunna finansiera äldreomsorgen i framtiden? Jag tror inte att det var många kommuner som förstod hur stor andel sjukvård man skulle behöva i kommunernas verksamhet. I ädelreformen pratade man om att man skulle ta hem patienterna. Det var bara vanlig äldreomsorg i boendet. Man tappade helt bort den sjukvårdande delen. Det är tung sjukvård som många av våra kommuner bedriver i dag. Det är inte rimligt att vi inte tittar på hur det ska kunna finansieras. Läkarbemanningen är under all kritik. Det finns alldeles för få läkare och för få geriatriker inom äldreomsorgen. Jag tror att vi har mycket att göra i det här avseendet. Och vi bör på riksdagsnivå driva frågorna om den framtida finansieringen av äldreomsorgen och om hur kommunerna ska klara det här utan att behöva skinna pensionärerna. Det här tycker jag är en viktig fråga. Fördelningspolitiken ska skötas härifrån och inte ute i kommunerna. Där måste det finnas ett rättvist system.
Herr talman! Det är bra att socialministern påpekar det här med det kommunala självstyret. Vi håller med helt och fullt om det. Och, precis som Desirée Pethrus Engström säger, ska fördelningspolitiken skötas här uppifrån. Men när det gäller de funktionshindrade och LSS tycker jag ändå att det är riksdagens uppgift att följa upp hur lagen följs i kommunerna. Man har de funktionshindrade i de speciella boendeformerna. Det handlar om hur man beräknar hyran. Det är inte enbart en kommunal angelägenhet utan även en angelägenhet för oss att se hur man beräknar de gemensamma utrymmena. Är de en del av omvårdnaden? Man beräknar nämligen inte bara hyran på bostadsdelen utan också på andra utrymmen. Det är sådant som vi måste se på. Sedan är det detta med det kommunala självstyret. Man pratar om maxtaxa i barnomsorgen och sådant. Regeringen initierar ändå mycket av det här och lägger det på kommunerna i stället för att ge de medel som de behöver för att det ska kunna bli en bra äldrepolitik.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat näringsministern vad han avser att göra för att retroaktiviteten i bilskrotningsdirektivet inte drabbar de svenska producenterna i större utsträckning än de övriga europeiska samt vad han avser att göra för att bilskrotningsmarknaden samt andrahandsmarknaden av reservdelar inte förstörs genom direktivet. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som ska besvara frågan. Direktivförslaget om uttjänta fordon har behandlats i rådet och parlamentet sedan i augusti 1998. Sverige stod bakom den gemensamma ståndpunkt om direktivförslaget som antogs i rådet i juli 1999. I förslaget finns bl.a. regler om kostnadsfri inlämning av uttjänta fordon. Producenterna ska stå för alla eller en betydande del av kostnaderna för genomförandet av denna åtgärd. Detta gäller fr.o.m. år 2001 för nya bilar, och år 2006 för samtliga bilar. Under hösten 1999 behandlades direktivförslaget i parlamentet. Parlamentet har lagt fram ett antal ändringsförslag bl.a. avseende bestämmelserna om producentansvar. Direktivet kan antas slutligt först då rådet och parlamentet är överens i frågan. Förmodligen kommer detta att ske via ett s.k. förlikningsförfarande. Det är därför inte möjligt att i dag redogöra för den slutgiltiga utformningen av direktivet. Jag vill i detta sammanhang klargöra hur dagens svenska regler på området fungerar. Vi har i Sverige ett producentansvar för bilar sedan januari 1998. Producentansvaret innebär bl.a. att producenterna åläggs ett ekonomiskt ansvar för omhändertagande av bilar som registreras fr.o.m. den 1 januari 1998. När bilarna skrotas ska producenten se till att material och komponenter från bilarna återanvänds, återvinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Enligt Naturvårdsverket säger sig bilproducenterna arbeta hårt för att uppfylla sitt producentansvar. AB - har bildats för att administrera verksamheten. Den 1 juni i år kommer Naturvårdsverket att till regeringen redovisa hur producenterna har nått upp till de nivåer för återanvändning och återvinning som anges i förordningen om producentansvar. Därutöver har vi i Sverige sedan 1975 en bilskrotningsfond till vilken det betalas en avgift. Denna avgift finansierar en premie som betalas ut till bilägaren vid skrotning av bilen. I praktiken kvittas premien mot kostnaderna för omhändertagandet. Detta gäller i dag alla bilar. Stora delar av direktivförslaget överensstämmer med den svenska lagstiftningen på området. Vi har visserligen inget ekonomiskt ansvar för bilar registrerade före 1998, men för dessa har vi en bilskrotningspremie som i dag täcker delar av skrotningskostnaden. När det gäller åldern på den svenska bilparken kan jag konstatera att det stämmer att den genomsnittliga åldern på den svenska bilparken har varit och fortfarande är hög. Men vi kan i dag se en nedgång av snittåldern. Denna kan förklaras av den ökade nybilsförsäljningen. Jag anser att ett producentansvar på såväl nationell nivå som EU-nivå bör vara så utformat att det erbjuder möjligheter till sund konkurrens. Vid införandet av producentansvar för bilar i Sverige ansåg regeringen att möjligheterna till konkurrens om uttjänta bilar inte får hämmas av regleringen av producenternas ansvar. Detta förhållande ändras inte vid införande av producentansvar på europeisk nivå. När det gäller andrahandsmarknaden för reservdelar så syftar ju direktivet till att främja återanvändning, materialåtervinning och återvinning av fordon och deras komponenter. En ökad återanvändning gynnar naturligtvis en andrahandsmarknad för reservdelar.
Herr talman! Det känns lite egendomligt men kanske också lite fascinerande att sju minuter i nio på kvällen diskutera någonting som heter EU:s bilskrotningsdirektiv. Sådant är livet emellanåt. Jag hoppades givetvis att svaret och diskussionen skulle kunna komma vid ett något lämpligare eller tidigare tillfälle på dagen. Jag vill tacka miljöministern för ett mycket fylligt svar. Jag kan konstatera att vi har en ganska stor samsyn i den här frågan. Det finns egentligen ingen större anledning att ta upp tiden för en längre diskussion. Men det kanske ändå finns motiv för att understryka att det för Sveriges del är angeläget att medlemsstaterna inom ramen för EU får rätt att själva besluta hur återvinning och skrotning ska genomföras. Det finns ju stora lokala och regionala skillnader mellan EU:s länder och olika strukturer när det gäller handel med begagnade bildelar och hantering av skrotade bilar. Det tycker jag att man ska ta hänsyn till. Samtidigt bör man givetvis vara medveten om att den här förändringen och det här direktivet, som i sig är ett led i en förbättrad miljö, leder till att de som är verksamma som bildemonterare kommer att minska i antal. De som sedan återstår kommer av naturliga skäl att tvingas till en hel del investeringar för att ta till vara olja, krockkuddar och mycket annat som kräver viss hänsyn och försiktighet. När det blir en situation med färre bildemonterare tror jag att det kan vara av ganska stort värde om man från regeringens sida vid den här omställningen kan medverka till - jag tänker inte på bidrag eller något sådant - att de kan utveckla någon form av Internetsystem. Då har man som konsument möjlighet att på en andrahandsmarknad, via Internet, komma i kontakt med en bildemonterare som kan tillhandahålla just den pryl som man behöver för att rusta upp sin bil. Det här är nog mera angeläget i och med att jag har en känsla av att det kanske är mest i inlandet som bildemonterarna kommer att försvinna. De flesta kommer att finnas i de mera expansiva storstadsregionerna. En annan fråga gäller retroaktiviteten. Den berördes relativt marginellt i svaret. Det må så vara. Man kanske löser det här lite grann med de konkurrenslagar som finns. Det finns anledning att titta lite grann på Bilskrotningsfonden. Man har samlat på sig rätt mycket pengar under årens lopp. Det finns en bilskrotningsfond på 750-800 miljoner kronor som hela tiden har stått utan någon form av ränteintäkter. Jag tycker trots allt att det är lite stötande att staten ska tjäna pengar på en bilskrotningsfond som ändå ska lösa en lång rad problem med bilskrot både ute i naturen och lite överallt. Därmed vill jag än en gång tacka miljöministern för det här svaret.
Herr talman! Jag känner inte heller något påträngande behov av att förlänga debatten mer än nödvändigt. Men jag vill ändå säga några saker med anledning av Per-Richard Moléns inlägg. För det första får vi inte glömma att det här är ett stort och viktigt miljöproblem. Vi har hanterat det på ett, som jag tycker, ganska bra och smidigt sätt i Sverige. I Europa skrotas varje år 9 miljoner bilar. Ibland på bra sätt, men naturligtvis också ofta på sätt som ökar miljöskulden i naturen. För det andra finns det i dag en oklarhet om hur direktivet kommer att utvecklas i och med att Europaparlamentet har fattat ett beslut som inte stämmer riktigt med ministerrådets uppfattning. Det har dessutom visat sig vara ganska svårt att få klarhet i hur beslutet ska tolkas. Jag kommer på torsdag tillsammans med mina kolleger att i ministerrådet få en redovisning av hur kommissionen tolkar parlamentets beslut. Därefter blir det naturligtvis aktuellt att hitta ett bra sätt att få den vid det här laget ganska långvariga diskussionen om ett nytt direktiv till något slags slutpunkt. Per-Richard Molén befarade att det skulle bli färre bildemonterare. Det är klart att det i ett producentansvar av det slag som vi nu diskuterar inom EU kan finnas risker att man på olika sätt stör konkurrensen när det gäller reservdelar från gamla bilar. Här måste vi naturligtvis följa utvecklingen noggrant, och det finns självfallet möjligheter för oss att påverka utvecklingen politiskt när vi ser hur bilindustrin väljer att hantera det producentansvar man nu betros med och får ta ansvaret för. I det sammanhanget tror jag säkert att ett Internetsystem för att hitta rätt reservdel till sin bil kan vara användbart. Slutligen förvånar det mig om det skulle vara så att bilskrotningsfonden inte har ränta på sin behållning. Jag utgår från att den måste placera sina pengar på ett sätt som ger en hygglig avkastning. Vi har dessutom ett förslag från Ekonomistyrningsverket, som har fått titta närmare på den situation vi har i dag, om att höja skrotningspremierna. Det hänger ihop med att skrotningskostnaderna i dag i regel överstiger premierna, vilket ju inte har varit meningen. Jag utgår från att det blir möjligt för oss att ganska snart lägga fram ett förslag om höjda premier. Då kan det kanske vara bra att ha en behållning i fonden som stöd för detta.
Herr talman! Just när det gäller bilskrotningspremien är situationen den att avgifterna tillförs den statliga bilskrotningsfonden sedan den 1 januari 1995 och administreras av Vägverket. Fonden tillgodoräknas ingen ränta enligt Riksdagens utredningstjänst. En annan sak som jag kom att tänka på i samband med vårt samtal är att som situationen nu är betalar man som köpare av en bil en bilskrotningspremie på 700 kr. Det är inbakat i själva priset. Samtidigt är producenterna av bilar från den 1 januari 1998 också skyldiga att reservera ett visst belopp. Det innebär egentligen att vi som konsumenter betalar två gånger för att en gång få våra bilar skrotade. Det finns kanske anledning för miljöministern att, förutom att man kan påföra ränta på bilskrotningsfonden, beakta detta framöver. Tack!
Herr talman! Om det är rätt som Per-Richard Molén säger angående räntan, och det betvivlar jag självklart inte, kan vi ändå trösta oss med att det i så fall är Vägverket som får räntan. Vi kan väl enas om att även Vägverket har en och annan för bilisterna viktig uppgift. När det gäller det nuvarande producentansvaret för bilar i Sverige har det tagits ut en avgift på försålda bilar som gått till fonden, varifrån man betalar ut en bilskrotningspremie som i princip ska täcka kostnaderna för bilskrotningen, så att det inte ska vara en ekonomisk kostnad för bilägaren att lämna bilen till bilskrotning. Sedan vi införde producentansvar för bilar är det ju bilförsäljarens ansvar att sätta av pengar. På de bilar som säljs enligt det ansvaret utgår jag från att det inte dessutom tas ut en bilskrotningsavgift.

Herr talman! Även burkar, inte bara bilar, ska återvinnas. Ragnwi Marcelind - nu hoppas jag att jag uttalar det vackra namnet på ett riktigt sätt - har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att öka miljömedvetandet hos konsumenten gällande burkar av olika slag och deras inlämningsställen. Vidare har hon frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska mängden av burkar som hamnar direkt på soptippen och vad jag avser att vidta för åtgärder för att underlätta för konsumenten att lämna in burkarna till Metallkretsen. Avslutningsvis undrar hon om jag är beredd att tillsätta en utredning för att komma till rätta med problemet som finns runt hanterandet av burkar, så att det blir enkelt för människor att leva upp till kretsloppssamhällets intentioner, och vilka åtgärder som jag kommer att vidta för att komma till rätta med problemet av svartimport och momsfiffel vid burkhandel från utlandet. Syftet med systemet var att främja utvecklingen av förpackningssystem som är resurs och energisnåla och som samtidigt medför minsta möjliga olägenhet från nedskräpnings och andra miljösynpunkter. Genom att införa en pantavgift skulle incitamentet öka för konsumenten att lämna tillbaka burken när den blivit tom. Pantsystemet administreras och drivs av förändrades reglerna för privatimport av burkar. Detta har medfört att en stor mängd burkar som inte omfattas av det svenska pantsystemet har kommit till Sverige. Dessa burkar omfattas av producentansvaret och samlas in av Metallkretsen. Miljömedvetandet hos konsumenterna har ökat under de senaste åren, inte bara när det gäller hanteringen av burkar utan i allmänhet. Jag är medveten om att det kan vara förvirrande för konsumenten med olika hanteringssystem för burkar. Informationen till konsumenterna är därför viktig. Under våren 1999 träffade jag representanter för materialbolagen, kommunerna och Naturvårdsverket för att bl.a. diskutera den praktiska tillämpningen av producentansvaret. En av punkterna som jag då lyfte fram var informationen till hushållen. Mötena resulterade i ett handlingsprogram från Förpackningsinsamlingen, som bl.a. riktar in sig på att förbättra informationen till hushållen. När det gäller pantsystemet genomför Returpack för närvarande en kampanj där varje svensktillverkad burk som ingår i pantsystemet präglas med texten "pant 50 öre". Avsikten med kampanjen är att tydliggöra att burkarna ska återlämnas i returautomaterna för återvinning. För att minska mängden burkar men också annat avfall som hamnar på soptippen har regeringen vidtagit flera åtgärder. När det gäller burkarna är det främst införandet av pantsystemet och producentansvaret för förpackningar som jag vill nämna. För att underlätta för konsumenten att lämna burkar utan pant till Metallkretsen är det nödvändigt att insamlingssystemen är lättillgängliga för konsumenten. Förordningen om producentansvar för förpackningar innehåller inte någon detaljreglering om hur detta ska gå till i praktiken. I samband med mitt möte med representanter från materialbolagen m.fl., som jag nämnde tidigare, tog jag upp även denna fråga. Det resulterade i att Förpackningsinsamlingen försöker att förbättra möjligheterna till fastighetsnära insamling genom att erbjuda fler entreprenörer möjligheten att samla in förpackningsmaterial. När det gäller efterlevnaden av lagstiftningen på förpackningsområdet har Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp de nivåer av återanvändning och återvinning som producenterna har nått upp till. I uppdraget ingår dessutom att vid behov lämna förslag till nödvändiga ändringar i regelverket. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2000. Jag har därutöver för avsikt att genomföra en bred översyn av producentansvarssystemen. Problemet med svartimport och momsfiffel vid burkhandel från utlandet innebär ytterligare svårigheter för konsumenterna, men också en konkurrensnackdel för de företag som följer lagstiftningen.
Herr talman! Till skillnad från Per-Richard Molén tycker jag att det är väldigt spännande att få debattera ett sådant intressant ämne vid denna tidpunkt på dygnet. Jag tackar Kjell Larsson för svaret på min interpellation. Svaret är mycket teoretiskt formulerat och är som jag ser det ganska långt bort från den verklighet som både konsumenter och producenter lever i. Det andas också en övertro på konsumentansvaret och producentansvarets betydelse i vardagen. Först vill jag repetera vilka burkar det är jag talar om. Av totalt 900 miljoner aluminiumburkar är det 10 trots pantsystem. Dessutom beräknas det finnas 100 miljoner importerade aluminiumburkar per år av vilka endast 35 miljoner återvinns. Enligt Returpack finns också en handel med ca 50 miljoner stålburkar per år. Totalt är det 215 miljoner burkar av aluminium och stål som inte återvinns. Det är ett jätteproblem. Jag skulle vilja lyfta fram några exempel ur vardagen. Då det gäller burkar och möjlighet till pantning vet ministern att det handlar om de burkar som ingår i retursystemet. Det avgörs med en kodning. Konsumenten kontrollerar inte kodningen innan köpet och knappast innan han går till affären för att panta. Det är först då pantapparaten spottar tillbaka burkarna som konsumenten reagerar. Vad händer då med den miljömedvetne konsumenten? Tar han med sig en eller flera kassar opantbara burkar tillbaka hem? Nej, den undersökning jag har genomfört i Gävle visar att konsumenten slänger de opantbara burkarna i sopsäcken i affären. Under tre veckor i november 1997 ställde Kristdemokraterna i Gävle ut tio insamlingstunnor i tio olika butiker i Gävle. Vi samlade in 15 000 opantbara burkar på tre veckor i tio affärer utan något bidrag till konsumenten! Affärsinnehavarna säger att detta är ett jätteproblem. De har inte tid att varje kväll stå och sortera sopsäcken för att plocka bort burkar utan låter dem följa med i sophämtningen. Det är också ett stort problem när konsumenten saknar information om de icke pantbara burkarna. Det handlingsprogram som jag förmodar miljöministern hänvisar till i svaret är "20-punktsprogrammet" där målet är att få avtal med samtliga kommuner kring återvinningsstationer. Men är det inte lite naivt av miljöministern att förvänta sig att denna miljömedvetenhet hos konsumenten ska leda till att han släpar hem en-två kassar opantbara burkar för att sedan frakta runt dem i kommunen till Metallkretsens insamlingsigloos? Vore det inte mer rimligt för folk att få lämna sina burkar i butiken och att ett annat system infördes där handlaren kunde omhänderta dessa burkar? När det gäller hur nära folk ska ha till sina insamlingsställen har materialbolagen gemensamt gått ut med att ska vara en insamlingsenhet per 1 200 invånare och i glesbygd en butiksnära enhet där butiken ska ha minst 500 kunder. I Gävle, som har kommit förhållandevis långt med detta, finns 110 returplatser och 16 igloor. Trots det samlade vi in 15 000 burkar på tre veckor på tio butiker! Vad säger det oss, Kjell Larsson? Vi kan inte lita blint på konsumentansvaret och absolut inte Kjell Larsson som miljöminister och med ansvar för Sveriges miljö.
Herr talman! Jag får väl först tacka så mycket för er insamlingsaktivitet i Gävle. Jag gläder mig i det avseendet åt att det finns kristdemokrater över hela Sverige. Jag räknar med fortsatta stora ansträngningar för att hjälpa oss att klara problemet. Om man räknar de burkar som inte omhändertas - med den osäkerhet som finns i talen - blir det ett stort antal. Bakom ligger det faktum att vi under ett decennium har ökat återvinningen av den typen av material dramatiskt. Det är nu höga siffror när det gäller omhändertagande av burkar. Det är naturligtvis mycket kvar att göra. Jag är inte alls nöjd, och jag förlitar mig inte alls till hundra procent på att de nuvarande systemen och det nuvarande konsumentmedvetandet ska räcka till för att fortsätta att ta oss fram mot ett mål där i princip allt material av det slaget återvinns. Det är därför vi har tagit dessa kontakter med materialbolagen för att få förpackningsinsamlingen att fungera ännu bättre.

Det ska bli lättare och naturligare att använda sig av dem. Dessutom ska utredningen se på en del andra problem i sammanhanget, t.ex. den nedskräpning vi ofta ser omkring återvinningsstationerna. Jag ser utvärderingen och de förslag som den kommer att leda till som ett bra, naturligt sätt att ytterligare förbättra återvinningen i Sverige. Aluminiumburkar som lämnas in i affärerna och som inte ger rätt till pant tas ändå om hand av affärerna. Det är i alla fall den upplysning jag har fått. Jag tror att det vid det här laget är få konsumenter som bär vanliga plåtburkar tillbaka till affärerna. De flesta har lärt sig att de inte kan läggas där. Plåtburkar hamnar - hoppas jag - i de flesta fallen i materialåtervinningen.
Herr talman! Jag kan tala om för miljöministern att man bär t.o.m. plåtburkar till butiken. Det är svårt att avgöra vad som är plåt och aluminium. Det kan vara så att en aluminiumburk med en ögla av plåt inte ingår i systemet och därmed inte har den kodning som behövs för att den ska tas emot av apparaten. Det är sorgligt att se så många säckar. När vi gjorde undersökningen i Gävle fick vi rycka ut kväll efter kväll och hämta säckar från 150-literstunnan. Vi var helt chockade över resultatet att det var så många burkar som inte var pantbara. Det handlar också om att ta ansvar för det material vi har. Själva hemligheten med producentansvaret är att ta till vara och återvinna så mycket som möjligt av det som finns. Ungefär 40 % av allt stål som produceras i världen kommer från återvunnet järnskrot. Den höga återvinningsandelen beror på att man sparar 75 % energi jämfört med att göra stål från malm. Återvunna plåtförpackningar har flera olika användningsområden. Det kan bli nya förpackningar, bilmotorer, byggnader, järnvägar, broar. Det kan också användas till att göra kylskåp, tvättmaskiner och spisar. Vi kastar ofta de små stålförpackningarna i soporna. Skulle vi lämna alla kapsyler till återvinning skulle vi kunna göra lika mycket stål som behövs till 2 200 personbilar varje år. I dag återvinns 71 % av alla stålförpackningar. Jag vet inte vad miljöministern tror, men hur många bilar kastas på soptippen på grund av saknad information eller dåliga insamlingsmöjligheter? Jag tycker inte att det är det absolut värsta. Det värsta var när jag fick Naturvårdsverkets svar på min fråga om vad som händer med miljön. Verket säger att aluminium rostar långsamt, och därmed lakas inga miljöfarliga ämnen ut på ett par hundra år. Då lever inte jag, så jag behöver inte ta ansvar för det. Men jag anser inte att det är en ansvarig miljöpolitik, och det tror jag inte heller att miljöministern tycker. Angående stålburkar säger Naturvårdsverket att de rostar snabbt, och järnoxid och hydrooxid bildas. Men detta anses inte orsaka några större bekymmer. Vad är det då som är stora bekymmer? När det gäller att färgen på burkarna löses upp efter en tid är Naturvårdsverket osäkert på hur de kemiska ämnena och färgen påverkar miljön. Är det inte hög tid att ta alla burkarna i naturen, 215 miljoner burkar, och försöka se till att kontrollera vilka konsekvenser som detta får för miljön? Efter Gävles cityfest förra sommaren var det en ganska rolig händelse. Det var två små skolgrabbar som hade samlat ihop massvis med säckar med tomburkar, och de hade bett pappan komma med släpkärran för att åka till affären. De trodde att de skulle tjäna en rejäl hacka med pengar på burkarna. Det visade sig att det var bara en liten del av burkarna som gick att panta, därför att handlarna på den stora cityfesten hade väl importerat eller tagit in burkarna illegalt. Det fanns alltså inget ansvar från producentens sida. Grabbarna blev besvikna; de tjänade ju inga pengar. Man körde burkarna till soptippen, enligt pappan. Det här är alarmerande, och det ger fel signaler. Samtidigt som vi talar om vikten av konsumentansvar, vikten av källsortering och vikten av att värna om miljön har vi kanske 215 miljoner burkar ute i vår natur.
Herr talman! Jag blir alldeles överväldigad, glad, lycklig och varm inombords av all den entusiasm som Ragnwi Marcelind utvecklar när det gäller den här frågan. Det är jättebra. Det är massvis med konkreta exempel på att det borde återvinnas på ett betydligt bättre sätt. Jag ser det som jättepositivt med tanke på att mycket av återvinningen är utsatt för en motkampanj, där många säger att det kanske inte är så nödvändigt att återvinna och att man inte tjänar någonting på det. Jag har här fått ytterligare stöd för att det är viktigt att försöka återvinna och att det finns stora vinster att göra energimässigt och miljömässigt, inte minst när det gäller återvinning av aluminium och plåt av olika slag. Jag tror att vi i grunden är överens om att återvinningen har förbättrats och att vi återvinner mer och mer. Vi har mycket kvar att göra, och vi måste hitta bra sätt att göra det på. Jag kommer att tillsätta en utredning inom kort för att förutsättningslöst titta på hur vi kan förbättra det här ytterligare. Jag har inte upplevt att Ragnwi Marcelind, i varje fall inte i den här debatten, har haft några andra konkreta förslag på vilka förändringar man skulle göra. Det gäller att hitta system som är lockande för människor, som stimulerar människors ofta starka egna vilja att göra insatser för miljön och när det gäller att återvinna materialen. Jag tror att fler och fler människor känner att vi måste vara försiktigare med resurserna på jorden. Vi måste då också återvinna på ett helt annat sätt än tidigare. När det gäller Naturvårdsverket har jag inte läst just det yttrande som Ragnwi Marcelind har fått, men jag vet säkert att denna min viktigaste myndighet inte tycker att det är bra att slänga vare sig plåtburkar eller aluminiumburkar på soptippen eller kasta dem i naturen. De är också starka medarbetare till oss i kampen för en ökad återvinning.
Herr talman! Engagemanget finns därför att jag vill värna om den miljö som jag menar att vi bara har fått låna av våra barn. Därför tycker jag att det är viktigt och angeläget att ha en tydlig miljöpolitik. När det gäller Naturvårdsverket är det ett skriftligt svar som jag har fått från dem på de frågor som jag har ställt. När det gäller konkreta förslag från min sida är det precis det som jag försöker få Kjell Larsson att förstå: vi kan inte ha den naiva tron att konsumenterna har det här fantastiska ansvaret att de släpar två kassar från butiken för att åka ut och leta efter Metallkretsens behållare. Vi måste göra det möjligt för konsumenten att på ett enkelt sätt börja redan i affären. Vi kristdemokrater gjorde detta i Gävle. Det fanns en tunna där, och när den spottades ut från returapparaten var det självklart att lägga den i tunnan. Om man kunde hitta vägar som gjorde det möjligt för konsumenterna att på ett enkelt sätt hålla på med källsortering och sortera för miljön farliga produkter och sortera bort dem skulle de göra det. Man kan inte heller ställa kravet på handlarna att de varje kväll ska stå och plocka ur och sortera ur dessa säckar. Man får förstå att de knyter ihop säcken och slänger den, därför att de har varken tid eller ork att genomföra detta. Jag är glad över att vi har fått i gång den här debatten. Det är bra att vi tillsätter utredningar. Egentligen är jag emot det, för det är så lätt att säga att vi tillsätter en utredning. Det här måste fokuseras på problematiken med 215 miljoner burkar - jag återkommer till det. Det är ingen liten mängd burkar. Vad får det för konsekvenser för miljön? Jag ska följa frågan, jag ska följa hur Kjell Larsson arbetar vidare med frågan. Jag är övertygad om att vi allesammans kommer att inse att vi måste förenkla systemen för att göra det möjligt att ta till vara de här burkarna. Tack för mig!
Herr talman! Jag ser verkligen fram emot att Ragnwi Marcelind följer den här frågan. Jag ska känna andedräkten flåsande i nacken på mig hela tiden och göra allt vad jag kan. Syftet med det jag har gjort hittills är att åstadkomma den typen av förenklingar av systemet som vi är överens om behöver göras för att underlätta för människor att i ännu högre grad delta i återvinningen. Det var det som mina kontakter med materialbolagen syftade till, och det är också det som den utredning kommer att syfta till som jag kommer att tillsätta inom kort. Jag hoppas att vi så småningom blir överens om att den här debatten och de kontakter som jag har tagit kommer att leda till enklare, bättre och smartare system som också ger ett bättre resultat, inte minst när det gäller att återvinna burken.

Herr talman! Johnny Gylling har frågat mig vilken miljöanalys som ligger till grund för den senaste höjningen av dieselskatten samt om jag avser att arbeta för en omvärdering av synen på svensk MK1 diesel efter de senaste rönen om svensk diesel kontra utländsk. Vidare har Gylling frågat mig om vilka initiativ jag kommer att ta för att skapa en efterfrågan av teknik och bränsleutveckling på transportmarknaden som fördel för miljön. Gylling har slutligen frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att ge lantbrukarna, åkerinäringen samt privatbilisterna besked om framtida åtgärder rörande MK1-diesel så att de kan göra kloka investeringar i framtiden. Jag vill inledningsvis konstatera att forskningen om dieselfordons miljöeffekter är omfattande både i Sverige och i utlandet. Den ger belägg för en allmänt restriktiv syn på användning av dieselfordon. De utsläppskrav lagstiftningen ställer på dieselbilar är lindrigare än de krav som ställs på motsvarande bensindrivna bilar. Anledningen till detta är att dieselbilens emissionsprestanda fortfarande är sämre än den bensindrivna bilens - även om den förbättrats betydligt. På sikt kan ny teknik komma att likställa diesel och bensindrivna bilars emissionsprestanda. diesel är världens bästa dieselbränsle för fordon, med bl.a. en svavelhalt om 10 ppm . Den utgör ca 90 % av försäljningen i Sverige. Marknaden har skapats genom miljöklassystemet, som infördes redan 1991. Sverige och Finland har gemensamt låtit utföra en utredning som visar hur vi genom skattedifferentiering på kort tid lyckades införa miljöanpassade bränslen. Utredningen gjordes för att vi skulle kunna dela med oss till andra EU-länder av våra erfarenheter. Storbritannien har nyligen infört en lägre skatt på sin s.k. citydiesel och har samtidigt höjt den underliggande skatten på dieselolja, som nu är högre än dieselskatten i Sverige. Även Norge och Schweiz har högre skatt på dieselolja än vad vi har i Sverige. Jag vill i sammanhanget även nämna att Tyskland har aviserat att vidta fyra successiva höjningar av skatten på diesel och bensin om 6 pfenning per liter samtidigt som lågsvavliga bränslen införs. Dessa lågsvavliga bränslen beskattas lägre. En höjning av energiskatten på diesel med 25 öre torde därför inte utgöra samma risk för att en skillnad i dieselpris mellan Sverige och våra grannländer blir så stor att tankningen utomlands ökar markant. Dieselkvaliteten förbättras successivt i våra grannländer. Flera länder avser att använda ekonomiska incitament för att i förtid införa diesel som uppfyller EU:s krav för år 2005, vilket är jämförbart med kraven för svensk miljöklass 2. Slutsatsen är att Sverige visserligen fortfarande kommer att ha bättre dieselbränslen än grannländerna, men skillnaden minskar. Jag vill framhålla att Sverige mycket aktivt har drivit krav om förbättrade bränslen inom EU och kommer att fortsätta driva dem när så är möjligt. Vidare avser regeringen att tillsammans med bilindustrin främja utvecklingen av mer miljöanpassade fordon i ett sexårigt samverkansprogram som innehåller ett antal olika forsknings och utvecklingsområden. Staten har för detta ändamål avsatt 500 miljoner kronor. Härutöver åtnjuter ett antal pilotprojekt skattebefrielse för användning av olika alternativa drivmedel. Avsikten är att även i fortsättningen premiera de bättre bränslena genom att ha en lägre skattesats för dessa.
Herr talman! Orsaken till min interpellation är främst det besvärliga läget för två av Sveriges viktiga näringar: åkerinäringen och lantbruksnäringen. Jag har valt att vända mig inte till näringsministern utan till miljöministern för att få klarhet i vad som egentligen legat till grund för regeringens höjning av dieselskatten - omsorg om miljön eller helt enkelt bara en ökad intäkt för statskassan. Jag tackar därför miljöministern för det svar som jag har fått. Låt mig ge en kort bakgrund till mina frågor och till min kritik mot dieselskattehöjningen. För det första kan inte lantbrukarna köra mindre på åkrarna eller i skogen. Vilka alternativ ska de välja i dag, om inte sina dieseldrivna traktorer och skördare? För det andra undrar många privatbilister hur statsmakterna ser på bensin kontra dieselbilen framöver. Ska man välja det ena eller det andra? När finns det alternativa drivmedel eller miljöbilar på marknaden som även är ekonomiskt fördelaktiga för den enskilde? För det tredje inverkar den höjda dieselskatten negativt på den svenska åkerinäringen, som egentligen i stället borde uppmuntras för sina framsteg på miljöområdet. Ett exempel på detta kan läsas i Finanstidningen från den 24 mars. Där står att EU-kommissionären Växjö. Han bestämde sig för att byta diesel, till miljöklass 1, trots att han visste om att det är ett sämre energiinnehåll i denna diesel och att han skulle få klagomål från sina chaufförer. Tidningen Trailer, som jag nämnt i min interpellation, har låtit göra en miljöanalys av diesel från fyra länder: Polen, Tyskland, Danmark och Sverige. I nummer 4 från år 2000 presenteras ytterligare resultat från SP - Sveriges Provnings och Forskningsinstitut - som vidimerar att energiinnehållet är drygt 2 % sämre i den svenska miljöklass 1-dieseln än i de tre övriga ländernas diesel. Det betyder att det förutom att det blir höjd skatt går åt mera diesel för den som vill använda miljöklass 1-diesel. Lägger man detta till det utsatta konkurrensläge som svenska åkare har gentemot åkare från utlandet så inser man lätt att dieselskattehöjningen kan vara droppen som får bägaren att rinna över för svensk åkerinäring. Flera åkerier i mitt hemlän Blekinge, t.ex. Karlshamns Expressbyrå och Foodtankers, är mycket ambitiösa på miljösidan, men kostnadsläget gör att de i stället för att växa här i Sverige etablerar sig mer och mer utomlands på andra sidan Östersjön. Tänker man sedan på vilken slags diesel som tankas i Tyskland, Danmark och Polen och som sedan släpps ut här i Sverige borde också regeringen inse att den svenska MK1-dieseln vore att föredra. Trailers miljöanalys visar på radikalt högre siffror för de andra ländernas diesel. Medan den svenska dieseln innehöll 5 ppm svavel innehöll Polens hela 240 ppm, dvs. 48 gånger mer. Motsvarande gäller för polyaromatiska kolväten. Där var den polska dieseln 50 gånger värre än den svenska. Det är bra att andra länder förbättrar kvaliteten på sin diesel och beskattar den lågsvavliga dieseln bättre, men det dröjer så länge innan man kommer ned till Om jag ska sammanfatta ministerns svar på mina frågor, herr talman, vill jag säga så här: 1. Det förelåg ingen särskild miljöanalys från regeringens sida till grund för den senaste höjningen av dieselskatten. 2. Ministern avser inte att omvärdera sin syn på dieseln. 3. Ministerns initiativ för att skapa efterfrågan är de 500 miljonerna. 4. Lantbrukarna, åkerinäringen och privatbilisterna har inga lättnader att vänta när det gäller dieselskatten. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Det är inte mycket idé att svara på interpellationer när ens svar blir så totalt missuppfattade. Det finns en miljöanalys och hälsoanalys som ligger bakom detta. Vi har det senaste året nåtts av en del ganska skrämmande resultat när det gäller dieseln och framför allt de små partiklarnas effekter på hälsan. Den avvägning vi måste göra mellan dieselskatt och skatt på vanlig bensin och också mellan beskattningen av fordonsbränslen i Sverige och i omvärlden fick ändras lite marginellt. Det är den marginella förändring som denna 25-öring representerar. Den har i högsta grad stöd i miljö och hälsobedömningar. Detta är naturligtvis en avvägning. Om den svenska miljöpolitikens främsta syfte var att se till att de svenska fordonsbränslena skulle vara konkurrenskraftiga gentemot polska bränslen hade vi fått lägga ned väldigt många av våra ambitioner på detta område. Så kan vi ju inte arbeta, utan vi måste göra en avvägning. Hur stor är risken för att dåliga i detta fall polska bränslen kommer till användning i Sverige om vi höjer dieselskatten ganska marginellt? Hur stora är miljöeffekterna? Vi får försöka att hitta en avvägning. Jag tycker att den avvägning vi gjorde är ganska bra. Sedan får vi självfallet driva den svenska hållningen när det gäller miljöfrågor i allmänhet och kanske i detta fall fordonsbränslen i synnerhet i vårt omfattande och expanderande internationella samarbete, där inte minst samarbetet inom EU spelar roll. Det är ett faktum att det land som Johnny Gylling nämnde, nämligen Polen, nu står på tröskeln till ett EU-medlemskap. Då gäller det att se till att det polska inträdet i Europaunionen förknippas med starka miljögarantier. Så där måste man arbeta. Det går inte, tycker jag, att skära ut ett litet utsnitt ur miljöverkligheten och sedan göra en bedömning av hela miljöpolitiken med utgångspunkt från det utsnittet. Det handlar om en del avvägningar som måste göras. Jag tycker att den svenska avvägningen när det gäller dieselbeskattning i Sverige kontra utlandet i det stora hela ligger ganska väl till.
Herr talman! Det är möjligt att jag har missuppfattat ministerns svar. Det var inte min avsikt. Men jag frågade faktiskt vilken miljöanalys som låg bakom, och jag kunde inte läsa ut det ur svaret. Nu säger ministern att det fanns en sådan, där oron för de små partiklarna var vägledande. Det händer mycket på detta område med partikelfällor, som motorfabrikanterna tillverkar. Det är också ett faktum att det svenska bränslet är så pass mycket bättre, som jag har försökt att repetera för miljöministern.

Transporterna ökar - det vet vi - men det är ett mycket konkurrensutsatt område. Om denna näring ska vilja arbeta så miljövänligt den kan måste den också känna att regering och riksdag uppmuntrar miljöarbetet. Så mycket tror jag att både miljöministern och jag själv läser i tidningen dagligen att vi ser hur åkerinäringen har uppfattat den höjning som ministern kallar för marginell. Det är bra att ministern avser driva frågan vidare inom EU. Det gäller särskilt eftersom det handlar om ett land som Polen, som står inför EU-medlemskap. Då kan de där så snabbt som möjligt självklart få ned utsläppsvärdena på sina bränslen. Samverkan är i dag ett nyckelord för den svenska transportnäringen. Det gäller även orden kvalitet och miljö. Jag upplever att de olika transportslagen - flyg, båt, bil, osv. - inte längre slåss, utan man samverkar. Man slåss i stället mot en verklighet om heter kostnadsanpassning, kundkrav och effektivitet. Om vi vill se ökad miljöhänsyn i transporterna tycker jag att vi, dvs. regering och riksdag, ska ge den svenska transportnäringen en chans att hävda sig och inte ge den alternativet att flagga ut från Sverige. Det tror jag att både vår miljö och vårt näringsliv förlorar på. Jag tror alltså att den höjda dieselskatten kan vara droppen som får bägaren att rinna över för näringen och att den inte uppfattas som en marginell förändring.
Herr talman! Jag har träffat flera åkeriföretag och tagit del av deras miljöarbete. Jag har en ganska stark känsla, tror jag, för att det finns många seriösa, ambitiösa företagare och för den delen också chaufförer inom branschen som vet vilken miljöbetydelse deras verksamhet har och som också gör mycket för att nå en minskning på olika sätt. Jag tror att man kan säga att den svenska åkerinäringen i en internationell jämförelse ligger ganska långt fram när det gäller att ta vara på de möjligheter som finns, t.ex. genom den nya tekniken för att planera transportarbetet på ett resurssnålt och miljöeffektivt sätt. Jag hoppas verkligen att vi även i fortsättningen kommer att ha en levnadskraftig åkerinäring i Även om jag inte följer branschtidningar så noga som Johnny Gylling gör måste jag säga att jag inte har upplevt - nu är det ganska länge sedan vi införde en 25-öring i skattehöjning - att det har varit droppen som har fällt hela den svenska åkerinäringen. Jag tror inte heller att man ska föra branschpolitik för åkerinäringen på det sätt som Johnny Gylling är ute efter. Vi har i botten att ta miljöhänsyn bl.a. genom att använda ekonomiska styrmedel av det slag vi nu använder. Vi måste se till att vi lägger det på en nivå som gör att det inte blir alltför stora konkurrensproblem. Jag tror att vi är där för närvarande. Jämför man dieselskatt och bensinskatt i Sverige och i andra länder ser man att vi inte alls ligger i något toppläge, som man ibland får intryck av. Vi ligger på en ganska god europeisk nivå. Det tror jag är en bas för ett fortsatt bra miljöarbete inom de svenska åkerierna och i den svenska godstransportverksamheten.
Herr talman! Ja, det är möjligt att det finns andra länder som ligger högre än Sverige t.ex. när det gäller dieselskatt. Men det finns ett antal utredningar som visar att den svenska åkerinäringen har 15-20 % högre totala kostnader än vissa EU-länder som man konkurrerar hårt med sedan fritt cabotage infördes. Jag tycker att det är bra att vi har den här konkurrensen, men det måste ske på lika villkor. Miljömininstern debatterade tidigare här återvinningssystem och burkar med min partikamrat, Ragnwi Marcelind. Samma sak gäller i det här fallet. Det måste finnas ett system som uppmuntrar individen att ta sitt miljöansvar. Det är det jag har försökt att lyfta fram med den här interpellationen. Den svenska åkerinäringen försöker ta sitt miljöansvar. Man har ett mycket ambitiöst miljöprogram som man har gemensamt i de nordiska ländernas åkeribranscher. Det exempel jag visade, med bästa miljöledarskap, var också alldeles fräscht och hade med en satsning på diesel att göra. Jag hoppas att ministern i sitt fortsatta arbete omvärderar sin syn på det här och inte kallar det för en marginell förändring. De kostnader som sammanlagt finns, med en dieselskattehöjning, med sämre energi i dieseln, gör många tusenlappar för en åkare. Signalerna blir också fel när man försöker leva miljövänligt.

Fru talman! Alla ni som sitter därhemma vid TV apparaterna och väntar på att få höra argumenten för och emot det omvälvande förslag till förändring av försvaret som nu ligger på riksdagens bord! Ni kanske har hoppats på en pajkastning oss politiker emellan: för eller emot, svart eller vitt. Själv hoppas jag på en klargörande debatt som visar på alternativen utan att väja för de svåra frågorna. Försvarspolitik är nämligen ingen enkel politisk fråga. Många olika saker är invävda i varandra, och få saker går att diskutera isolerade från varandra. Låt mig ändå försöka förklara. Sverige står nu inför en större omvälvning av försvaret än den som skedde i och med 1925 års försvarsbeslut, för jämnt 75 år sedan. Vi är alla överens om att omställningsbehoven är stora och att den ensidiga - men under det passerade seklet helt nödvändiga - inriktningen mot bara ett krigsfall, dvs. ett storanfall från öster, från Sovjet eller Ryssland, självklart måste förändras. Det hopkok som av regeringen presenterats som ett heltäckande förslag till försvarsbeslut är inte bara svagt vad gäller stödet här i riksdagen. Det är också en historisk händelse att en regering inte lyckats skapa bredare stöd än ett enda parti, Centern, och att de övriga försvarsvänliga partierna väljer att lägga fram ett enigt förslag om att avslå hela regeringens förslag till försvarsbeslut. Beslutet har ett svagt stöd. Bara miljöpartister och f.d. kommunister ställer upp på besparingar. Beslutet hankar sig fram med Vänsterns hjälp vad gäller frågorna om vilka förband som ska överleva. Tyvärr verkar detta beslut - det sämst förberedda försvarsbeslutet i modern tid - också bli det som tas i störst politisk oenighet. Det är inte bra för Sverige. Men allra värst är de sakliga svagheterna. Ord och handling stämmer inte överens. Klyftan mellan vilja och verklig förmåga är uppenbar. Mellan högtidstalens rosenröda beskrivningar av det paradis som väntar på andra sidan hörnet och den bistra verklighet som de allra flesta som jobbar i eller känner till försvarets läge upplever finns det avgrundsdjup som kallas verkligheten. Fru talman! Den eviga freden är inte här. Europa har just upplevt ett decennium av krig och mänskligt lidande som saknar motstycke under det senaste halvseklet, och detta på vår egen kontinent. Krigets verklighet - i Bosnien och Kosovo men också i Tjetjenien - är närmare i tid och rum än på mycket länge. Rysslands militära styrka - den eviga x-faktorn i varje svensk säkerhetspolitisk ekvation - är lägre än tidigare under samma halvsekel. Men samtidigt talar den nyvalde presidenten Putins retorik och nygamla, mer konfrontatoriska strategiska koncept ett tydligt språk. Rysslands mest akuta svaghetsperiod kan vara över, och med en mer målinriktad president, som dessutom har ett brett stöd i duman för ekonomiska och sannolikt också militära reformer, verkar kursen klar. Kärnvapen är ett exempel, som ges en om än marginellt större roll i det framtida ryska försvaret. Räcker då de här ryska, mycket tydliga, signalerna för att börja en svensk upprustning? Nej, det tycker jag inte, men den ryska målmedvetenheten talar definitivt mot att i det här läget fatta drastiska nedrustningsbeslut. Frågan om Rysslands förmåga förtjänar en längre diskussion. Jag kan bara konstatera att den långsiktiga färdriktningen står helt klar. Den politiska målmedvetenheten är större, och de ekonomiska resurserna finns - om man verkligen vill. Rysk BNP, dvs. det samlade värdet av det som Ryssland producerar under ett år i form av varor och tjänster, steg under 1999, trots prognoser i motsatt riktning. Det kan vara ett trendbrott. Det är med andra ord möjligt att förverkliga militärdoktrinen även om det kommer att ta tid. Avsikten är tydlig: medlen finns, om viljan finns. En upprustning är möjlig. Om den är sannolik är en helt annan fråga. Min bedömning är att muddle-through, dvs. att Ryssland hankar sig fram och bara långsamt klarar av att förverkliga de höga ambitionerna, fortfarande framstår som den rimligaste framskrivningen av dagens läge. Men jag menar att i säkerhetspolitiken får scenarioproduktionen, dvs. beskrivningen av framtiden, inte bara handla om att skriva fram dagens läge utan också om att förbereda sig för det osannolika. Osäkerheten om den framtida utvecklingen är grundläggande, men om någon prognos ska göras så talar den entydigt för ett långsamt men ändå genomförande av den militärdoktrin som man är på väg att fatta beslut om. I många fall sker detta snarare genom utsvältning av de delar som inte har någon framtid i det ryska försvaret snarare än konkreta satsningar. Det gäller t.ex. kärnvapnen, luftlandsättningsförband och sabotageförband. Svensk försvarspolitik går enligt min mening helt i otakt med utvecklingen i Ryssland. Det behövs - inom ramen för en nödvändig omstrukturering och minskning av det svenska försvaret - en större säkerhetsmarginal för att kunna hantera också oväntade händelseutvecklingar. Rysslands stridskrafter har rostat i tio år, medan vi själva, framför allt på materielsidan, har rustat för att ta igen 20 års nedgång mellan 1970 och 1990. Men när Ryssland just tagit sig samman och börjar få ordning på torpet väljer regeringen att lägga fram det mest drastiska nedrustningsförslag som en svensk riksdag någonsin har sett. Var finns rim och reson? Var finns sans och vett? Och var finns det sunda förnuftet? Fru talman! Lika självskrivet som att förmågan att möta ett väpnat angrepp måste vara den centrala utgångspunkten för försvaret är det självklart, som jag tidigare talat om, att en omställning av försvaret är nödvändig. Syftet med det är att skapa en förmåga och en beredskap att delta i det som i det nya seklet står i fokus för den dagliga gärningen. Storkriget ter sig avlägset, och därför måste krishantering med allsidiga och flexibla militära förband nu stå i centrum. Men det förslag till försvar som nu ligger på riksdagens bord är inte mycket nytt. Insatsförmågan lyser med sin frånvaro i regeringens proposition. Det är inte bara det att det finns en betydande risk för att det nya försvaret bara blir ett invationsförsvar i miniatyr, som FOA:s generaldirektör Bengt Anderberg uttryckte det i Sälen den 25 januari. Det är värre än så. Ingenting i de redovisningar som försvarsutskottet fått under beredningen av detta ärende pekar i någon annan riktning. Den nya s.k. insatsorganisationen skiljer sig inte, trots allt prat, på något avgörande sätt från den gamla krigsorganisationen. Likheten med kejsarens nya kläder är slående, och risken för att insatsorganisationen, när den konfronteras med verkligheten, visar sig vara ett luftslott är helt uppenbar. Varför kan då förändringarna inte bli större? Jag menar att det är regeringens ovilja att ompröva gamla system och föreställningar som hindrar den nödvändiga utvecklingen och leder till felsatsningar. Personalförsörjningen är det kanske tydligaste exemplet på gamla käpphästar ur det ideologiska stallet. Självpåtagna begränsningar avseende nyttjandet av förband ur olika försvarsgrenar i internationella insatser är ett annat exempel. Det kortsiktigt allvarligaste för Sverige är alltså att regeringen i handling inte ens påbörjat reformarbetet för att åstadkomma ett insatsförsvar. När det gäller armé och amfibieförband kommer förrådsställningens och hemförlovningens principer att fortfarande gälla. Varje ansats till en strukturförändring i riktning mot en mer aktiv stående organisation som verkligen kan användas med kort varsel saknas. Sverige är väldigt långt ifrån det önskade läget för att kunna möta de nya kraven. Försvarets redovisningar visar tydligt att Sverige bara klarar av hälften av den ambition som Förvarsberedningen hade i sin rapport i januari förra året. Det är tragiskt. Det försvagar Sverige i allmänhet och Sverige i EU samarbetet i synnerhet. Regeringens retorik vad gäller ambitionsnivå och inriktning för de närmaste årens internationella insatser lämnar inte något i övrigt att önska. Men självstympningen av svensk försvarsförmåga och oviljan att i praktisk handling ompröva det gamla hindrar förändringar i verkligheten. Också här är steget mellan ord och handling mycket långt. Också på ett annat område är otakten uppenbar, nämligen den som avser multinationella förband. Det ligger just nu ett förslag i riksdagen om att Sverige borde ta ledningen i en gemensam nordisk brigad. Det är en rimlig ambitionsnivå för fyra befolkningsfattiga stater i Europas norra hörn, samtidigt som det skapar ett förband som sammantaget kan bidra till att de nordiska länderna tar sin del av världssamfundets börda för fredsfrämjande insatser. Varför inte göra en av de befintliga brigadledningarna till just en nordisk brigadledning, oavsett vilket brigadantal vi slutligen hamnar på? Varför inte ta initiativ till en gemensam sjöstyrka för i första hand Östersjön? Östersjön är uppenbart, eller borde åtminstone vara, ett gemensamt ansvar i säkerhetspolitiskt och därmed också militärt hänseende. Det allvarligaste hindret vid sidan av den ekonomiska neddragning som får oerhört drastiska konsekvenser för försvarets förmåga är regeringens oförmåga att ompröva personalförsörjningssystemet. Den vanliga beskrivningen, att Sverige har ett värnpliktsförsvar, är missvisande. Den tekniska utvecklingen och nya beredskapskrav innebär att framtidens försvar kommer att innehålla, och måste innehålla, en allt större andel regelrätt anställda. Det ställer krav på nya anställningsformer. Dagens livstidsyrken i det militära försvaret måste kompletteras med kortare anställningar och en massiv kompetenstillförsel från det civila samhället. Motivet för att också anställa sjömän och soldater är enkla och nästan övertydliga. Sverige klarar varken beredskapskrav för krishantering utom landet eller nödvändig kompetensutveckling utan en större andel soldater och sjömän som faktiskt kan sina alltmer kvalificerade jobb. Personalförsörjningen är den avgörande frågan för att åstadkomma nödvändig förnyelse. Här är det behovet av nya personalkategorier och en som helhet omprövad personalförsörjning för det svenska försvaret som borde stå i centrum för försvarsdebatten, i stället för symbolfrågor som kvinnlig värnplikt. I humankapitalismens tidevarv är det kunskap och kompetens hos medarbetarna som är det alldeles avgörande. Fru talman! Försvarspolitiken är en ödesfråga. Det handlar om vårt lands möjligheter att överleva i framtiden, men också om våra möjligheter att göra vår röst hörd i Europasamarbetet. Hotet mot Sverige är för dagen inte överhängande, men regeringen glömmer att försvarsbeslut i dag fattas för att vi ska ha förmåga längre fram. Vi moderater motsätter oss de förslag som har lagts fram för att de ger oss en otillräcklig militär förmåga. Vi delar inte den ensidigt hoppfulla förhoppningen om att den eviga freden utbrutit på andra sidan Östersjön. Utvecklingen i Ryssland är, som jag tidigare pekat på, genuint osäker. Vår bedömning är att det kräver en bredare säkerhetsmarginal i form av militära styrkor på olika beredskapsnivåer. Regeringens ogrundade förhoppningar om att det ska gå snabbt och enkelt att upprusta om läget skulle bli kärvare i vår omvärld är långt ifrån bevisade. Att leva på hoppet är ingen hållbar säkerhetspolitik. Också i detta avseende krävs en bredare säkerhetsmarginal för att vi ska kunna hantera en oförutsägbar utveckling. Sist men inte minst måste vi konstatera att Sverige inte längre är ensamt i världen. Genom vårt samarbete i EU ingår vi numera i en allians. På det militära området är alliansförpliktelserna ännu begränsade till de 50 000-60 000 man som vi har åtagit oss att tillsammans ställa upp med. Men allianser ställer krav, och oavsett om Natos eller EU:s fana kommer att vaja över de svenska förbanden räcker inte det försvar som blir resultatet av den nedrustning som försvarsminister Björn von Sydow står i spetsen för. Försvarsbeslutet för jämnt 75 år sedan var en västanfläkt jämfört med dagens slakt av militära förband. Då försvann t.ex. 15 % av arméns grundorganisation. I dag försvinner närmare hälften. Ingen i denna kammare är motståndare till en minskning och ytterligare modernisering av det svenska försvaret. Tvärtom - min kritik och den moderata kritiken mot regeringen handlar inte i första hand om nedläggning av enskilda regementen, även om slaktkniven verkat helt urskillningslöst vad gäller dem, utan om att Sverige riskerar att stå naket i farans stund. Det är ett oerhört tungt ansvar som Socialdemokraterna och dess stödpartier tar på sig i försvarsfrågan. Efter detta beslut är den fromma förhoppningen om en fredlig utveckling i omvärlden en absolut nödvändighet, men med förhoppningar som främsta försvarslinje förvandlas säkerhetspolitiken till en osäkerhetspolitik. Sveriges väg in i en säkerhetspolitisk gemenskap blir oundviklig även för dem som av andra skäl är tveksamma. Dagens försvarsbeslut innebär att Sverige backar in i framtiden. Den innebär att idén om det självständiga nationella försvaret slutligen uppges. Men att välja Natos trygga famn borde inte vara ett val som tvingas fram av Sveriges svaghet. Då backar vi också in i alliansen. Ett val av säkerhetspolitisk gemenskap borde ske med positiva förtecken och utifrån en styrkeposition. Nu riskerar det att bli tvärtom. Jag vill slutligen - särskilt vänder jag mig då till TV-tittarna - påpeka att det inte hade behövt vara så här. Om Göran Persson hade haft mod att sätta sig ned med Carl Bildt i partiledaröverläggningar för att nå en bred uppgörelse om det framtida försvaret hade inte Sveriges säkerhet blivit en lekboll för Vänstern och Miljöpartiet. Men regeringen gjorde valet, och därmed är ansvaret också regeringens. Må historien avkunna en rättvisande dom i målet, men låt oss alla hoppas att Sveriges frihet och självständighet inte blir priset på denna högre rättvisas altare. Fru talman! Jag stöder givetvis alla moderata reservationer men inskränker mig till att yrka bifall till reservation 1 om avslag på regeringens nedrustningsförslag. Det är vad det är värt.

Fru talman! Riksdagsledamöter, åhörare och TV tittare! Vänsterpartiet har länge hävdat att hoten mot Sverige inte primärt är militära och att det militära försvaret därför kunde förändras och minskas. Resurser kunde omfördelas till andra delar av vår gemensamma sektor. Nu har vi faktiskt kommit till en punkt då detta kan bli realitet. Den säkerhetspolitiska utvecklingen mot allt öppnare kontakter och relationer har gjort det möjligt att minska försvarsutgifterna runtom i vår omvärld. Beslutet att minska budgetramarna för det svenska försvaret från nuläge till minus 12 miljarder 2005 och ändra innehåll och prioriteringar är därför en naturlig och nödvändig förändring som vi ser mycket positivt på. Riksdagen har tidigare beslutat om ramar i inriktningen. Det vi här diskuterar är den praktiska och reala konsekvensen av detta. Det är det som ligger på vårt bord. Att anpassa organisationen till behovet och förändra både innehåll och ekonomisk ram innebär naturligtvis att många förband läggs ned. Många orter kommer inte längre att ha militär verksamhet alls, eller inte i den omfattning man har haft. Under drygt nio månader har dessa frågor haft hög prioritet runtom i landet. Vi har från vårt parti rest runt och besökt orter och förband. Vi har talat med berörda. Vi har diskuterat. Vi har talat i telefon, och vi har läst brev. Vi har stor förståelse för att många människor, både anställda militärer och civila, lokala företrädare på de orter som är aktuella, har arbetat just för att deras förband skulle räddas. Men vi har aldrig i vårt arbete gått ut och lovat att rädda några förband. Oavsett vilka beslut som fattas inom den beslutade ramen och inriktningen kommer människor och orter att påverkas. Man kan ju inte ha kvar militär verksamhet för jobbens skull. Därför är det väsentligt att ersättningsverksamhet skapas på dessa orter, att man särskilt ska se till de civilt anställdas behov och att satsningarna bygger på lokala förutsättningar. Det pågår nu ett arbete med den här inriktningen. Vi har från Vänsterpartiets sida bedömt de olika förslagen i propositionen. Vi har analyserat olika vägar. Vi har också lyssnat på argument för och emot i de olika delarna för att få fram det som vi ansåg vara det bästa helhetsförslaget. Med anledning av propositionen Det nya försvaret har vi skrivit en mycket detaljerad motion som är en helhet och omfattar i princip hela området. Den har två huvudlinjer. För det första har vi med motionen visat att vi vill vara med och påverka försvaret och påverka innehållet. Den andra huvudfrågan i motionen är att flygets andel av helheten är för tung. Denna uppfattning delas av många. För att få en bättre balans föreslår vi därför fyra flygflottiljer, något som primärt också var ÖB:s förslag, i ett första steg. Vi ser att man i framtiden också skulle kunna gå ned ytterligare. Många hävdar kanske att Vänsterpartiet har motverkat JAS-projektet. Det har vi också gjort. Vi har bl.a. reserverat oss mot den tredje seriebeställningen. Men nu när JAS 39 Gripen är utvecklat, när introduktionen har påbörjats och planen faktiskt har miljömässiga fördelar i förhållande till Viggen, anser vi att det ekonomiskt och miljömässigt är försvarbart att Däremot är det för många plan beställda utifrån de behov som finns. Stig Sandström kommer senare att ta upp den frågan. I vår motion föreslog vi vidare att Vi har alltså klart visat vår ståndpunkt när det gäller fyra flygflottiljer och när det gäller att vi vill vara med och påverka inom försvaret. Vi har ställt upp på ramen. Då är det naturligtvis också ganska naturligt att vi vill vara med och måla tavlan. Nu har vi fått till stånd ett samarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi har kommit överens om att ta ett ansvar för helheten i den nya grundorganisationen, framför allt när det gäller flygoch kustartilleriverksamheterna. Det innebär fyra flygflottiljer. F 10 läggs ned år 2002, och Viggen försvinner från F 16 år 2003, ett år tidigare än vad regeringen hade föreslagit. På F 10 finns en flygskola som enligt regeringens förslag var menad att flytta till Uppsala. Och i Uppsala finns i dag en taktisk flygskola. Dessa frågor måste lösas. Men de kan inte lösas vid sittande bord. Därför föreslår vi tre partier att regeringen ska återkomma i de här frågorna. Det finns olika alternativ för placering av flygskolorna, och det finns också möjlighet till samarbete för att lösa denna viktiga uppgift. De olika alternativen måste nogsamt prövas, och vi kommer att delta aktivt i detta arbete. Även eventuellt exportstöd och frågan hur Gripensystemet på bästa sätt ska introduceras ska utredas vidare. Vi från Vänsterpartiet anser att vi med denna uppgörelse har fått gehör för våra primära krav. Vår motion innehöll totalt 16 hemställanspunkter, som det heter, alltså förslag till beslut. Att behålla F 10 var en av dem. Att avveckla F 16 var en del av en annan. Det har talats i bl.a. medierna om att vi har gått emot vår egen motion genom den här uppgörelsen. Men vi har fått gehör för F 16-kravet och kravet om fyra flygflottiljer. Dessutom har utskottet tagit bort den bakre gränsen för Säve helikopterbataljon, som var satt till 2003 av regeringen. Det var också en av våra hemställanspunkter. Då tycker jag att det är en bra förändring i förhållande till vår motion. Även när det gällde kustartilleriet hade vi ett eget förslag, och det var grundat på att det var bättre ur militär synpunkt, och mer rationellt, att behålla KA 2 verksamheten därmed kunde samordnas. I stället ville vi lägga ned KA 1 i Vaxholm. För det förslaget fanns det dock ingen majoritet. Därför har vi tillsammans med Socialdemokraterna och Centern föreslagit att Kungsholms fort ska användas aktivt. Genom att flytta örlogsskolan dit tillsammans med bassäkutbildningen får vi ca 300 värnpliktiga som annars skulle utbildas i Vaxholm som nu får sin utbildning i Karlskrona. Och vi kan behålla Kungsholms fort, som är från 1600-talet, på ett aktivt och bra sätt. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på punkterna 28 och 31. Fru talman! Vår motion innehöll även förslag inom andra områden. Minröjningsverksamheten är ju en fråga som Vänsterpartiet har drivit länge och med frenesi. Behovet och efterfrågan av dessa resurser är stort runtom i världen. Att Sverige ska satsa rejält för att inom den internationella verksamheten kunna bidra till återflyttning efter ett krig är viktigt. Det står i utskottets betänkande att "med hänsyn till minproblemets stora omfattning i skilda delar av världen torde behovet av kunskap och kapacitet för minröjning inte komma att minska utan tvärtom öka." Regeringen och Försvarsmakten har lyssnat på behoven och opinionen inom området och utökat resurserna det senaste åren. För 1999 satsar man 160 miljoner inom budget. Dessutom har Räddningsverket fått sina begärda 10 miljoner för att utveckla den konstgjorda hundnosen, en fråga som vi har debatterat här i riksdagen många gånger. Detta är mycket bra. Men enligt Vänsterpartiets syn är det inte tillräckligt. Vi får inte förtröttas här i Sverige. Vi kan göra ännu mer. Därför har vi hållit fast vid vårt motionsyrkande i den här delen, plus en flerpartimotion som också tar upp minröjningen. Här har vi en reservation tillsammans med Miljöpartiet under punkt 6, reservation 6, som jag härmed yrkar bifall till. Inom den internationella verksamheten är det av betydelse att nå ett bra resultat och skapa förtroende. Det är också viktigt att det finns civila åtgärder kopplade direkt till de militära uppgifterna - detta förutom de satsningar som görs totalt för att bygga upp och stödja det civila samhället med olika medel och genom t.ex. olika sorters NGO-arbete. Man gör också försök att t.ex. låta den svenska bataljonen i Kosovo få lov att disponera en summa för att kunna hjälpa till praktiskt på plats. Jag är övertygad om att detta är ett bra sätt att arbeta och ser fram emot utvärderingen av det här. Vänsterpartiet har ju länge hävdat att hoten inte primärt är militära. I den nya hotbilden tar regeringen också upp andra hot som man ser som reala. Bland dessa finns IT. Regeringen har lämnat förslag om hur man ska kunna möta informationskrigföring genom att skapa IT-säkerhetsförband. Vänsterpartiet har i samma anda föreslagit att miljöförband inrättas. Liksom i fråga om minröjning kan dessa erfarenheter användas i internationell verksamhet för att miljöröja efter en väpnad konflikt. Att miljöproblemen är stora efter en väpnad konflikt visas inte minst i Kosovo, Serbien och Bosnien. Där bombades många fabriker och andra verksamheter med stor miljöpåverkan som följd. Att det finns behov av detta visas dessutom av att EU-parlamentet har begärt att Europas länder ska redovisa vilka resurser man kan ställa till förfogande inom området. Som en bonus i satsningen på miljöförband ger de också stöd för samhället i fred. Dessa resurser kan också ställas till förfogande då någon stor olycka händer här hemma. Stöd till samhället ska ju inte vara dimensionerade men ska utgöra en av de fyra pelarna i Försvarsmaktens uppgifter framgent. Försvarsutskottet har påtalat att en sådan satsning inte kan genomföras enligt de direktiv som finns för pliktutbildningar. Men eftersom de som är utbildade inom området skulle kunna delta i internationella verksamheter kan detta jämställas med t.ex. minröjningsverksamheten. Därför borde detta utredas. Jag yrkar härmed bifall till Vänsterpartiets reservation 9 vad gäller miljöförband. En fråga som utskottet ställt sig bakom gäller helikopterverksamheten. I regeringens förslag står det att verksamhetsdelen vid Säve inom nuvarande Göta helikopterbataljon bör kvarstå t.o.m. 2003. Helikopterverksamheten har diskuterats mycket i utskottet. Skrivningen blev att omsättningen av gamla helikoptrar och anskaffningen av nya inte innebär att tidpunkten 2003 nu behöver preciseras som en bortre gräns vad avser helikoptrar för Försvarsmaktens eget behov på Säve. Detta innebär att utskottet anser att detta behövs även efter 2003. Vänsterpartiet hade i sin motion krävt att det skulle vara kvar, och därför ser vi med tillfredsställelse på detta beslut. Fru talman! Vänsterpartiet har ställt sig bakom det nya försvarets huvudinriktning. Vi ser med tillfredsställelse på den nu påbörjade omdaningen från ett invasionsförsvar till ett försvar anpassat till den nya situationen, som bl.a. innebär att vi med vår alliansfrihet och med värnplikten som grund kan utgöra en viktig del i fredsbevarande verksamhet runtom i vår omgivning men också att en av de fyra uppgifterna för försvaret är stöd till samhället i fred. Det är en bra utveckling av det svenska försvaret.

Fru talman! Berit Jóhannesson framhöll i sitt anförande att hoten mot Sverige primärt inte är militära. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet har den uppfattningen. Det är kanske mer anmärkningsvärt att man ändå är beredd att använda 36 miljarder av skattebetalarnas pengar för att bygga upp ett militärt försvar. Berit Jóhannesson visade i sitt anförande ett förstrött intresse för frågorna vad försvaret ska användas till. Däremot var någonstans försvaret ska vara lokaliserat tog mycket tid i hennes argumentation. Min fråga till Berit Jóhannesson är: Varför valde Vänsterpartiet att frångå sina egna partimotionskrav och att ansluta sig till en majoritet i utskottet kring förslag som inte är ordentligt beredda i det underlag som Försvarsmakten har kommit fram med inför detta beslut? Det gäller bl.a. redovisningen av den utbildning som nu ska ske på Kungsholmen men också förändringarna i flygvapnets organisation. Varför valde Vänsterpartiet att ställa sig bakom dessa förändringar för att få vara med i stugvärmen kring en helhet som man uppenbart visar ett förstrött intresse för när det gäller förmågan och vad försvaret ska kunna göra. Det fanns länge i utskottet en möjlighet att i än större utsträckning gå Vänsterpartiet till mötes genom att i det här läget välja att avstyrka regeringens förslag om en nedläggning av F 10 och ge en långsiktig inriktning för flygstridskrafternas grundorganisation om fyra flottiljer. Varför valde Vänsterpartiet till förmån för en ytterligt osäker tänkbar framtida avveckling av F 16 att inte stå fast vid den uppfattningen i enlighet med den egna partimotionen?
Fru talman! Som jag sade, Henrik Landerholm, hade vår motion 16 olika hemställanspunkter. Genom detta med F 10 har vi inte gått ifrån våra motioner utan vi har tillfredsställt andra delar. Jag ska först ta upp frågan om vad försvaret ska användas till. Vi har ställt oss bakom de fyra grundprinciperna. Jag tror därför inte att det finns några tveksamheter i fråga om detta. Vi i Vänsterpartiet ser i dagsläget att vi måste ha ett försvar, och vi har ställt oss bakom dessa fyra grundpelare för försvarets uppgifter. När det gäller F 10 var det en diskussion i försvarsutskottet där det fanns ett intresse att försöka bevara F 10 och skicka tillbaka hela frågan till regeringen. Men vad som inte fanns var något slutdatum när man så att säga skulle sätta hänglåset för dessa två flottiljer som för övrigt skulle läggas ned. Detta ville inte moderaterna vara med om. Dessutom sade ju Henrik Landerholm att han tänker rösta nej till alla förslag till nedskärningar, vilket betyder att när frågan skulle komma tillbaka skulle inte Henrik Landerholm och moderaterna ställa sig bakom förslaget att lägga ned dessa två flygflottiljer. Vi ansåg att detta var mycket osäkert, framför allt för personalen, att förslaget om att alla flygflottiljer skulle skickas tillbaka och att man ute på flottiljerna ute i landet där det finns flygare, teknisk personal och annan personal inte skulle veta vad som händer sedan. Det skulle vara förödande. Därför bytte vi så att säga åsikt i detta fall och ställer oss i stället bakom det som handlar om F 16. Dessutom visade det sig ju att det inte fanns någon majoritet för denna fråga i försvarsutskottet. Det betyder också att de som står bakom förslaget att bevara F 10 är Miljöpartiet och Moderaterna.
Fru talman! I just den frågan är det utan tvekan så att Vänsterpartiets eget agerande, eller byte av fot som Berit Jóhannesson uttrycker det, hade en avgörande betydelse för utgången i det enskilda fallet. Nu kommer Vänsterpartiet att hamna på en linje tillsammans med Centern och Socialdemokraterna som innebär att ett förslag som inte är berett, där det inte finns underlag för att fatta beslut, kommer att bli riksdagens beslut, precis som när det gäller det detaljpetande i fråga om utbildningen på Kungsholmen som man har fattat beslut om. Det tycker jag är en ovärdig hantering från ett riksdagsutskotts sida, även om jag väl kan förstå de regionalpolitiska skälen för att göra både det ena och det andra. Det förslag som fanns i försvarsutskottet och som handlade om att i det här läget avstyrka regeringens förslag att lägga ned F 10 till förmån för en tydlig fyraflottiljslösning i enlighet med ÖB:s underlag från maj förra året hade varit avsevärt bättre än den halvmesyr som nu läggs fram på riksdagens bord. Det förslag till beslut som finns i försvarsutskottets betänkande är ju om möjligt ännu sämre än det förslag som fanns i regeringens proposition. Och det har Vänsterpartiet medverkat till. Att vi inte var beredda att på sittande stjärt bestämma vilka flottiljer som ska bestämmas när beror på att det underlaget helt enkelt saknas. Men det mest anmärkningsvärda i den här frågan är hur oerhört lite Vänsterpartiet har fått i försäkringar vad gäller de egna förhoppningarna om F 16:s framtid. Sanningen är ju att det beslut som försvarsutskottets majoritet har fattat enbart berör den flygande verksamheten vid F 16 och sätter ett stort frågetecken när det gäller hur det ska bli med den framtida flygutbildningen. Från Vänsterpartiets utgångspunkt måste det vara en stor nackdel att man inte har en aning om vad som kommer att hända på F 16 i framtiden.
Fru talman! Det är ju detta som vi ska utreda när det gäller flygskolorna. Där finns det många idéer om hur man skulle kunna samarbeta civilt och militärt och även internationellt för utbildning. Vi kan inte bestämma vid sittande bord hur det ska bli med den frågan. Vi kommer aktivt att delta i detta arbete. Det var en fråga som Henrik Landerholm inte tog upp, nämligen frågan om datum. Moderaterna var inte beredda att säga vilket datum som skulle gälla i fråga om fyra flygflottiljer. Det kunde vara 2005 eller 2006. När de inte ens var beredda att säga något i en sådan för oss mycket väsentlig fråga så är jag övertygad om att det förslag som nu föreligger från Socialdemokraterna, Centern och oss ska bli ett mycket bra förslag. Men naturligtvis är det frågor som ska lösas. Man var ju tvungen att lösa frågor även när det gällde det andra förslaget.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 21 men står naturligtvis bakom de övriga fem kristdemokratiska reservationerna. Kristdemokraterna konstaterar att även om det för närvarande råder en positiv säkerhetspolitisk utveckling för Sverige kvarstår en instabilitet i vår omvärld. Det största hotet mot säkerheten i Nordeuropa sammanhänger med en svårförutsägbar utveckling i Nu handlar det inte enbart om hot mot Sverige utan lika mycket om Sveriges ansvar för att kunna medverka till en tryggad utveckling av frihet och fred i världen. Sveriges möjligheter att aktivt och i ökad grad bidra till fred och säkerhet genom krishantering i såväl närområdet som längre bort urholkas eftersom basen för att verka med förband utomlands mer än halveras. De föreslagna nedskärningarna leder dessutom till problem med att bevara en allsidig svensk militär kompetens samt att rekrytera tillräckligt med personal. Omvärldsutvecklingen liksom den säkerhetspolitiska bedömningen kräver ett effektivt svenskt totalförsvar som kan möta dagens och morgondagens hotbilder. Den säkerhetspolitiska situationen skulle, i samband med allvarliga incidenter och kriser i vårt direkta närområde, kunna leda till att Sverige blir föremål för militära operationer redan på kort sikt. För att inte risktagningen med vår försvarsförmåga ska bli för stor anser Kristdemokraterna att de omfattande nedskärningar som i dag debatteras inte kan motiveras utifrån den nuvarande svårförutsägbara säkerhetspolitiska situationen i Europa. Fru talman! Kristdemokraterna deltog i fjolårets försvarsförhandlingar hela tiden eftersom vi ansåg det vara av stort värde att söka en bred försvarspolitisk uppgörelse. Försvarsministern markerade tydligt att regeringen inte tänkte göra upp med Miljöpartiet och Vänstern men såg inte till att få fram ett väl förankrat majoritetsförslag. Argumenten för en bredare och mer långsiktig uppgörelse har enligt min mening växt i styrka sedan propositionen lades fram. De ekonomiska ramar som Socialdemokraterna och Centerpartiet kommit överens om innebär dramatiska nedskärningar för försvaret. Kristdemokraterna kan inte medverka till ett sådant beslut i ett läge där konsekvenserna inte kan överblickas. Att ominrikta försvaret i spåren av två stora nedskärningar ger ringa trovärdighet åt viljan att utforma framtidens försvar. Vi ansåg därför att detta skulle kräva mer resurser än vad regeringen ville. Den framtida grundorganisationen uppskattas i regeringens förslag kosta 1 465 miljoner kronor mer under perioden fram till år 2004, för att därefter långsiktigt kosta 440 miljoner kronor mer per år. Någon grundläggande redovisning av kostnaderna för den framtida krigs och grundorganisationen finns det med andra ord inte att ta ställning till. Kommer denna obalans mellan verksamhet och ekonomiska anslag att täckas av utökade anslag, eller kommer det att gå ut över annan verksamhet inom Försvarsmakten? Kristdemokraterna konstaterar att inga besked ges om hur dessa kostnadsökningar ska finansieras. Fru talman! Kristdemokraterna yrkar avslag på regeringens proposition och, som jag redan sagt, bifall till reservation 1. Jag vill anföra följande skäl för vårt ställningstagande. Vi hävdar att försvarets framtida grundorganisation måste medge ökad samträning av operativa förband och även ge goda förutsättningar för civilmilitär samverkan. Försvarsmaktens insats och anpassningsförmåga vilar på personalens kompetens, och därför är kontinuerlig utbildnings och övningsverksamhet nödvändig. Marinstridskrafter bör baseras såväl vid Östersjön som vid västerhavet. För att tillgodose behovet av rekrytering, vinterkompetens och förmåga till tillväxt inom armén bör dubbla utbildningsplatser för truppslagen finnas. Vi anser inte att det är en ansvarsfull politik att genomföra så stora nedskärningar att den framtida anpassningsförmågan undergrävs, att den allmänna värnplikten urholkas, att möjligheterna till militära samövningar försvåras, att kompetensutvecklingen blir lidande och att Sveriges deltagande i internationella operationer ställs mot det nationella försvarets resurser. Möjligheterna att med bibehållen militär alliansfrihet långsiktigt upprätthålla ett tillräckligt nationellt försvar påverkas därmed i alltför omfattande grad, och den starkt reducerade försvarsorganisationen medger ej att Sverige kommer att kunna ha tillräckliga resurser till förfogande för att bidra till fred och säkerhet i Europa och dess närhet. Sammantaget innebär Socialdemokraternas och Centerns förslag en icke tillräckligt analyserad säkerhetspolitisk risktagning som kommer att påverka Sverige under lång tid framöver. Neddragningen av arméns organisation blir omfattande, vilket undergräver den tillväxtförmåga som erfordras i händelse av en försämrad säkerhetspolitisk utveckling. Försvarsministern betonar ofta rörlighet och slagkraft. Men går det att anfalla eller förflytta förband för att försvara landet utan tillräckligt med artilleri och luftvärn? Konsekvenserna för Sveriges försvarsförmåga till följd av exempelvis ett närapå utplånat infanteri, artilleri eller de föreslagna ingreppen i JAS-systemets uppbyggnad och utbildning är inte klarlagda. Fru talman! Jag vill lämna några synpunkter på grundorganisationsförslaget, som jag anser kan få allvarliga konsekvenser. Många människor har ställt sig frågande till de argument som framförs i förslaget till ny fredsorganisation. Flera exempel har angetts. För det första: F 10 i Ängelholm, Sveriges, ja, kanske Europas, modernaste flygflottilj läggs ned trots sin nyckelroll i pilotutbildning och JAS omskolning. Regeringen hävdar att dessa faktorer är känsliga för störningar men har inte presenterat ett underlag som visar de fulla konsekvenserna för flygvapnet. Under 1998 lämnade över 100 tekniker flygvapnet. Vad händer nu med teknikerkompetensen för JAS? Hälften av landets spaningskapacitet finns på F 10. Vilka följder får det för svensk förmåga till flygspaningsuppdrag vid internationella insatser? Varför är man så angelägen om att avveckla F 10? För det andra: Roslagens luftvärnskår i Norrtälje, som har de bästa utbildningsförutsättningarna, läggs ned liksom garnisonerna i Sollefteå och Hässleholm med sina goda förhållanden. I 22 i Kiruna har goda utbildningsbetingelser och en "operativ signaleffekt" men läggs ned. Det är inte konstigt att bl.a. vi ledamöter i försvarsutskottet har försetts med drivor av information. En systemkollaps inom flygvapnet och luftvärnet kan befaras. Socialdemokraterna och Centern är tydligen beredda till detta risktagande. För det tredje: Östersjön är det enda område där Sverige gränsar till områden där säkerhetspolitisk och ekonomisk instabilitet råder. Gotlands roll som militäroperativ plattform borde ha säkerställts på ett tydligare sätt än vad propositionen anger. Det handlar bl.a. om att snabbt kunna säkerställa erforderlig marin närvaro vid hotande utvecklingar. Fru talman! Grunden för det militära försvarets utveckling är förmågan till väpnad strid, och i modern krigföring gäller det att kunna uppträda integrerat och samordnat med utnyttjande av mark-, luft och sjöstridskrafter. Ominriktningen till ett mer flexibelt försvar som kan möta framtidens hot och risker skulle, enligt Försvarsberedningen, utvecklas mot en insatsorganisation kompletterad av en stabil kompetensorganisation. Våra förslag tar fasta på detta! I propositionen Förändrad omvärld - omdanat försvar angavs att ominriktningen skulle leda till bättre möjligheter till samträning och därför borde utbildningsplatserna samordnas regionalt för att åstadkomma "samövning av krigsförband och funktioner". Kristdemokraterna delar därför inte regeringen syn att fördelarna "blir större med ett system med separata utbildningsförband för respektive funktion i förhållande till en integrering med förband" på flera platser. Under 1990-talet har garnisoner byggts upp där samarbetet över truppslagsgränserna inneburit unika miljöer för samträning och övning. Nu rivs detta system ned och konsekvenserna blir kapitalförstöring, försämrade utbildningsmöjligheter och, naturligtvis, nya behov av investeringar. Av ett nytt försvar blev det en återgång till det gamla! Denna rasering är den stora svagheten med Socialdemokraternas och Centerns förslag och därmed fullföljs enligt Kristdemokraterna ej den av riksdagen tidigare beslutade inriktningen. Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs, och för att kunna bevara och utveckla kompetens behövs det en bred bas för rekrytering och stimulerande konkurrens. Man kan undra om personalen får en rimlig chans att möta framtidens krav. Framtidsinriktad verksamhet förutsätter kreativa kompetensmiljöer! Våra utgångspunkter för grundorganisationens utformning är beskrivna i reservation 15. Fru talman! De nationella skyddsstyrkorna ska ha förmåga att vid väpnade angrepp skydda befolkningen och militär och civil infrastruktur samt stödja de operativa förbanden. Dessa styrkor ska bestå av dagens territorialförsvar, hemvärnet och vissa andra förband. Vad det är för styrkor vet vi inte ännu. Försvarsutskottet anser att regeringen måste återkomma med underlag. Det är väldigt viktigt att dessa styrkor finns i verkligheten runtom i Sverige med chefer och soldater - alltså inte bara på papperet. Förutom att vara en resurs vid tillväxt har dessa styrkor även med försvarets folkliga förankring att göra. Hemvärnets förstahandsuppgift, att med hög beredskap bevaka och skydda viktiga totalförsvarsobjekt mot militära sabotagestyrkor, måste säkerställas. Fru talman! Vårt land är en halvö i norra Europa med en 274 mil lång kust. Sverige har därför som sjönation en viktig roll att spela i Östersjön och i västerhavet. Detta ställer krav på marin verksamhet i kust och skärgårdsmiljö och på uthållig marin närvaro i våra omgivande farvatten för att markera svenska intressen. Därför bör marinens beredskap även i framtiden medge tidiga insatser året runt inte bara i Östersjön utan också i västerhavet. Men Socialdemokraterna och Centern kan bara sträcka sig till att flottan får "möjligheter till tidsbegränsad basering" på västkusten. Detta innebär i så fall att när patrullbåtsdivisionen i Göteborg utgår kommer enbart flottan på besök då och då. Resultatet blir 12-0 mellan Östersjön och västerhavet vad gäller ytstridsfartyg, och det duger inte! Ur rekryteringssynpunkt och för att undvika denna påtagliga snedfördelning av den svenska flottans basering längs vår långa kust anser vi kristdemokrater att en begränsad men permanent basering av fartygsförband bör ske i Göteborg. Det duger inte att västerhavet förlorar sitt enda ytstridsförband mellan Strömstad och Falsterbo. Marina förband samövar redan i dag inom PFF i stor utsträckning i västerhavet, vilket gör att Göteborgsbaserade fartygsförband har nära till internationella övningar. Avtalet med Norge i syfte att öka samverkansförmågan med Nato genom samövningar liksom alla örlogsbesök talar också för permanent basering på västkusten. Det är inget orimligt krav att västerhavet med Sveriges andra stad och Nordens största hamn får en bred försvarsbas som kan möta hot riktade mot nationellt viktig strategisk infrastruktur. Denna marina snedfördelning måste därför rättas till. Jag yrkar bifall till reservation 21. Fru talman! Trots den osäkerhet som regeringen försatt försvarsindustrin i måste denna få tid för omställning och förutsättningar för fortsatt högteknologisk utveckling. Den högteknologiska kompetensen är färskvara som är lättflyktig med svårfångad. För att inte äventyra anpassnings och tillväxtförmågan bör påbörjade samarbetsporjekt, som motiveras av Försvarsmaktens framtida behov, fullföljas. Därmed bibehålls respekten för den svenska försvarsindutrins förmåga att medverka i viktiga internationella samarbetsprojekt i framtiden. Det är angeläget att fullfölja utvecklingen av ny jaktrobot och precisionsvapen med lång räckvidd, i vilka svensk industri framgångsrikt har lyckats etablera samarbete och visat internationell konkurrensförmåga. Då kan också gjorda och planerade investeringar i luftvärnsrobotsystem 23 nyttjas och utvecklas för såväl mark som sjöstridskrafternas framtida behov. I regeringens kommande långsiktiga strategi inom robotområdet är det därför viktigt att bl.a. eftersträva enhetsvapen med lång räckvidd. Fru talman! Försvarets helikoptrar är kvalificerade resurser i fred, kriser och krig. Övervakning av och kontroll av sjöterritoriet längs hela vår kust samt stöd inom sjukvård och räddningstjänst visar på helikopterns betydelse även i det fredstida samhället. Skärgårdsbefolkningen utmed kusten och fartygstrafiken får på så sätt en trygg och säker sjöräddningsfunktion. Försvarsutskottet har nu på initiativ från Kristdemokraterna beslutat att helikopterenhetens verksamhet på Säve ska fortsätta sin samverkan med marina stridskrafter i västerhavet utan bortre tidsgräns och samtidigt tillgodose samhällets behov av mångsidigt användbara helikoptrar för olika räddningsinsatser. Kattegatt med helikopterförband och försvarssamarbetet med Nato i PFF-sammanhang kan nu utvecklas vidare. I reservation 23 framför vi kravet att en helikopterenhet ska baseras permanent även i Blekinge för samverkan med sjöstridskrafterna i Karlskrona och för att säkra tillgängliga räddningsresurser i södra Fru talman! Den historielösa människan kan förledas att tro att den eviga freden har infunnit sig, men historien lär oss att det som är lätt att rasera tar lång tid att återuppbygga. Ingen av oss vill ha ett större försvar än vi behöver, och i förändringsarbetet är det därför viktigt att på bästa sätt tillvarata kompetens och säkerställa behovet av framtida rekrytering. Mycket arbete kommer nu att krävas för att upprätthålla försvarsviljan. Kristdemokraterna anser att vi ska ha ett militärt försvar som har kapacitet att försvara vårt territorium. Det sätt på vilket Socialdemokraterna och Centern med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu kraftigt minskar den svenska försvarsförmågan kan medföra sämre möjligheter att bestämma över vårt territorium i händelse av konflikter. Dagens försvarspolitik ger oss morgondagens säkerhet. Vår nationella försäkrinspremie får nu en stor och kostnadskrävande självrisk. Kristdemokraterna yrkar alltså avslag på propositionen. Vår ekonomiska ram hade medgett en stabilare utformning av grundorganisationen, och vid riksdagens omröstning kommer vi att avstå när det gäller enskilda förband. Nu får Socialdemokraterna och Centern ta ansvar för "Det nya försvaret".

Fru talman! Här i salen närvarande och TV publiken! Det är ett tecken på den här frågans stora betydelse att TV:n direktsänder debatten. Det är klart att detta är en fråga som berör hela landet. Många platser är berörda i den debatt som vi har i dag och framför allt den votering som i morgon ska ske. För att inte missa det viktigaste för min del i debatten yrkar jag bifall till reservation 1, där Folkpartiet tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna föreslår avslag på hela propositionen därför att vi önskar en bredare förankring i denna sal, i Sveriges riksdag, i en så viktig fråga som försvarsfrågan. Som framgår av Folkpartiet liberalernas särskilda yttrande anses att föreliggande proposition Det nya försvaret bör avslås i sin helhet.

Folkpartiet liberalerna menar att försvaret redan i närtid, i nutid, bör kunna medverka i fredsbevarande aktioner i upp till tre gånger större omfattning än vad som sker för närvarande och med medverkan av alla de tre vapenslagen armé, marin och flygstridskrafter. Medlemskapet i EU är Sveriges största satsning i ett fredsprojekt, anser Folkpartiet liberalerna. Folkpartiets politik har länge sammanfattats med orden "ett smalare men vassare försvar". Propositionen gör i de delar som behandlas i föreliggande betänkandet försvaret smalare, men inte vassare. Då kallas det en halvmesyr. Dit kan vi också räkna de föreslagna tre månaders korttidsutbildningarna, som inte tillför försvaret någon nödvändig kompetens. Nej, dessa utbildningar kan rent av ses som en belastning för försvarets rykte och därmed folkförankringen, som vi anser vara mycket viktigt. Vi accepterar sänkningen av försvarsramen men anser, i likhet med vad vi framförde när försvarsförhandlingarna olyckligt avbröts, att det s.k. omställningsbidraget måste vara större. Även med Fokpartiet liberalernas försvarspolitik hade förbandsnedläggningar skett i ungefär den storleksordning som nu föreslås i propositionen Det nya försvaret. Kritiken riktar sig mot de principer som präglar omstruktureringsförslaget. Genom ett omställningsbidrag under åren 2002-2003 på 3 miljarder kronor mer än det föreslagna i s-, c och v-förslaget skulle den modernisering av försvaret som vi anser nödvändig kunna möjliggöras. Viktiga delar i en sådan modernisering är dels materiell förnyelse, såsom elektroniska motmedel, nytt robotsystem för luftförsvaret och attackhelikoptrar. Fru talman!

Fru talman! Folkpartiet önskar en bredare uppgörelse om det framtida svenska försvaret. Syftet med vårt avslagsyrkande är just att ge regeringen möjlighet att söka ett bredare parlamentariskt stöd. Förslaget innebär minskningar som till sin omfattning förefaller helt rimliga, men som inte på något sätt skapar förutsättningar för den nya inriktning som svensk försvarspolitik behöver inför ett nytt sekel. Folkpartiet liberalerna har sedan 1970-talet alltid varit en stark förespråkare för en materiell förnyelse och en ökad kvalitet i utbildningen inom det svenska försvaret. Vi har förordat detta på bekostnad av försvarets kvantitativa omfattning. För att skapa utrymme för nödvändig kvalitativ förnyelse har vi förespråkat en minskning av förband och personal - än en gång för att försvaret ska bli smalare för att kunna bli vassare. Då utrymme ej skapats för erforderlig materiell förnyelse är det enbart fråga om ett smalare men på intet sätt vassare försvar. Av propositionen framgår att regeringen avser att senast hösten 2001 återkomma till riksdagen med en lång rad frågeställningar rörande personalförsörjning, materielförsörjning, ledningsorganisation, informationskrigföring och IT-säkerhet m.m. Detta är viktiga grundpelare i det nya försvaret som ska verka fr.o.m. 2002, men som alltjämt saknas i regeringens förslag. Folkpartiet liberalerna avvisar tanken på att pliktutbilda alla vapenföra unga män utan att det föreligger behov av alla i krigsorganisationen. Det är för tidigt att nu uttala sig exakt om dimensioneringen av det framtida försvarets pliktutbildningsbehov, men med vårt förslag till utformning av försvarets organisation skulle färre kunna tas ut till militär grundutbildning. Utbildningsfrågorna bör ta sikte på kvalitet och internationellt samarbete. Fru talman! Kvinnor kan i dag frivilligt fullgöra värnplikt utan att behöva binda sig för en fortsatt officerskarriär, och kvinnor som mönstrat kan numera också ingå i utbildningsreserven. Det är bra, men inte tillräckligt. Vi anser att alla kvinnor och män ska mönstra. Pliktlagstiftningen bör snarast bli en könsneutral pliktuttagning som gäller för hela totalförsvaret. Ett införande av en könsneutral värnplikt skulle bidra till en kompetenshöjning inom totalförsvaret och samtidigt bidra till en ökad jämställdhet även inom försvaret. Propositionens förslag till neddragning av Försvarsmaktens grundorganisation är i princip riktigt till sin omfattning. Därmed anpassas denna till en ny och minskad krigsorganisation. Vi anser emellertid att förslagen till förändringar av grundorganisationen i vissa fall tycks ha anpassats mer till allmänpolitiska önskemål hos samverkanspartierna Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som står bakom uppgörelsen än till rimliga försvarspolitiska bedömningar. Liksom vid 1996 års försvarsuppgörelse riskerar detta att leda till mindre effektiva och mer kostsamma lösningar på längre sikt. Gotlands situation bekymrar Folkpartiet liberalerna, och den måste ses över i framtida beslut. Förslaget till grundorganisation ska ses som ett paket. Folkpartiet liberalerna är självfallet medvetet om att den linje som vi förordar i fråga om värnpliktsutnyttjande, där man utgår från principen att inte utbilda fler än som behövs för att rationellt omsätta personalen innebär behov av färre årliga utbildningsplatser. Skulle statsmakterna godta denna senare inriktning krävs naturligtvis att såväl Försvarsmakten som den politiska nivån i detalj granskar hur en sådan utbildningsorganisation ska utformas på det mest ändamålsenliga sättet. Fru talman! Det är naturligtvis möjligt att diskutera avvägningar mellan två eller flera orter för en viss verksamhet. På samma sätt som väl i praktiskt taget alla frågor som avgörs i riksdagen har man att väga olika faktorer för och emot. Mycket ofta har riksdagen då att väga in både kortsiktiga och långsiktiga effekter, ekonomi, miljö, internationella förhållanden, rättssäkerhet, regionalpolitik, hänsyn till barn och mycket annat.

Dessa grundläggande principer borde ha behandlats innan man tog ställning till den konkreta behandlingen förband för förband. Att redan nu släppa garnisonstänkandet är ett sådant exempel som förvånar. Fru talman! Även den militära ledningsfunktionens centralisering till Stockholm anser vi i Folkpartiet liberalerna vara tvivelaktig ur försvarssynpunkt, och vi förordar därför en delad ledning med ledningsfunktionen i Norrland, lokaliserad till Boden. På fyra punkter tycks det som om propositionen och den arbetsgrupp som förberett förslaget inte gjort principiella bedömningar innan man gått in i avvägningsprocessen vid förbandsortsvalet. Punkt 1 gäller samordningbehovet där jag återkommer till just garnisonstänkandet. Det är klart att jag som värmlänning inte riktigt kan förstå hur en så nyutbyggd garnison som Kristinehamn nu ska bli ett artilleriregemente, som vi naturligtvis är tacksamma för. Men att frånta ett sådant ställe möjligheten till samövning med infanteri är ju lite tveksamt, och samma sak gäller på fler ställen. Den andra punkten är vinterutbildningen. Här kan jag inte låta bli att framföra min egen förvåning över nedläggningen av Lapplands jägarregemente i Kiruna - Kiruna, som omfattar 45 mil i kvadrat längst i norr och med gräns mot två länder i Nordkalottens riskmoment i närområdet, och sist men inte minst: 1 200 hemvärnsmän. Det är ett ofattbart beslut. 4 avvägningen mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter, som ju är mycket viktiga frågor. Fru talman! Låt mig avslutningsvis framhålla Folkpartiet liberalernas tydliga uppfattning vad gäller Sveriges säkerhet är ett fredsbygge som vi bygger tillsammans med andra demokratier i Europa och genom ett aktivt deltagande i alla befintliga demokratiska samverkansformer för fred och säkerhet. Därför bör Sverige också söka medlemskap i Nato, det militära benet i Europas säkerhetsstruktur. Europa och Sverige behöver stå på samtliga ben för att det europeiska freds och säkerhetsbygget ska stå så stabilt som möjligt. Svenskt medlemskap i Nato bör därför också utgöra grunden för den nya framtida försvarspolitiken. Det anser Folkpartiet liberalerna.

Fru talman! Högt ärade ledamöter i kammaren! Alla TV-tittare! Protokolläsare! Det här är en i många avseenden historisk debatt som vi för här i dag, inte för att det sägs så mycket nytt utan snarare för att den leder fram till ett historiskt beslut i morgon här i riksdagen, ett beslut som möjliggör att vi frigör 8 miljarder från den militära verksamheten att föra över till sjukvården. Det är ett beslut som kanske kommer lite sent. Det var ju för nästan tio år sedan som Sovjetunionen föll samman och som Warszawapakten upplöstes. Under hela 90-talet, då det militära invasionshotet har vittrat bort, har vi sett hur militärutgifterna i omvärlden har minskat. De har halverats i Europa och minskat med 90 % i Ryssland, och sönderfallet fortsätter. Trots den bullrande retoriken från Moderaternas företrädare tidigare, ser vi ett fortsatt militärt sönderfall i Ryssland som gör att möjligheten att ens återskapa ett militärt hot skjuts allt längre på framtiden. Den svenska fredsrörelsen, som Svenska Fredsoch skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen och många andra, har pekat på behovet av militär nedrustning, ominriktning av försvaret för att frigöra resurser. Här i Sveriges riksdag är det Miljöpartiet som konsekvent har fört fram kraven på att ominrikta försvaret, frigöra resurser för andra ändamål i samhället, som t.ex. sjukvården. När försvarsministern i januari sade att beslutet om ominriktning och minskning av utgifterna borde ha inletts långt tidigare, bekräftade försvarsministern att Miljöpartiet har haft rätt. Jag bör väl passa på att även här i riksdagens kammare framföra ett tack för det erkännande som försvarsministern gav Miljöpartiet. Också när försvarsministern i januari sade att det är tack vare den ekonomiska pressen som ominriktningen har kunnat skötas på ett snabbt och effektivt sätt, bör man komma ihåg att det var Miljöpartiet som skapade den ekonomiska pressen genom att säga nej till sju extra miljarder i november 1998. Det är det som har skapat en press på försvarsministern, och han har nu sagt att det kanske är tack vare den som ominriktningen har kunnat ske så snabbt. Jag vill också här i kammaren passa på att framföra ett tack till försvarsministern för detta erkännande av Miljöpartiets politik, som i det här avseendet är densamma. Jag måste också säga att det känns bra att nu också Centerpartiet och regeringen delar Miljöpartiets syn på behovet av ominriktning, behovet av att minska militärutgifterna också i Sverige. I morgon fattar vi alltså det beslut som möjliggör att vi tar 8 miljarder från det militära försvaret och för över det till andra nödvändiga behov i samhället. Det är i första hand sjukvården som kommer att tillföras pengarna - något som jag tror att de svenska skattebetalarna uppskattar i hög grad. Fru talman! Man kan då fråga sig om det alltigenom är ett bra förslag som regeringen och Centern har lagt fram. Jag skulle vilja säga att det inte är det. Det finns stora brister i förslaget. För det första är minskningen som regeringen och Centern har föreslagit väldigt blygsam. Ute i Europa har man alltså halverat utgifterna. Man har minskat med 90 % i Ryssland. Det som regeringen och Centern har förmått sig att föreslå för Sveriges del är en blygsam 10-procentig neddragning. Det är synd att man har saknat kraft och förmåga att ta ett större helhetsgrepp. För det andra är minskningen av militär verksamhet, minskningen av förband som man har föreslagit, otillräcklig. Vi i Miljöpartiet delar överbefälhavarens farhågor om att man inte har förmått att minska tillräckligt och att det därmed kommer att bli svårigheter att bedriva den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Risken är stor att man skapar nya s.k. svarta hål i försvarsbudgeten på grund av oförmågan att ta ett tillräckligt helhetsgrepp. För det tredje, fru talman, menar vi också att valet av förband på flera punkter innehåller stora brister. Det är framför allt fyra förband som vi Miljöpartiet har inriktat på oss. Att regeringen och Centern väljer att avveckla verksamheten i Norrtälje, luftvärnsregementet, för att behålla den i Halmstad är ett olyckligt förslag. Det är i Norrtälje som investeringar har gjorts. Det är i Norrtälje som luftvärnsskolan finns. T.o.m. försvarets egen utredning har visat att det är i Norrtälje som de bästa förutsättningarna finns. Regeringens och Centerns förslag är det motsatta. Det andra stället är Sollefteå, där man föreslår avvecklad verksamhet till förmån för att verksamhet flyttas över och behålls i Östersund, trots att det är i Sollefteå som förutsättningarna finns med närheten till hundskolan, till Sidas Sandöskolan och till Räddningsverket. Just den utbildning som ett ökat internationellt engagemang fordrar för det framtida försvaret finns i Sollefteå. Också här menar vi att det är ett misstag att av andra skäl än rent försvarspolitiska och försvarsekonomiska avveckla i Sollefteå och behålla och utveckla i Östersund. För det fjärde föreslår regeringen och Centern att man ska avveckla kustartilleriet i Karlskrona för att i stället behålla verksamheten här i Stockholm. Också här ser vi uppenbara brister när vi går in och granskar underlaget. Vi har i försvarsutskottet fått redogjort för oss hur oerhört negativ verksamheten i Stockholm är för miljön. Professorn i miljökonsekvensbedömning, Lars Emmelin, har pekat på att just Stockholm är den kanske mest olyckliga plats av alla att bedriva kustartilleriverksamhet på. Ändå är det detta som regeringen och Centern föreslår. I stället avvecklar man då på ett ställe som har, som vi ser det, bättre förutsättningar. Det femte exemplet på ett felbeslut är att avveckla F 10, flygflottiljen i Ängelholm, för att i stället behålla flygflottiljen i Ronneby, F 17. De ligger bredvid varandra i södra Sverige, och det finns bara plats för en. Det är olyckligt ur flera olika aspekter. På F 10 Ängelholm har de senaste åren flera hundra miljoner av skattebetalarnas pengar investerats i nya energieffektivare byggnader, i ny motorprovhall, i tvättanläggningar - allt enligt de senaste miljökriterierna. I Ängelholm finns också en återvinningsanläggning för hela Viggensystemet. Även flygskolan ligger i Ängelholm. Allt detta föreslår nu regeringen och Centern att man ska skrota och för nya pengar som skattebetalarna betalar in i stället bygga upp samma resurser i Ronneby. Det är ett för miljön negativt förslag som regeringen och Centern har lagt fram. Det är ett för skattebetalarna fullständigt horribelt förslag som regeringen och Centern har lagt fram. Det är rent ut sagt ett uselt förslag. Vi hade i försvarsutskottet majoritet för ett annat förslag. Till skillnad från regeringen och Centern ville vi bara ha fyra flottiljer i stället för fem och att en av dem skulle vara Ängelholm, just på grund av de miljöinvesteringar som har gjorts och på grund av att flygskolan faktiskt redan ligger där. Vad som sedan hände är märkligt och förtjänar att tas upp här i kammaren, fru talman. Överbefälhavaren ringde under de sista dygnen under helgen runt till flera partiledare. Efter helgen var det en helt ny situation i försvarsutskottet, där kristdemokraterna plötsligt avstod från att ta ställning. Och i dagens tidning kunde jag läsa hur Alf Svensson påstår att samtalet bara handlade om fakta och självklart inte påverkade kristdemokraternas beslut. Är det någon här i kammaren eller någon av TV tittarna som tror att överbefälhavaren under en helg ringer runt för att bara uttrycka fakta och att det inte har någon påverkan? Jag överlåter åt lyssnarna att själva dra sina slutsatser. Men faktum är att kristdemokraterna helt ändrat sin ståndpunkt efter den helgen. Också Vänsterpartiet gjorde en kovändning under den här helgen. Tvärtemot sin egen motion om att bevara F 10 och avveckla F 17 och tvärtemot sin egen motion tidigare om att inte stödja export av Jas genom att ha extra flottiljer, ändrade man sig och gick med på regeringens och Centerns förslag, helt i enlighet med överbefälhavarens uttryckta önskemål. Jag kan bara fråga mig varför. Hur kommer det sig att man överger en partimotion på det här sättet? Har man mutats med någon ambassadörspost någonstans på någon annan kontinent? Eller tror man på det lite rörande talet, som man har sett i dagstidningarna, om att nu äntligen är Vänstern med och beslutar om försvaret, trots att vi har kommit överens om att detta område samarbetar vi inte kring? Eller är det bara så att Vänsterpartiet har blivit fullständigt grundlurat? Ja, det är ett stort frågetecken. Fru talman! Den vidgade hotbilden som Miljöpartiet talat om under 90-talet, det faktum att de militära invasionshoten vittrar bort och att vi har andra hot som miljöhot, hade man kunnat hoppas på att regeringen och Centern skulle kunna möta i Det nya försvaret, som propositionen heter. Centerpartiet vill ju ofta utmåla sig som en miljömedveten lillebror till Miljöpartiet, och Socialdemokraterna har ju antagit Miljöpartiets vision om ett ekologiskt hållbart samhälle. Men i den här digra luntan av förslag nämns miljön med två rader. Det står att "Försvarsmakten bör ytterligare utveckla möjligheterna att driva ett aktivt internationellt försvarsmiljösamarbete." Mer fantasi än så ägde inte regeringen och Centerpartiet. Man tycks sakna idéer. Det enda konkreta man har lyckats åstadkomma här i kammaren för att göra just det här är att avslå Miljöpartiets motioner om att inrätta en miljöbrigad som ska kunna hantera nationella och internationella miljökatastrofer. Det har man avvisat. Fru talman! Jag tror att det är olyckligt när tal och retorik inte går ihop med konkret handling. Det är ett misstroende mot väljarna. Jag tror att sådant straffar sig. Jag skulle också vilja notera här att en av svårigheterna för regeringen och Centern rör försvarsmaterielbeställningarna. Man har i sitt förslag fullföljt beställningar av stridsvagnar för 9 000 miljoner kronor, korvettbåtar för 8 000 miljoner kronor, Stridsvagn 90 för 10 000 miljoner kronor och JAS-flygplan för 75 000 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Allt det här, fru talman, är försvarssystem som motiverats med ett militärt invasionshot som inte längre finns. Vi från Miljöpartiet har motionerat om att de här beställningarna självfallet bör omförhandlas och avvecklas för att man ska ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Men förslaget om att avbeställa onödigt försvarsmateriel har avslagits av utskottet med den lite lustiga motiveringen att det skulle hota Sveriges förmåga att delta i internationella fredsbevarande operationer. Fru talman! Vi vet att överbefälhavaren har sagt att Sverige behöver 60-80 JAS-plan. Vi vet nu att regeringen och Centern vill fullfölja köpet av över 200 flygplan för över en halv miljard styck. Man motiverar det med att om man inte gör det här hotar det den internationella verksamheten. Men vi vet att det inte är sant. Det finns ingen koppling däremellan. Det vore hederligare om man kunde säga som det var, att det här är subventioner av Saab till Saabs aktieägares stora glädje, på skattebetalarnas bekostnad. Det är vad det handlar om. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att regeringen och Centern har saknat kraft och förmåga att ta ett tillräckligt helhetsgrepp. Jag vågar sätta en god pilsner på att man kommer att komma tillbaka från regeringen inom kort och be på sina bara knän om mer pengar till försvaret för att man inte har råd med all den här verksamheten. Kanske diskuterar man det här i budgetförhandlingarna redan nu. Därmed bekräftar man det som Miljöpartiet säger, att man inte har haft förmåga att minska tillräckligt mycket. Man saknar också miljömedvetande, och man saknar förmåga till en ominriktning som möter 2000 talets säkerhetspolitiska behov. Det är olyckligt. Men det är ändå ett första litet steg åt rätt håll. Fru talman! Jag skall för tids vinnande inte yrka bifall till alla våra motioner.

Fru talman! Vi brukar säga i Göteborg att det är mycket snack och lite hockey, och det är precis vad det är när det gäller Ångström. Ångström säger att han tycker att minskningen inte är tillräcklig och att det är bedrövligt att man inte har kunnat lägga ned fler förband. Men i motionen som Lars Ångström och Miljöpartiet har lagt fram har han inga konkreta förslag till nedläggning. Det är Vänsterpartiet som har föreslagit att det ska vara fyra flygflottiljer. Ångström har i de olika lokaliseringsförslagen tagit ställning för dem där det har varit mycket opinion. Vi i Vänsterpartiet har aldrig sagt att vi ska rädda olika förband. Det har däremot Lars Ångström gjort. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Lars Ångström pratar om en flottilj för exportstöd. Det är ju så att den femte flygflottiljen är tänkt att användas till JAS-export. Men Ångström har inte sagt ett ord om den femte flygflottiljen och har inte några konkreta förslag för att faktiskt minska antalet flygflottiljer. Det är ju så att man snackar mycket, men konkret är det inte.
Fru talman! Jag ska avhålla mig från att både själv uttala eller ens kommentera nedvärderande omdömen om oss som personer. Påståendet att Miljöpartiet har varit ute för att rädda förband är inte sant, och det vet Berit Jóhannesson. Vi har på ett antal ställen sett stora brister i regeringens och Centerns förslag och där föreslagit nedläggning på andra platser. I stället för att lägga ned i Norrtälje som man har föreslagit har vi föreslagit att man lägger ned i Halmstad. Konsekvent på varenda punkt, Berit Jóhannesson, har Miljöpartiet föreslagit nedläggning någon annanstans. Men det har inte handlat om att rädda förband. Det påståendet är inte sant. Sedan återstår att se vad kovändningen från Vänsterpartiet resulterar i. Den som lever får se. Men det är min fasta övertygelse att man i Vänsterpartiet har blivit lurade om man tror att det bara kommer att finnas kvar verksamhet på fyra ställen. Det kommer, som jag tror, att finnas fyra flottiljer samt ytterligare ett eller kanske t.o.m. flera ställen där det bedrivs flygvapenverksamhet, precis i enlighet med regeringens önskemål om att ha fem ställen för att kunna understödja en mer omfattande export av JAS. Det är det jag kritiserar Vänsterpartiet för att ha gått med på. Det är ett förslag som innebär ett kraftfullare stöd för export av JAS. Miljöpartiet är negativt till export av JAS. Det är ett av skälen till att vi tillsammans med moderater och andra var beredda att göra upp om ett beslut som innebar att ha kvar endast fyra flygflottiljer.
Fru talman! Det är precis fyra flygflottiljer som vi också vill ha. Jag är övertygad om att det förslag som vi nu har kommit överens med Socialdemokraterna och Centern om kommer att bli alldeles utmärkt. Det är vissa frågor som vi måste utveckla vidare, det är helt klart. Lars Ångström spekulerar i vad vi skulle ha fått i stället i och med att vi går med på det här förslaget, bl.a. ambassadörsposter. Det är barocka påståenden som kommer från Lars Ångström, skulle jag vilja säga. Det är viktigt att komma ihåg - ni som har följt den här debatten i TV och radio - att Lars Ångström - han gjorde det t.o.m. innan det var offentligt - har sagt att han ska ta kamp mot "dödslistan". Det rimmar illa, tycker jag, med att man pratar om att man ska skära ned, att man säger att det är för lite minskning, att det inte är en tillräcklig nedskärning vad gäller förband och att man i motionen inte har föreslagit en nedskärning av antalet förband. Det har faktiskt Vänsterpartiet gjort i det här fallet när det gäller flygflottiljer.
Fru talman! Jag märker att Berit Jóhannesson är lite bristfälligt påläst när det gäller Miljöpartiets politik. Vi har väldigt tydligt i olika motioner klargjort vår ambition när det gäller en ominriktning av försvaret för att möta de nya säkerhetspolitiska behoven, och vår ambition att minska mer finns tydligt uttryckt, många gånger dessutom. Den s.k. dödslistan har vi haft kritik mot. Vi har gjort klart att vi hade velat minska mer. Men när det gäller valet som har gjorts i dödslistan har vi förbehållit oss rätten att ha synpunkter, t.ex. i valet mellan F 17 och F 10. Vi har haft synpunkten att det vore bättre att behålla F 10 och att lägga ned F 17. Konsekvent på varje punkt som vi har motionerat om har vi haft en annan uppfattning än vad regeringen och Centern har haft. Det är lite olyckligt att Berit Jóhannesson inte har läst det här tillräckligt noggrant för att helt fullt ut ha förstått ut. Men det må vara solklart för kammaren och TV-tittarna att Miljöpartiets ambition har självklart varit att minska militärutgifterna mer, frigöra mer resurser för sjukvård och andra behov i samhället och skapa ett bättre försvar som svarar mot de framtida hoten, som miljöförstöring, IT-sabotage osv.
Fru talman! Jag vill fråga Lars Ångström: När det nu finns så stora brister i det här förslaget - det tycker även vi kristdemokrater - varför var Lars Ångström då så tyst när det gällde Moderaternas, Kristdemokraternas och Folkpartiets yrkande om avslag på hela propositionen? I det sammanhanget hände ingenting. Vidare beklagar jag djupt - och jag vill framför allt vända mig till dem i Försvarsmaktens personal som ser det här - att läckor från överläggningarna i försvarsutskottet har lett till en mängd spekulationer. Hela arbetet i försvarsutskottet är en process, och ingenting är klart förrän allting är klart. Preliminära ställningstaganden, som både Lars Ångström och kristdemokraterna har gjort i olika delar, ledde alltså till spekulationer. Vad som har sagts i samtalet mellan Alf Svensson och ÖB känner jag naturligtvis inte till, och det förstår nog Lars Ångström. Vi gjorde en noggrann analys av det förslag som förelåg, och vi beslutade att vi inte ville gå in i en kohandel om olika förband, något slags handel fram och tillbaka. Därför valde vi sedan att avstå. Men vårt huvudförslag att yrka avslag på hela propositionen ligger kvar. Vi ville ha en ny helhetslösning.
Fru talman! Åke Carnerö frågar varför Miljöpartiet inte väljer att avstå från hela förslaget. Man kan rikta kritik mot innehållet i förslaget och ha avvikande uppfattningar på en rad punkter, t.ex. det vanvettiga att avveckla F 10 i Ängelholm för att i stället behålla F 17. Men när man sedan har att ta ställning till huruvida det här förslaget är bättre än ingenting alls är valet ganska solklart. Bristen med kristdemokraternas försvarspolitik är att de inte på en enda punkt är beredda att peka ut någon verksamhet som måste avvecklas. Som jag uppfattar det är det en brist på politisk styrka när det gäller att faktiskt kunna peka ut förband som måste avvecklas. Det är också en brist hos moderaterna, som mellan skål och vägg säger att förband visst måste avvecklas men inte är beredda att nämna ett enda förband som ska avvecklas. Det är helt riktigt att jag inte exakt vet vad överbefälhavaren sade i telefonsamtalet med Alf Svensson i helgen. Jag har bara läst i tidningarna vad Alf Svensson själv sade, nämligen att det bara var fakta som överlämnades apropå ingenting under en helg. Jag överlåter, som sagt, åt lyssnarna att själva avgöra huruvida det här samtalet påverkade eller inte, men faktum var att kristdemokraterna efter samtalet hade en annan uppfattning.
Fru talman! Lars Ångström säger att det är en brist bl.a. hos kristdemokraterna att man inte gör en egen lista. Det är ett grannlaga arbete att utifrån Kristdemokraternas försvarsram lägga fram ett helt eget förslag. Något sådant kan inte ens regeringen och Centern göra. Jag delar Lars Ångströms synpunkt att vi framför oss kan se nya svarta hål. Jag tror inte att man kan kräva det här arbetet av något riksdagsparti. Det är ett oerhört svårt arbete. Vi anser att hela förslaget är dåligt, och därför vill vi ha en ny helhetslösning och en bredare försvarspolitisk uppgörelse. Med en sådan hade den här situationen aldrig inträffat.
Fru talman! Problemet med kristdemokraternas förhållningssätt är den uppenbara risken att man aldrig blir förmögen att fatta beslut. Som jag tidigare tydligt har sagt har Miljöpartiet en helt annan ambitionsnivå när det gäller ominriktning och minskning, men vi är väl medvetna om att det ännu inte finns någon majoritet i Sveriges riksdag för våra förslag till förändringar. Däremot vet vi att det förmodligen finns en majoritet för regeringens och Centerns förslag, och det är det som vi har att förhålla oss till. Går det att förbättra det förslaget, trots dess brister och dess brist på helhetsgrepp, eller inte? Kristdemokraterna avhåller sig från att medverka till förändringar, därför att de inte på en enda punkt har styrkan att peka ut något att avveckla. Det är bekvämt för opinionens skull, självklart och säkert men föga konstruktivt. Jag vill också passa på att upprepa: Minns mina ord! Bristen på helhetsgrepp från regeringens och Centerns sida kommer att leda till att man på sina bara knän bönar och ber om mer pengar till försvarsbudgeten. Det blir ett erkännande av att man inte klarade helhetsgreppet och av att Miljöpartiet hade rätt i sin uppfattning att det var för lite av avveckling som skedde.

Fru talman! Försvarsutskottets betänkande nr 2, Det nya försvaret, är omfattande inte bara till antalet sidor utan framför allt till sitt sakinnehåll. Det berör många människor - anställda, värnpliktiga, de verksamma inom frivilligorganisationerna, hela det civila försvaret och försvarsindustrin. Tiden från det att propositionen presenterades och fram till nu har säkert inneburit tung ovisshet och en svår omställning för många, mest naturligtvis för dem som måste lämna sina jobb i Försvarsmakten. Samtidigt är det min övertygelse att det beslut som riksdagen kommer att fatta är bra för försvaret och för dem som ska fortsätta att jobba där och att vi egentligen inte har råd att vänta en dag längre. Ett försvarsbeslut består av många olika steg och avvägningar, och det kan enkelt uttryckas så här: Hur ser vårt lands säkerhetspolitiska situation ut? Vad ska vi ha försvaret till? Vilken sorts personal och materiel behövs för det? Hur mycket får det kosta? Hur stor behöver utbildningsorganisationen vara för att klara uppgifterna? Och slutligen: Var i landet ska de olika militära förbanden ligga? Hittills har den grundläggande utgångspunkten för vårt försvar varit hotet om en invasion från Ryssland - kanske är det riktigare att säga Sovjetunionen. Tio år efter kalla krigets slut är en invasion av Sverige inte trolig inom överskådlig tid och kan inte vara styrande som förr för försvarets uppbyggnad. I dag är det också andra hot som omger oss. De kan benämnas terrorism, utpressning, ekonomisk brottslighet och informationskrigföring. Samtidigt finns det mycket av oro och instabilitet i omvärlden. Det pågår krig inte så långt från våra gränser. Vi ska kunna försvara oss mot angrepp och ingripa mot kränkningar av vårt territorium, och det är viktigt för Sveriges säkerhet att vi har stor beredskap att medverka internationellt för att avvärja och dämpa kriser. Vi måste bli ännu bättre på att ta in, bearbeta och analysera information om vad som händer och som därmed hotar oss i vår omvärld. Om detta komplicerade läge råder det egentligen stor samstämmighet, och det gör det följaktligen kring försvarets huvuduppgifter, som är dessa fyra: försvara mot väpnat angrepp, hävda svensk territoriell integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. För att klara detta behövs det ett allsidigt försvar med stor kompetens hos personalen och mycket flexibilitet i organisationen. Ett förslag från Försvarsmakten den 19 maj ligger till grund för det beslut som riksdagen nu inbjuds att fatta. Det innebär att anpassa den organisation som finns i dag till behoven i morgon. Det innebär att försvaret snabbt ska kunna formera de insatser som behövs i olika situationer, såväl i Sverige som internationellt. Det handlar om helt nya förband inom Försvarsmakten, bl.a. IT-säkerhetsförband, insatsstyrka mot kemiska, biologiska och nukleära vapen och en luftburen bataljon. Att det finns behov av omstrukturering råder det också stor enighet om. Jag vill stanna upp en liten stund vid begreppet anpassning. Det är ett särskilt begrepp i försvarssammanhang. Man skulle kunna tro att det betyder vad det säger, ungefär detsamma som flexibilitet. Efter många diskussioner i utskottet trodde jag att vi hade kommit fram till att det borde kunna betyda anpassning uppåt och nedåt, dvs. upprustning eller nedrustning i förhållande till omvärldsförändringarna, men när jag läser reservation nr 7 av moderaterna och kristdemokraterna förstår jag att vi är tillbaka vid en gammal definition, att anpassning är lika med upprustning. Det är inte den enda punkten där reservanterna tar ett steg tillbaka. Riksdagens revisorer har i en rapport från våren 1999 granskat just anpassning och lämnat en del kritiska synpunkter på hur man använder och redovisar begreppet. Utskottet avvisar flera av de förslag som revisorerna för fram med hänvisning till att kontrollstationspropositionen, som lades fram en vecka efter revisorernas rapport samma vår, gör en grundlig genomgång av hur man ser på anpassning och hur man ska redogöra för den. Den genomgången ställer utskottet sig bakom, och den ger svar på revisorernas propåer. Hur mycket ska försvaret kosta? Det finns ca 40 miljarder kronor om året i den ekonomiska ramen för försvarsändamål fördelat ungefär hälften-hälften mellan personal och materiel. Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centern innebär en minskning av den ramen med 10 % från år 2002. Det är 4 miljarder. Moderaterna ensamma vill satsa hela 5 miljarder mer än regeringen, huvudparten på materiel, Kristdemokraterna 1 miljard mer och övriga partier har samma uppfattning som Socialdemokraterna och De moderata 5 miljarderna är en inte oväntad prioritering. De säger tillsammans med sakinnehållet i reservationerna att moderaterna är fast i kalla krigets tänkande och inte klarar eller vågar ta till sig att Sveriges säkerhetspolitiska situation är annorlunda. Vi ser hellre, när säkerhetssituationen tillåter det, en avvägning mot andra viktiga samhällsfunktioner och menar att det är rimligt att det går 8 nya miljarder till vården, som är vad s-c-överenskommelsen ger de närmaste åren. Så till grundorganisationen och utbildningsorganisationen. Hit hör frågan om hur många värnpliktiga och anställda som behövs liksom arbetsförhållanden för anställda i försvaret. Frivilliga i försvarsorganisationen, hemvärnet och civila försvaret påverkas av hur grundorganisationen utformas. Utskottet välkomnar regeringens ambition att ta in fler värnpliktiga än vad som var utgångsbudet från Försvarsmakten. Av de många olika delarna i försvarsbeslutet är detta det som tilldrar sig det stora intresset. Vilka förband ska ligga var? Därför har naturligtvis både regeringen och partierna ett stort ansvar för att komma fram till samlade och samlande lösningar. Erfarenheterna från försvarsbeslutet 1996/97 har lett till att man denna gång har arbetat på ett annorlunda sätt. Proceduren har varit snabbare, och Försvarsmakten har arbetat i nära samarbete med Försvarsdepartementet för att ta fram förslaget till grundorganisation. Detta tillvägagångssätt har naturligtvis inte heller undgått kritik. Man har menat att det har gått för fort och att andra hänsyn än de rent militära har spelat en roll. Ett år är för fort, och två år är alldeles för långsamt. Vi får försöka att hitta någon medelväg nästa gång. Sedan undrar jag ibland vad "rent militära hänsyn" egentligen betyder. Är det ett synsätt som helt bortser från ekonomi, geografi, miljö och andra förutsättningar? Propositionen redovisar regeringens riktlinjer, som är försvarspolitiska, ekonomiska, regionalpolitiska och miljöpolitiska. Den redovisar utförligt vilka avvägningar som har gjorts. Ingen har väntat sig att alla ska vara överens med regeringen om bedömningarna. Därför tycker jag att det är viktigt att i den här debatten framhålla att ÖB som den främste företrädaren för Försvarsmakten är överens och står bakom den presenterade helhetslösningen för grundorganisationen. På frågan: Vilka förband och var? finns det annars lika många svar som det finns riksdagsledamöter. Det finns inget bra recept på hur man på bästa sätt ska väga samman detta. Det är en svår procedur att komma fram till ett samlat grundorganisationsförslag. Den är så svår att på frågan: Finns det motförslag? har detta betänkande ingenting att ge. Inget parti redovisar ett samlat motförslag. Det finns kritik mot regeringsförslaget, men det finns inte alternativ. Försvarsutskottets beslut tisdagen den 14 mars innebär två förändringar i förhållande till det förslag som regeringen presenterade i propositionen när det gäller grundorganisationen. Förändringarna berör flygstridskrafterna och innebär för det första att Viggendivisionerna vid F 16 läggs ned ett år tidigare än vad regeringen föreslagit. För det andra föreslås att flygutbildningen vid F 10 inte flyttas till F 16. Detta beslut hade stöd av Socialdemokraterna, Centern och Vid utskottets näst sista sammanträde i detta ärende formerades en majoritet av Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att utskottet inte skulle fatta något beslut alls om flyget. Förslaget var att bevara F 10, vilket dessa partier kunde enas om, och att i övrigt lyfta ut hela frågan om flygstridskrafterna ur beslutet, eftersom man inte kunde eller ville enas om vad som skulle ske. Det hade varit detsamma som att lägga en kall hand över hela organisationen, med allt vad det innebär av ytterligare plågsam osäkerhet för alla inblandade samt tidsutdräkt och kostnader. Vid beslutssammanträdet valde Vänsterpartiet att aktivt stödja Socialdemokraterna och Centern i det nyss nämnda avsteget från propositionen medan Folkpartiet och till sist även Kristdemokraterna lade ned sina röster. Inte minst med tanke på alla anställda och övriga berörda vill jag när det gäller alla dessa tre partier uttrycka uppskattning över att vart och ett på sitt sätt tar ansvar och medverkar till att vi i dag, eller rättare sagt i morgon, kan fatta ett beslut som innebär att den viktiga omstruktureringen kan påbörjas utan onödigt dröjsmål. Regeringen får i uppdrag att återkomma till riksdagen med frågan om flygutbildningens organisation och lokalisering och hur man kan lösa exportstödet till JAS 39 Gripen. Förhoppningsvis kan det ske snabbt. I detta sammanhang vill jag passa på att yrka avslag på den moderata reservationen 16 i den del som rör flygstridskrafterna och Miljöpartiets reservation 24. På samma beredningsunderlag - som innefattar försvarspolitiska skäl, miljö, bullerfrågor, luftrumsfrågor, ekonomi och regionalpolitik - drar utskottsmajoriteten en annan slutsats än Miljöpartiet och menar att det är F 10 som ska läggas ned och att I vissa frågor lämnar propositionen inga förslag. Det är i linje med en ny insikt som utskottet vunnit, nämligen att det är slut med de alltomfattande femåriga försvarsbesluten. Det gäller pliktfrågor, personalförsörjning, frivilligorganisationernas roll och vissa frågor som rör militär och civil samverkan. De återfinns i särskilda utredningar. En av dem, nämligen Pliktutredningen, som Folkpartiets representant uppehöll sig mycket vid, presenterades för en vecka sedan och kommer säkert att leda till omfattande diskussioner, och frågan återkommer till riksdagen. Detsamma gäller personalförsörjningen, som var ett viktigt inslag i det moderata inlägget. Till betänkandet har fogats en utskrift av den hearing om sexuella trakasserier i Försvarsmakten som utskottet anordnade i höstas på initiativ av Eva Flyborg, som är folkpartistisk ersättare i utskottet. Resultatet av den hearingen visar att det finns både beredskap och handlingsprogram för dessa problem. Utskottet ber regeringen återkomma till riksdagen med nytt eller fördjupat underlag i några fall. Ett har jag redan nämnt. Därutöver vill jag särskilt framhålla det som handlar om försöksverksamhet på Gotland. Försöksverksamheten avser civil och militär samverkan och kommer att följas med stort intresse, eftersom förhoppningen är att den ska lösa upp en del knutar i denna samverkan. I övrigt handlar frågorna om ledningsorganisationen, dess lokalisering, tilläggsdirektiv till Personalförsörjningsutredningen, verksamhet på Kungsholms fort, informationskrigföring och Säves helikoptrar. Till betänkandet har fogats sex särskilda yttranden. Ett yttrande är s-märkt och utgör ett exempel på när det lokala intresset tagit över på bekostnad av ett nationellt helhetsperspektiv. I ett antal motioner och reservationer förs fram krav på parlamentariskt sammansatta utredningar i olika frågor. Typiskt nog är dessa underteckande av kristdemokrater och moderater, som båda valt att inte delta i Försvarsberedningens arbete. Tills regeringen bestämmer något annat är Försvarsberedningen det samråds och referensorgan i försvarsfrågor som finns. Av det totala antalet reservationer, som är 34, står moderaterna bakom 18. De är i sin tur fördelade på 32 av 50 hemställanspunkter. Bara fem reservationer har lyckats samla fler än ett parti. De många mreservationerna bekräftar bilden av ett parti som ställer sig vid sidan av i försvarsfrågorna. Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Innan jag slutar vill jag avslutningsvis rikta ett stort tack till utskottskansliet. Det har som vanligt gjort ett fantastiskt jobb och ibland t.o.m. hjälpt oss att sortera i vad vi själva tycker.

Fru talman! Tone Tingsgård tar upp anpassningen. Det är en mycket viktig och central fråga som har diskuterats i utskottet. I mitt anförande försökte jag redogöra för att man behöver ha en stabil bas som är lika med en god anpassningsförmåga. När man analyserar förhållandena under andra världskriget visar det sig att när kriget var slut hade Sverige en god försvarsförmåga. För lite, för sent och i otakt med omvärlden, så skulle man kunna beskriva vår tidigare anpassningsförmåga. Därför är det väldigt viktigt att riksdagen får möjlighet att diskutera vilken anpassningsförmåga vi har. Delar Tone Tingsgård Kristdemokraternas och Moderaternas syn att det är väldigt viktigt att vi i riksdagen får en årlig skrivelse från regeringen om hur läget är när det gäller anpassningsförmågan? I det här fallet kan anpassningsförmågan alltså handla om att förstärka förmågan eller att ominrikta under en period. Tone Tingsgård tar också upp att vården ska ha resurser. Självklart är det så. Med facit i hand kan vi kristdemokrater med gott samvete peka på att vi har arbetat för det i många år. Det är ett senkommet men välkommet hälsotecken att även Socialdemokraterna nu vill skjuta till pengar till vården. Men försvaret kan ju inte vara en budgetregulator. Kristdemokraterna ingår inte i Försvarsberedningen. Vi försökte att få vara med i en bred försvarsuppgörelse men ansåg sedan att Socialdemokraterna och Centern fick ta ansvaret för denna.
Fru talman! Jag anser att bland det viktigaste som görs i anpassningshänseende är just den ominriktning av försvaret som inleds i och med beslutet i morgon i riksdagen. När man gör det och samtidigt har definierat vad man menar med anpassning, vilket faktiskt inte hade skett före kontrollstationspropositionen, är det naturligtvis oerhört mycket enklare att, i samband med budgethantering och annan hänvändelse till riksdagen, också visa hur Försvarsmakten står i förhållande till vad som händer i omvärlden. Problemet med det här anpassningsbegreppet var ju att det tidigare var oerhört oklart vad man menade. Vi har en mycket bättre situation i dag. Jag har förstått att Kristdemokraterna, liksom Moderaterna, inte tycker att just försvaret ska ingå i den gängse budgetprövningen. Där har vi helt enkelt olika uppfattningar, Åke Carnerö. Det är oerhört sorgligt för hela Försvarsmakten att två partier har valt att ställa sig vid sidan om Försvarsberedningen. Vi önskar er båda välkomna tillbaka vid första bästa tillfälle.
Fru talman! Om man ser att man inte får gehör för någon av sina synpunkter i en förhandling kan man naturligtvis diskutera om man ska vara kvar. Skulle Kristdemokraterna ändå vara kvar i det här fallet och försöka påverka eller skulle man anse att Socialdemokraterna och Centern fick ta ansvar för att genomföra den här ominriktningen? I det valet valde Kristdemokraterna att lämna Försvarsberedningen. Med facit i hand tror jag att vi kan vara överens om att Försvarsberedningens ledamöter nog ändå inte hade så mycket att säga till om när det gäller vad som har hänt med styrgruppens förslag m.m. När det gäller vården och försvaret vill jag säga att vi försvarar vården, men vi kan inte försvara vården med försvarspengar. Vården ska ha resurser utifrån det behov som finns.
Fru talman! De överväganden och ställningstaganden som Kristdemokraterna gör när det gäller Försvarsberedningen kan jag naturligtvis inte ha några synpunkter på. Jag kan bara beklaga. Hur man än vänder på det, Åke Carnerö, måste ju pengarna till vården komma någonstans ifrån. Vi tycker att i det här säkerhetspolitiska läget var det faktiskt rimligt att även försvaret ingick i den budgetavvägningen.
Fru talman! Jag vill passa på att gratulera, kommentera och ställa en fråga. Först vill jag gratulera Socialdemokraterna till att ha lyckats föra Vänsterpartiet bakom ljuset så till den milda grad att Vänstern tror sig ha lagt ned F 16 i Uppsala under det att det faktiska förhållandet som finns beskrivet i utskottets betänkande är att F 16 lever i högönsklig välmåga. Mina kommentarer rör först anpassningen. Självklart är det att öva för att bli starkare respektive att kunna förändra sin förmåga som måste vara det centrala. Det svenska försvaret behöver inte öva på nedrustning. Att inte ha nedrustat i tid innebär ingen risk för nationell katastrof. Att däremot inte ha upprustat eller omrustat i tid innebär en uppenbar risk för nationell katastrof. Jag kan bara konstatera att när Centern och Socialdemokraterna hade gjort upp i Försvarsberedningen och när de förutsättningar som gällde för Försvarsberedningens arbete inte på något sätt motsvarade våra önskemål var det ingen idé för oss att delta i detta arbete. Slutligen är min fråga: Är Tone Tingsgård tillfredsställd med det förhållandet att det ekonomiska underlaget för det beslut som ska fattas i morgon har förändrats kontinuerligt från den 19 maj fram till den 1 mars, 13 dagar före justeringen av det här betänkandet? Det har slagit med miljardbelopp mellan olika verksamhetsområden. Försvarsmakten har med naturnödvändighet sett sig tvungen att redovisa ett dagsläge över t.ex. behoven på personalsidan. Behovet av officerare redovisas nu till 1 450 fler än i det underlag som regeringen hade för sin proposition. Jag menar att det beslut som vi fattar i morgon grundas på ett ekonomiskt gungfly och är förenat med oerhört stora osäkerheter. Är det tillfredsställande, Tone Tingsgård, att enbart avvikelsebudgetering, dvs. vad saker och ting kostat i förhållande till den schabloniserade redovisningen från Försvarsmakten från i maj, ligger till underlag för det beslut som vi har att fatta? Det är ett oerhört omfattande och ingripande beslut. Det drabbar stora delar av försvaret och stora delar av landet.
Fru talman! Jag har som bekant inte alls Henrik Landerholms långa erfarenhet av försvarsekonomi. Jag förstår att han kanske har betydligt bättre grund än jag för att känna oro i det här fallet. I någon mån får man väl acceptera att även försvaret drabbas av det som andra samhällsområden gör, dvs. att den totala ekonomin påverkar även försvarsekonomin. Utskottet var ju enigt om att den här personalfrågan skulle hänvisas till Personalförsörjningsutredningen. Vi tyckte inte att den punkten var tillfredsställande.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Problemet är bara det att det beslut som vi fattar här i morgon bygger på att de uppgifter som riksdagen nu ålägger Försvarsmakten genom det här beslutet ska kunna hanteras inom den här ekonomiska ramen. Med tanke på de oerhörda fluktuationer i redovisningar som har skett fr.o.m. maj förra året och fram t.o.m. den 1 mars, 13 dagar innan utskottets justering då vi fick en slutredovisning som också den innehåller stora osäkerheter, betraktar i alla fall jag detta som ytterst otillfredsställande. Jag ställer mig frågande till hur socialdemokraterna i försvarsutskottet kunnat acceptera ett så svagt underlag för ett så genomgripande beslut.
Fru talman! Så oerhört mycket mer tillfredsställande är en sådan situation att vi har gått ifrån de femåriga försvarsbesluten och i stället kan ägna ganska mycket tid och kraft åt att följa upp vad som händer. Jag tror att det också kan vara nödvändigt på en och annan punkt.

Fru talman! I dag och i morgon fattas ett mycket viktigt beslut i Sveriges riksdag. Det är ett beslut som innebär att Sverige fullt ut accepterar den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa. Beslutet innebär också en nödvändig modernisering av försvaret. Det är ett beslut som innebär att Sverige tillsammans med andra länder i Europa har ett ansvar för Europas säkerhet. Det är också ett beslut som skapar förutsättningar för ökade resurser till vård och omsorg. Sveriges främsta försvarslinje går inte längre vid våra kuster och gränser, utan det handlar om att medverka i ett alleuropeiskt säkerhetsarbete. Att integrera de forna öststaterna, speciellt Ryssland, i en europeisk gemenskap framstår som det viktigaste säkerhetspolitiska arbetet nu och de närmaste åren. Försvarsberedningen har bedömt att Sveriges säkerhetspolitiska situation är bättre än någon gång tidigare under 1900-talet. Detta har skett på grundval av analyser som gjorts av överbefälhavaren och den militära underrättelsetjänsten men även av internationella analytiker. Dessutom är det viktigt att notera att Sverige inte är det enda landet i Europa som moderniserar sitt försvar. Tvärtom görs denna säkerhetspolitiska bedömning, med motsvarande konsekvenser för försvarspolitiken, av alltfler länder i Europa. Hotbilden har dock inte försvunnit utan ändrat karaktär. Det är således klokt att kombinera dessa förutsättningar - dels att invasionshotet är borta, dels att nya och annorlunda hot finns - och använda dem till att omstrukturera försvaret för att kunna möta de nya hoten i krig såväl som i fred och dessutom samtidigt förbättra vår förmåga att uppträda i internationell fredsbevarande och fredsskapande verksamhet. Centerpartiet har tillsammans med den socialdemokratiska regeringen vågat förvandla dessa förutsättningar till praktisk säkerhets och försvarspolitik. Kvar på en ålderdomlig barrikad - får jag säga så? - finns moderaterna, som uppenbarligen inte accepterar nytänkandet. Det är i och för sig alltid svårt att tänka om och tänka nytt, inte minst inom ett så traditionstyngt område som det militära försvaret. På 1680-talet kritiserades Karl XI:s idé om att bygga upp en indelt yrkesarmé. Kritikerna trodde mer på tillfälliga utskrivningar och legoknektar. Vid det förra sekelskiftet, dvs. år 1900, ansåg de konservativa krafterna att införandet av allmän värnplikt var samhällsfarligt och omstörtande. Vad kunde inte hända om folket beväpnades? Nu år 2000 är de konservativa krafterna oförmögna att ta ansvar för de nödvändiga förändringarna samtidigt som man påstår sig vara medveten om behovet av detta. Ett sådant förhållningssätt leder till handlingsförlamning. Fru talman! I den försvarspolitiska debatten har formuleringar som "att försvaret nu nedmonteras" och t.o.m. "raseras" använts. Jag vill i stället karakterisera den pågående processen som att vi bygger upp någonting helt nytt, ett nytt och modernt försvar anpassat för den nya säkerhetspolitiska situationen och den förändrade hotbilden. Centerpartiet har alltid stått för principen att hela landet ska försvaras. Det gör vi fortfarande, tvärtemot vad som har påståtts i medierna. Där har Centerpartiet kritiserats för att överge gamla värderingar, t.ex. begreppet "bygderegementen". Men situationen är radikalt förändrad, speciellt vad avser markstridskrafternas mekanisering och rörlighet. Ja, Centerpartiet har övergett tanken på att det måste finnas ett regemente i varje landskap och län. Den strukturen skapades i en tid då armén marscherade till fots och var tvungen att så att säga vara permanent utgångsgrupperad. I dag kan militära förband förflyttas över hela riket på några timmar. Då måste andra hänsyn vägas in när det gäller lokalisering av militär verksamhet, såsom storleksrationell produktion, samordningsmöjligheter, miljöhänsyn och konfliktfri övningsterräng. Men jag upprepar en självklarhet: Vi har inte övergett principen att hela landet ska försvaras. I det här sammanhanget, fru talman, är det kanske ändå viktigt att betona betydelsen av de gamla landskapsregementenas roll för att förankra försvarsviljan och skapa delaktighet i försvaret. Det är viktigt att denna bygdeförankring och folkförankring bibehålls på annat sätt. Det kan t.ex. ske genom att traditionerna från dessa förband övertas och förs vidare av hemvärnet. Det är på sätt och vis en renässans för de gamla landskapsregementenas ursprungliga uppbyggnad, dvs. att den indelte soldaten fanns på sin rote där han hade både vapen och uniform. Det stämmer med hemvärnets struktur och princip - detta sagt utan jämförelse i övrigt. Fru talman! I debatten har det också hävdats att vi är på väg att överge den allmänna värnplikten. Detta är fel. Vi har inte övergett värnplikten som idé, dvs. det faktum att samhället med pliktlagens hjälp kan kalla in medborgare till tjänstgöring i Försvarsmakten. Det gäller framgent. Våra krigsförband kommer även i framtiden att bestå av värnpliktig personal. Men "värnplikt" behöver inte nödvändigtvis betyda att alla kallas in till utbildning i ett läge då yttre invasionshot, eller för all del andra motiv, ej föreligger. För övrigt är det helt uppenbart att Försvarsmakten behöver ett nytt personalförsörjningssystem med en kombination av fast anställda och pliktpersonal. Jag tror dessutom att folkförankringen av försvaret, vilken förvisso är mycket viktig, fortfarande är betryggande genom 70 000-80 000 personer i hemvärnet samt ytterligare en halv miljon medlemmar i de övriga frivilligorganisationerna. I det avseendet är Sverige fortfarande i en helt unik situation i Europa. Dessutom ökar betydelsen av hemvärnet i den nya försvarsstrukturen liksom även de övriga frivilligorganisationernas roll. Fru talman! Givetvis kan det finnas enskildheter i den nya strukturen som kan diskuteras. Dimensioneringen av markstridskrafterna har t.ex. ifrågasatts. Jag ska erkänna att jag för min personliga del i inledningen av processen var tveksam till reduceringen av armén. Men efter ett studiebesök i högkvarteret i Försvarsmaktens krigsspelscentrum - som lite populärt brukar kallas spelhålan - med information om de bakomliggande operativa analyserna har jag förståelse för högkvarterets bedömning i detta avseende. Ett annat område som har ifrågasatts är organisationen av specialtruppslagen, dvs. de s.k. funktionsplattformarna. Det kan bara konstateras att det tidigare har rått oenighet inom det militära etablissemanget om detta. En del menar att dessa funktioner, dvs. artilleri, luftvärn, ingenjörs och underhållsförband, borde integreras i de mekaniserade brigaderna. Andra menar att dessa funktioner är så specifika att kompetenserna upprätthålls bäst i s.k. truppslagscenter. Jag konstaterar att högkvarteret och Försvarsmakten själva har valt den senare lösningen och ser därför ingen anledning att ifrågasätta detta. Centerpartiet litar på överbefälhavarens bedömning. Det gör uppenbarligen inte kristdemokraterna, eftersom de föreslår en brigadintegrering, om jag har förstått rätt. På vilka grunder har kristdemokraterna en helt annan uppfattning än den militära expertisen i detta avseende? Värnpliktsfrågan och folkförankringen är av stor betydelse, som jag har anfört tidigare. Men personalförsörjningen måste balanseras mot det reella behovet av pliktpersonal. Regeringen har därvidlag bedömt att ca 17 000 personer behöver utbildas varje år för att försörja den framtida krigsorganisationen och som underlag för kontinuerliga internationella insatser. Det bör också noteras att det även i framtiden kan vara möjligt att göra en frivillig kortare värnplikt för att kunna ansöka om placering i hemvärnet. I varje fall föreslås detta i den nyligen presenterade Pliktutredningen. Dessutom har alla intresserade möjlighet att ansluta sig till någon frivillig försvarsorganisation och delta i kurser och utbildningar. Det finns således goda möjligheter att på olika sätt engagera sig i försvaret även om ett begränsat antal genomgår formell värnpliktsutbildning. Fru talman! Eftersom Centerpartiet har apostroferats i tidigare inlägg i kammaren vill jag passa på att kommentera några av de inläggen. Moderaterna pekade genom Henrik Landerholm på 1925 års försvarsbeslut. Det skulle ha varit ett katastrofalt beslut för Sveriges vidkommande, och man jämför med det beslut som vi är beredda att fatta i dag. Det stämmer inte. Det stämmer i något avseende; 1925 års försvarsbeslut var naturligtvis ett nedrustningsbeslut. Det vore naivt att försöka förneka det. Men jag vill påstå att det i än större grad var ett ominriktningsbeslut. 1925 avskaffade vi kavalleriet, i varje fall i den meningen att det var ett beridet truppslag, och vi införde flygvapnet, pansartrupperna och luftvärnet. Det visade sig att det var en ganska framsynt förändring av Försvarsmakten vid det tillfället. Kristdemokraternas Åke Carnerö har bl.a. efterlyst en bredare politisk överenskommelse. Det är väl ingen som motsätter sig en sådan. En sådan hade vi alla önskat. Varför valde då kristdemokraterna att inte delta i Försvarsberedningens arbete? Det hade varit det mest logiska förhållningssättet om man hade velat ha en bred politisk uppgörelse. Sedan säger Åke Carnerö att historien lär oss att det inte finns någon evig fred. Nej, förvisso. Jag instämmer gärna i den historiska värderingen, men jag vill också tillägga en sak. Historien lär oss också att det kan vara katastrofalt att inte ha förmåga att förnya försvaret i ett läge när det är möjligt att göra det. Det finns många nationer som bittert har fått erfara problemet med att inte i tid förnya sitt försvar. Folkpartiet pekar på behovet av materiell förnyelse. Jag vill bara notera att en av huvudpunkterna i det här försvarsbeslutet just är att man ska skapa förutsättningar och budgetutrymme för den materiella förnyelse som vi alla tycks vara överens om. Slutligen talar Miljöpartiet om miljöaspekterna. Jag kan försäkra Lars Ångström om att just miljöaspekterna har varit ett av de väsentligare inslagen i Centerns medverkan i det här försvarsbeslutet i olika avseenden. Låt mig bara peka på en sak som Lars Ångström själv tog upp. Valet mellan F 10 och F 17 handlade bl.a. om ett miljötänkande. Såvitt jag förstår var det en tämligen enig uppfattning om att de framtida förutsättningarna när det gäller luftrummet var mycket bättre på F 17. Förutsättningarna när det gäller luftrummet är en del i ett miljötänkande. Detta sagt som ett exempel. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att Centerpartiet har tagit konsekvenserna av förändringarna i vår tid och i vår omvärld. Vi har också tagit konsekvenserna av det uppenbara behovet av att omstrukturera och förnya försvaret, ett behov som dessutom bejakas av överbefälhavaren och stora delar av Försvarsmakten. Vi har tagit konsekvensen för svenskt vidkommande av att motsvarande förändringar görs på andra håll i Europa. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Centern hade chansen att bli tungan på vågen för att åstadkomma en bred enighet kring grunderna för ett nytt försvarsbeslut, men valde att i oträngt mål göra upp med Socialdemokraterna för att själva kunna diktera villkoren, framför allt för sitt stöd vad gäller förändringar i grundorganisationen. Om Centern anser att det var värt priset eller inte kan inte jag svara på. Det är upp till TV-tittare och centerpartister runt om i landet att göra bedömningen om det var värt priset att gå till riksdagen med ett sådant extremt svagt stöd, ett stöd som enbart är några mandat större än det folkpartister, kristdemokrater och moderater kan samla tillsammans. Det var bara av den anledningen som Centern behövdes i den här försvarsuppgörelsen. Och Centern ställde upp mycket billigt. Jag vill ge Erik Arthur Egervärn rätt i ett avseende. 1925 års försvarsbeslut var framsynt jämfört med det som kommer att fattas här i morgon. Det grundläggande problemet med det här beslutet är inte bara halveringen av svensk försvarsförmåga, utan den osäkerhet vi kastar in försvaret i under de närmaste åren. Den förstörelseprocess som vi nu går in i, och som är fullständigt oöverblickbar, gör att alla utsagor om försvarets framtida förmåga i grunden är osäkra. För mig är det märkligt att ett traditionellt försvarsvänligt parti som Centern har kunnat ställa upp som hjälpgumma i en sådan här destruktiv process.
Fru talman! Jag vill bara säga att vi är ett försvarsvänligt parti. Det är just detta som lett fram till vår övertygelse att försvaret behöver förnyas. Det har också lett fram till vår övertygelse att det beslut vi nu är på väg att fatta är ett riktigt beslut. Jag vill bara upplysa Henrik Landerholm om att ursprunget till den här konstruktionen, till den struktur på försvaret som vi nu är på väg att skapa är de tre s.k. a-, b och c-förslagen, som överbefälhavaren lade fram för några år sedan, 1997 eller däromkring, som sedermera ledde fram till det 19 maj-underlag som vi har haft att ta ställning till i form av den proposition som har lagts på riksdagens bord. I så måtto kan man säga att den struktur vi börjar skapa nu naturligtvis är bejakad och gillad av det politiska etablissemanget. Men man ska också ha med i bilden att det faktiskt är överbefälhavaren och Försvarsmakten själv som har lagt grundbulten till detta nytänkande i de här a-, boch c-förslagen.
Fru talman! Om det ändå vore nytänkande skulle jag vara den förste att ställa mig upp på triumfvagnen och röra mig in i framtiden. Problemet är att den försvarsorganisation som nu föreslås präglas av brist på nytänkande. Det är den moderna materiel, framför allt verkansdelar, som vi har investerat i under de senaste tio åren och där anskaffningsplanerna ligger fast under de närmaste som definierar vilket försvar som kommer att bli resultatet av det här beslutet. De viktiga delarna när det gäller nyinvesteringar, satsningar på nya lednings och informationssystem, men också på att vara beredd att ompröva alla de stödsystem, inklusive personalförsörjningen, som är nödvändiga för att det ska kunna bli ett nytt försvar som kan verka i dagens och morgondagens verklighet saknas ju i stor utsträckning i det här förslaget. Om detta förslag till beslut verkligen hade präglats av nytänkande i stället för ensidig minskning och nedrustning, hade jag varit den förste att ställa mig bakom det. Men det saknas, Erik Arthur Egervärn. Det saknas. Och det är Centern som har gjort det möjligt att fatta det beslutet i morgon.
Fru talman! Av förståeliga skäl delar jag inte Henrik Landerholms uppfattning i det här avseendet. Jag menar att det är precis motsatsen. Genom det resursutrymme som skapas i den nya försvarsstrukturen skapas också ramarna för just materiell förnyelse.
Fru talman! Erik Arthur Egervärn tar upp vad historien har lärt oss och citerar det jag sade tidigare. Ja, historien kan naturligtvis lära oss väldigt mycket. Självfallet ska vi ominrikta, men inte till gårdagens krig, utan till morgondagens hotbilder. Det är vi helt överens om och det har kristdemokraterna ställt upp på. Vi kan alltså inte utbilda för gårdagens försvar. Det måste vi vara överens om. Men att förnya försvaret innebär att vi ändå måste ha en bred kompetensbas. I Försvarsberedningen var vi överens om att en insatsorganisation skulle åtföljas av en kompetensorganisation. Var finns den nu, när det hela tiden i förarbetena har pratats om integrerad verksamhet? Varför bidrar Centern till att försämra en lärande organisation genom att lokalisera många förband var för sig, utan möjlighet att ha de här livskraftiga garnisonerna? Det var precis detta som lades fast av riksdagen i maj förra året.
Fru talman! Jag upprepar det jag sade i mitt huvudanförande. Det är Försvarsmakten själv som har valt den här lösningen i form av kompetensplattformar för specialtruppslagen. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta det. Dessutom ska man nog vara medveten om att de s.k. kompetensplattformarna när det gäller artilleriet i Kristinehamn, ingenjörsförband i Eksjö osv. i sig blir ganska stora. De blir t.o.m. mycket stora garnisoner, med tusentalet värnpliktiga. Så det finns alla möjligheter att bedriva en rationell utbildning på de förbanden, även om de i strikt formell mening är vad man brukar kalla solitärer. Jag har inte alls samma oro som Åke Carnerö i det avseendet.
Fru talman! Som svar på frågan varför Högkvarteret har denna åsikt om en huvudplattform tror jag svaret är givet: Ekonomin tillåter inte denna lite bredare bas. Det är precis det som jag har fört fram. Det finns ju fördelar med att ha dubbla plattformar. Det blir en stimulerande konkurrens om inte annat och en bredare bas för rekrytering. Precis det tycker jag är viktigt när vi går in i framtiden, att ha denna anpassningsförmåga. Erik Arthur Egervärn tog också upp kristdemokraternas roll i partiöverläggningarna för ett år sedan. Ja, vi ville vara med och ha en bredare överenskommelse. Men varför ändrade sig Centern så plötsligt i de förhandlingarna och ville inte försöka finna en lösning för närtidsproblematiken? Det var ju det som var nyckelfrågan.
Fru talman! Återigen, beträffande specialtruppslagen och kompetensplattformarna noterar jag bara att det är Försvarsmakten själv som har gjort det här valet. Dessutom ska man vara medveten om att diskussionen om brigadintegrering eller inte har förts långt innan. Åke Carnerö påstår att det skulle vara en budgetfråga. Den här frågeställningen har funnits inom Försvarsmaktens egen kompetenssfär under ett antal år. Nu har man alltså landat i den här bedömningen. Jag noterar bara detta. Sedan kan jag bara upprepa att Åke Carnerö efterlyser en bred uppgörelse, men kristdemokraterna valde att kliva av Försvarsberedningen.